Fru talman! Rättegången mot den syrisk-ortodoxe prästen Yusuf Akbulut visar att Turkiet inte respekterar demokratins principer och att man inte respekterar andras kulturer. Men det är den ena sidan som man möter. Man möter, som Inger Lundberg var inne på, också den andra sidan, människor som är mindre stolta över den här delen av den turkiska verkligheten och som ser fram emot och hoppas på en möjlighet att förändra, att man ska fasa ut § 312 ur lagstiftningen och att man ska öppna för en annan attityd. De ser att det är nödvändigt för t.ex. ett närmande till EU och för en ekonomisk utveckling i sydöstra Turkiet att man respekterar också minoriteterna. Det finns alltså väldigt mycket av båda dessa sidor i denna situation. Då gäller det för oss att ta tag i och stötta det som är positivt. Här känner jag att Sverige ändå har en fördel inte bara därför att man just nu är ordförande i EU, vilket ger ett extra ansvar, utan också därför att Sverige och Turkiet inte har några historiska belastningar mellan varandra som länder. Vi kan närma oss varandra och diskutera på ett mer öppet och förtroendefullt sätt kring både dessa frågor och många andra frågor. Här gäller det naturligtvis att man kan se till att klargöra det som vi har diskuterat, nämligen äganderätten och möjligheten att restaurera. I dag skulle det inte ens räcka med pengar. Pengarna löser inte heller frågorna där nere. Vågar man måla en vägg i ett kloster som är 1 500 år gammalt? Vågar man underhålla det kulturhistoriskt så viktiga byggnadsminnet? Vågar man det, eller sker det några repressalier efteråt? Vågar man bättra på ett vackert mosaiktak som är så vackert och som är så värdefullt och som håller på att ramla ned över oss när vi står under det? Vågar man det, och var söker man tillstånd? Alla dessa frågor tycker jag skulle vara möjliga att klara ut på ett sådant sätt att man visste vad man hade att rätta sig efter från assyriernas sida. Det krävs alltså mer än pengar, och det krävs också administrativa klarlägganden och förändringar av lagstiftningen.
Fru talman! Jag delar biståndsministerns uppfattning att minoriteterna kommer att få det bättre i och med Turkiets EU-kandidaturstatus och därmed också krav på Köpenhamnskriterierna. Det är absolut självklart att de kommer att få det bättre. Men vi måste se till att detta också sker i praktiken. Ministern uppger att myndigheterna i Turkiet ska ha utfärdat ett cirkulär i december 1999 enligt vilket man inte längre skulle behöva tillstånd för att renovera dessa religiösa byggnader. Det är mycket glädjande om det blir så i praktiken och genomförs. När vi var där på plats senast för två veckor sedan fick vi återigen höra att de fortfarande inte får renovera. De får inte heller bygga nya kyrkor i t.ex. Istanbul dit de har flytt från Midiyat för att kunna leva mer anonymt. För övrigt vill jag överlämna en lista för kännedom på de kyrkor och andra religiösa byggnader som är förstörda med hopp om att ministern engagerar sig i frågan och agerar samt avsätter biståndsmedel som behövs för vård av detta gamla kulturarv.
Fru talman! Biståndsministerns inlägg ger mig ett visst mått av positivism, ett halmstrå som visar att det kan löna sig att arbeta för mänskliga rättigheter. Det känns bra. Vi fick höra att Sida kan ge bistånd. Och Unesco borde ta tag i frågan. Det är ett litet halmstrå och ett hopp. Och Yusuf Akbulut har på något sätt blivit en larmklocka som har satt i gång en vågrörelse. Det är jättebra, även om hans situation är sorglig och egentligen inte skulle behöva finnas på det sätt som den finns. Assyrierna representerar ju en gammal kristen kultur vars rötter går tillbaka till den första kristna tiden. Den nedbrytningsprocess som hittills har pågått mot detta folk och dess egendom har medfört att hundratals kyrkor och kloster har jämnats med marken. Om detta tillåts fortsätta kommer det assyrisk/syrianska kulturarvet att vara utraderat inom ett fåtal år. Låt mig ta några konkreta exempel: Mor Sabokyrkan i Anitli, byggd under 700-talet, är omgjord till moské. Detsamma gäller Mor Semun-kyrkan i Ahlah och Meryem Ana-kyrkan i Bote. Mor Afram-kyrkan i Bote har konverterats till djurlada. Samtliga dessa kyrkor ligger i Midiyat-provinsen och är byggda före 800-talet. Exempel på förstörda kyrkor är Mor Sabokyrkan i Arbaye i Kebrorandistriktet samt Mor Ahoklostret och Mor Kuryakos-klostret i Hasakeyedistriktet. Meryem Ana-kyrkan i Diyarbakir har stängts. Kyrkogården har förstörts och demonstrativt gjorts om till en parkeringsplats. Enligt Europakonventionen ska alla ha rätt att utöva sin religion. Turkiet lovade att respektera detta redan i Lausannefördraget 1923. Turkiet har också undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det finns alltså stora möjligheter att arbeta för det här just i EU-sammanhang och FN sammanhang.

Fru talman! Jag vill egentligen bara lägga till mitt tidigare inlägg att jag tycker att det är väldigt positivt att möta ett sådant engagemang hos ledamöter från flera av de politiska partierna i riksdagen, en sådan samstämmighet om hur viktigt det är att vi slår vakt om kulturarvet i sydöstra Turkiet. Jag tycker att det känns ännu mer värdefullt eftersom vi ju nu är mitt uppe i en dialog med Turkiet. Att kunna referera till det här starka engagemanget i riksdagen ser jag som representant för den svenska regeringen som ett väldigt stort stöd. Tack ska ni ha!
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret och för slutorden. Jag vet att det finns ett starkt engagemang hos ministern och hos regeringen. Jag vet att regeringen på olika nivåer har engagerat sig i frågorna omkring utvecklingen i Turkiet. Jag är också glad att Sverige har valt vägen med dialog med Turkiet. Jag tror att det är oerhört viktigt. Det finns så många positiva krafter i Turkiet. Det gäller att inte ta avstånd utan att föra en dialog som stärker alla grupper i Turkiet. Jag vill också tacka mina kolleger från alla tre partier för den här debatten. Vi har visat att det finns en bredd i engagemanget.

Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att universitet och högskolor inte kommer att lida brist på kompetent lärarpersonal inom några år. Som bakgrund till frågan anger frågeställaren det stora antalet högskolelärare som beräknas lämna sina anställningar inom 10 à 15 år. Jag vill börja med att säga att det är en viktig fråga som Yvonne Andersson tar upp. Det förestående generationsskiftet inom svensk forskning och högskolans lärarkår var en av de centrala utgångspunkterna i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade i september 2000 och riksdagen beslutade om i december. Andelen lärare över 55 år var 30 % och andelen lärare över 50 år 50 %. Till gruppen lärare räknas professorer, forskarassistenter, lektorer och adjunkter. Variationen är dock stor mellan olika utbildningsområden och mellan olika lärosäten. Lärarna vid lärarutbildningen på universiteten och högskolorna är ett exempel på en grupp inom vilken stora pensionsavgångar kan förväntas under de närmaste åren. Varje lärosäte måste göra en egen bedömning av rekryteringssituationen och vidta de åtgärder som erfordras. I likhet med andra statliga myndigheter ska de statliga universiteten och högskolorna årligen till regeringen redovisa sina mål för kompetensförsörjningen och hur dessa uppnåtts. Den viktigaste åtgärden från statsmakternas sida för att möta de stora pensionsavgångarna är att öka tillgången på forskarutbildade. Det är därför glädjande att kunna konstatera att antalet examinerade i forskarutbildningen fördubblats under de senaste tio åren. År 1998/99 examinerades över 2 000 doktorer och över 900 licentiater. Det är angeläget att ytterligare öka examinationen i forskarutbildningen. På grundval av den forskningspolitiska propositionen Forskning och förnyelse har riksdagen därför nyligen beslutat om omfattande förstärkningar av forskningen och forskarutbildningen vid landets universitet och högskolor, satsningar som kristdemokraterna gick emot genom att föreslå att anslagen till forskning och forskarutbildning skulle reduceras med 150 miljoner kronor. Dessa satsningar syftar bl.a. till att öka forskarkompetensen inom näringslivet och andra delar av samhället utanför högskolan, men ger också ett bättre underlag för rekrytering av lärare till universiteten och högskolorna. För att pröva nya former för forskarutbildningens organisation, uppläggning och genomförande kommer 214 miljoner kronor att fördelas på 16 forskarskolor fram t.o.m. år 2003. Syftet med forskarskolorna är att förnya forskarutbildningen, främja rekryteringen och utveckla samverkan mellan landets universitet och högskolor. Genom forskarskolorna får lärosäten utan egen rätt att examinera forskare en närmare koppling till forskarutbildningen. Detta, i kombination med att alla högskolor har fasta forskningsresurser, ger dessa lärosäten bättre förutsättningar att rekrytera kompetenta lärare. De stora satsningarna på forskning inom utbildningsvetenskap, allt som allt en anslagsökning med 114 miljoner kronor fram t.o.m. år 2003, bör kraftigt förbättra förutsättningarna att rekrytera lärare till högskolans lärarutbildningar. Den forskningspolitiska propositionen innehåller också åtgärder som förbättrar möjligheterna till en forskarkarriär inom högskolan. För att ge unga forskare bättre villkor och för att öka förnyelsen inom svensk forskning fördelas 110 miljoner kronor för forskarrekrytering fram t.o.m. år 2003, medel som bl.a. ska användas till att inrätta fler tjänster för nyutexaminerade forskare. Den i den forskningspolitiska propositionen beskrivna försöksverksamheten med anställningar som biträdande lektor är också en del av denna satsning. Anställningarna ska vara fyraåriga och efter prövning kunna övergå till tillsvidareanställningar som lektor. I övrigt ska samma villkor gälla för anställning som biträdande lektor som för anställning som forskarassistent. I regleringsbrev för budgetåret 2001 till universitet och högskolor m.m. anger regeringen bl.a. att följande mål ska gälla inom politikområdet utbildningspolitik: Kvaliteten i utbildning och forskning ska säkras och utvecklas genom att universitet och högskolor - intensifierar det pedagogiska utvecklingsarbetet, - aktivt arbetar med undervisningens förnyelse, - erbjuder pedagogisk utbildning för alla anställda lärare som saknar sådan utbildning, och - erbjuder pedagogisk fortbildning och vidareutbildning för redan anställda lärare. Att lärarna vid universitet och högskolor ges goda möjligheter till såväl pedagogisk som vetenskaplig kompetensutveckling är viktigt för arbetsklimatet och underlättar rekryteringen av lärare till högskolan. Regeringens åtgärder för att förbättra rekryteringen av lärare och öka andelen disputerade lärare i högskolan är sammanfattningsvis att öka antalet forskarutbildade, att inrätta fler tjänster för unga forskare samt att förbättra lärarnas möjligheter till kompetensutveckling.
Herr talman! Jag får tacka för det utförliga svar som min interpellation har fått. De högre utbildningarna i Sverige genomgår en kraftig expansion. Det är vi överens om. Vi är också överens om bilden att kristdemokraterna inte ville ha denna kraftiga expansion, då vi befarar att det finns en risk för att kvaliteten inte kan kvarstå. Det kan t.o.m. bli sänkt kvalitet, vilket vi också ser tendenser till på vissa håll i dag. Däremot vill vi ha expansionen på sikt. På universitet och högskolor arbetar man hårt för att ta emot fler studenter, samtidigt som en hög kvalitetsnivå i undervisningen ska vidmakthållas. För att klara detta är en god lärarpersonal mycket viktig. Jag frågar då utbildningsministern vilka åtgärder han kan tänka sig att vidta för att högskolor och universitet inte kommer att lida brist på kompetent lärarpersonal. När jag får statsrådets svar upptäcker jag att han har tolkat min fråga som om den gällde kompetensen hos befintliga lärare, dvs. forskarkompetensen. Jag kan förstå, och jag ser av kroppsspråket, vilken stolthet utbildningsministern känner över allt som är gjort på forskarsidan, när det gäller forskarutbildningen och när det gäller forskningen. Men min fråga gällde faktiskt läraryrket och hur det skulle kunna bli attraktivt för människor. Det handlar om, om man får säga det så banalt, att fylla tomma stolar eller lediga tjänster. Det finns något märkvärdigt i att försvara sig med vilka satsningar man gör på forskningen när jag frågar efter läraryrket. Kan utbildningsministern tänka sig en framtid på ett universitet med forskare och studenter, dvs. att vi inte har några lärare? Ett lektorat, som den största delen av lärartjänsterna är, innebär i dag de facto att man vanligtvis har 25 % forskning. Vi bygger ju inte in i något annat skolsystem att man utbildar sig till 25 % för en hel tjänst. Forskarutbildningen krävs naturligtvis för de 25 procenten, men är det just den som krävs för att vara en god lärare på universitet och högskola? Sammantaget uppfattar jag att utbildningsministern svarar på min fråga om brist på lärare med att man utbildar forskare. Det är egentligen den frågan jag tycker är aktuell nu: Ska inte högskolans lärare ha en utbildning som är relevant för deras arbetsuppgifter, liksom inom alla andra yrken? Kan man tänka sig att just forskarutbildningen är den utbildning som motsvarar relevansen för lärararbetet på högkola och universitet? I så fall faller ju en rad uppgifter som i dag omfattas av en lektors tjänstgöring. Det var några frågor som jag gärna ville ställa i samband med att jag tackar för svaret.
Herr talman! Utbildningsministern säger att det är en viktig fråga som Yvonne Andersson tar upp. Det kan jag instämma i. Problemet är att vi är inne i en tid då det råder brist på lärare inom praktiskt taget alla områden. I dag har vi fått larmsignaler om att förskolan inte kan erbjuda tillräckligt många utbildade förskollärare. När vi får maxtaxa nästa år krävs det förmodligen betydligt fler utbildade förskollärare, och då finns de inte. I ungdomsskolan är problemet liknande. Lite senare i kväll ska vi diskutera lärarsituationen i ungdomsskolan. Situationen när det gäller olika lärosäten och olika utbildningsområden varierar - som utbildningsministern säger. När jag har pratat med folk på fältet säger de att teknik, ekonomi och språk är exempel på ämnen där det är svårt att rekrytera lärare. Det är lättare i t.ex. biologi, kemi och fysik. Pensionsavgångarna är ett mycket viktigt skäl till bristen, och med en hög åldersfördelning kommer många att sluta med ålderspension inom bara några få år. Utbildningsministern lyfter fram forskningspropositionen som det Columbi ägg som ska lösa problemen. Han pekar särskilt på forskarskolorna. När man lyssnar till folk ute i landet är tonen en annan. Många säger på högskolor och universitet att forskarskolor är mycket av centralstyrning. Riksdagen fattar beslut om vad man ska forska om och med vem man ska samarbeta. Det är inte riktigt förenligt med en fri forskning. När jag talar med ansvariga för en mindre högskola säger man att man ser små fördelar med att inlemmas i en forskarskola. För den högskolan skulle ett eget vetenskapsområde betyda mycket mera när det gäller t.ex. att knyta goda forskare och lärare till högskolan. Vi har som bekant fått flera nya universitet på sistone. Det blir säkert beslut om ytterligare nya universitet före nästa val. Hur ser utbildningsministern på högskolor som inte strävar efter universitetsstatus men verkar för att bli mycket bra, även internationellt, inom vissa mycket begränsade områden? Är det inte lämpligt att ge dem ett eget vetenskapsområde, vilket direkt, menar de som jobbar på skolorna, ökar möjligheterna att rekrytera bra forskare och lärare?
Herr talman! Jag uppskattar verkligen Yvonne Anderssons fråga och inlägg. Jag tror att det är något väldigt viktigt som Yvonne Andersson spårar efter: Hur kan vi stärka utvecklingen för våra högskolelärare? Det är fråga om utbildning, kompetensutveckling, och under ett helt yrkesliv den stimulans man behöver för att vara en god lärare. Det finns en paradox i högskolan i den meningen att forskningen har en mycket stark ställning inom högskolevärlden. Men den stora verksamhet som utbildningen är har inte riktigt samma ställning när det gäller status. Det är en viktig fråga som man inte löser med en handvändning eller enkla klubbslag. Men det går att göra en hel del för att stärka högskolelärarens ställning. Först och främst ska högskoleläraren och högskoleforskaren vara samma person. Lektoraten är en viktig del av vår tradition, precis som Yvonne Andersson talar om, där en del av lektorstjänsten är undervisning, en del forskning. Naturligtvis går det att resonera om hur mycket det bör vara av varje. Jag tror att vi kommer att se en stor variation framöver och kanske också över arbetslivets längd, dvs. att man varierar den del man ägnar åt forskning och den del man ägnar åt undervisning under sitt yrkesliv. Det är klart att det är viktigt att se till att jobba för att höja kvaliteten både på utbildning och på forskning genom att se till att lärare har möjlighet till forskning under sin lärarperiod. Den andra viktiga frågan gäller vilken förberedelse man får för att bli högskolelärare. Oftast upptäcker man att man plötsligt är högskolelärare. Så fungerar vårt system sedan en lång tid tillbaka. Man går en forskarutbildning, och plötsligt är man också lärare för en grupp studenter. Det kan bli alldeles lysande, och det kan bli mindre bra. Jag menar att vi måste stärka den utveckling som vi har haft under senare år att också ge utbildning och kompetens i att vara lärare, dvs. en pedagogisk och didaktisk kompetens i att vara en god högskolelärare. Det blir än viktigare när vi ser att också alltfler kommer till högskolan. Detta är en viktig och intressant diskussion, som det finns anledning att föra vidare, tillsammans med Yvonne Andersson, när vi till hösten lägger fram en högskolepolitisk proposition som ska ta upp frågorna. Lars Hjerténs inlägg är intressant. Det visar ett politiskt parti, Moderaterna, som just nu är ganska förvirrat i högskolefrågan. Man har vänt från den Per Unckelska tiden när allt utanför de ärevördiga universiteten var skumt och något som man inte skulle satsa på - det var bara regionalpolitik - till att söka sig fram i det nya landskapet. Det syns att Mälardalens högskola, Karlskrona/Ronneby, Luleå och fler orter har fått starka högskolor som bidrar väldigt väl till både forskning och näringslivets utveckling i de regionerna. Jag håller inte med när Lars Hjertén säger att alla ska få ett eget vetenskapsområde - möjligen som ambition. Men för mig är kvalitetskraven viktiga. Högskoleverket är den oberoende myndighet som ska granska om man har nått den kvalitet som krävs för att bedriva forskarutbildning. Det är det som vetenskapsområde är. Har man nått den kärna i forskningen som gör att man kan bedriva en bra forskarutbildning? Dit har inte alla nått än. Det är där som det blir viktigt att få samarbeta med dem som har rätt att ge forskarutbildning. Det är för att de egna studenterna ska få en chans att gå vidare till forskarutbildning och för att få de nätverk som behövs för att stärka den vetenskapliga miljön på högskolan. Lars Hjertén har inte bara gått cirkeln runt, han har också lämnat det som måste vara ett fundament, nämligen kvalitetskraven. Det är det landskap vi nu har byggt och som kommer att fungera väl, nämligen ett starkt incitament att profilera sig, höja kvaliteten för att sikta efter ett vetenskapsområde. Då ska det vara en tuff prövning från Högskoleverkets sida för att se om målet har nåtts eller inte. Jag hoppas att Moderaterna efter hand kan ansluta sig till detta.
Herr talman! Jag tycker att diskussionen är intressant. Det finns tre punkter som jag skulle vilja spinna vidare på. En punkt är statusen. Alla kan nog dela bilden att man i dag upplever att undervisning tidigare har varit ett sätt att försörja sig i forskarutbildningen. Nu behövs det inte längre. Då får vi ett annat dilemma. Då blir genast frågan: Kan en forskare som har forskningen som huvuddel komma vidare? Karriärsvägarna är närmast oändligt beroende på hur man lyckas med sin forskning. Men den lärare som lägger ned mycket energi på att undervisa studenterna, att vara med och påverka deras utveckling, kommer i princip inte vidare. Den lilla del i deras lektorat som hör till forskning kan aldrig ge den kvalitet på forskningen så att de kan gå vidare karriärsvägen. Detta är ett dilemma som måste lösas. Jag har en liten fundering på utbildningsministerns synpunkt om samma person. Finns det forskare som kanske inte är lämpliga som lärare? Finns det lärare som helt enkelt tycker att det är passionen att få vara med och utveckla andra människor och att det är mindre intressant att få vara forskare? Kan vi hitta forskningsanknytningen i andra former? Jag kan själv se framför mig - jag har tidigare professionell erfarenhet inom området - att studenter kommer med på seminarier, de får vara med i brytningen på forskarseminarier där forskarstuderande diskuterar tillsammans med sina handledare. Det borde vara en ordentlig och god praktikplats för en student. Det är jätteviktigt med pedagogisk kompetens. Det som händer i dag är att den kommer först när man är lärare. Skulle man kunna tänka sig att faktiskt ha rätt att välja att bli lärare på ett universitet, gärna med forskarerfarenhet? Men skulle man kunna välja den yrkesvägen? Forskarstudier är ändå en forskarutbildning som primärt leder till att bli forskare. Kan man då tänka sig en utbildning där man väljer att utbilda sig primärt till lärare? Observera att jag fortfarande anser att kvalitetskraven och forskningen ska finnas kvar. Jag har själv grunnat mycket på detta. Hur ska vi öka karriärsvägarna för dem som väljer att stimulera andra människor att gå vidare i forskningen, men ändå ha forskaranknytningen uppenbar och klar och där människor kan utveckla sina intressen tillsammans? Herr talman! Jag vill lyfta fram en del till i det här anförandet. Det gäller konkurrensen på arbetsmarknaden. Titta t.ex. på våra tekniska högskolor. Duktiga forskare blir erbjudna höga löner ute i näringslivet, på arbetsmarknaden, i olika former. De blir erbjudna arbetsvillkor som är långtifrån de som vi i dag med dagens studentpeng kan erbjuda på lärosätena. Hur ser utbildningsministern på det problemet?
Herr talman! Jag vet inte om utbildningsministern medvetet missförstod mig. Jag sade inte alls att alla högskolor ska få egna vetenskapsområden. Jag sade att om en högskola har ett mycket bra program, som internationellt sett står sig, alltså spetskunskap som kanske bara finns på några högskolor, är det då inte ett bra underlag för att man ska få ett eget vetenskapsområde? Kvalitetskravet driver vi mycket hårt. Vi har t.o.m. fått kritik flera gånger från socialdemokrater att vi driver det för hårt inom högskolan och universitetsvärlden. Det var den frågan jag ställde, om det inte är lämpligt att sådana högskolor kan få ett eget vetenskapsområde och inte sträva efter att få en jättestor bredd att alla så småningom ska bli universitet - som i vissa kretsar anses vara finare än att vara högskola, vilket jag inte tycker. När det gäller lärarutbildningen är det lite egendomligt om vi nu kräver väldigt kvalificerad lärarutbildning av alla från förskollärare och uppåt men inte en enda veckas pedagogisk utbildning för högskolelärare. Jag tycker att det är ganska konstigt. Chalmers har prövat på en obligatorisk pedagogisk utbildning för alla som ska undervisa som lärare. Det kanske är en väg att gå. Även om man börjar ganska försiktigt med fem eller tio veckor är det ändå en bra början. Men det är obligatoriskt för att man ska få en lärarroll på Chalmers tekniska högskola. Jag stannar med detta och vill ändå ha ett svar på frågan om utbildningsministern inte tycker att det är en lämplig väg att gå att högskolor som vill satsa hårt på god kvalitet, internationell kvalitet och spetskompetens får ett eget vetenskapsområde.
Herr talman! Jag vet inte om Lars Hjertén följer med i den högskolepolitiska diskussionen. Det landskap vi nu har är precis det som jag beskrev i mitt förra inlägg, med universitet som har generella examinationsrättigheter i forskarutbildning, med ett antal högskolor som har fått vetenskapsområden speciellt inriktade på det som de är starka på och med ett antal högskolor utan vetenskapsområde men med fasta forskningsresurser så att de kan utföra sitt profileringsarbete för att inom väldigt väl inriktade områden kunna bli starka. I det här systemet är den naturliga drivkraften att man försöker bli så stark att man kan klara en prövning för att få vetenskapsområde. Under min tid som utbildningsminister har fyra högskolor lyckats med detta: Karlskrona-Ronneby i vetenskapsområde teknik, Kalmar i naturvetenskap, Mälardalen i teknik och Mitthögskolan i naturvetenskap. Det har de gjort på grund av ett långsiktigt hårt arbete för att profilera sig, för att bli så skickliga att de klarar den vetenskapliga bedömning som Högskoleverket gör. Det är det system vi nu har som jag tror kan bli en väldig styrka för Sverige. Jag vet inte vad Lars Hjertén är ute efter, men det är min princip att det ska vara kvaliteten, profileringen och ett granskningssystem som gör att de vet hur vägarna går. När man når detta och får forskarutbildningsrättigheterna har riksdag och regering också ett ansvar att se till att man bygger upp forskarutbildning där, för de har fått ytterligare ett nationellt uppdrag. Det är ett starkt system som jag tror väldigt mycket på. Yvonne Andersson fortsätter med väldigt intressanta inlägg kring hur vi kan stärka rollen som högskolelärare. Jag tror att det i praktiken är precis så som Yvonne Andersson säger, bortsett från våra ideal, att det är samma person med kopplingen mellan lärandet och forskningen, att alla forskare passar inte så bra till lärare och vice versa. Det är viktigt att det i högskolemiljön blir så att vi inte får en stor lärargrupp som kopplas bort från forskningen, som inte får möjlighet att följa med i forskningsutvecklingen. Det blir väldigt avgörande för kvaliteten i föreläsnings och seminariesalarna om man får den möjligheten eller inte. Vi har ju exempelvis en ganska stor mängd adjunkter i vårt högskoleväsende som har fått möjligheten att gå en forskarutbildning under sitt yrkesliv. Vi har sett många goda exempel på att man har kunnat ta en forskarexamen och därmed också utvecklats som forskare. Alternativet är att man måste få en stark möjlighet till vidareutveckling i sitt arbete via bildning och via vidareutbildning. De här frågorna tar Anders Fransson upp i sin utredning kring pedagogisk förnyelse som kom för ett par veckor sedan, och dem arbetar vi med för att se hur vi kan fortsätta att stärka lärarrollen på högskolorna. Det är ett väldigt viktigt och intressant område, som jag tror att det finns skäl att fortsätta att resonera om efter detta. Andersson tar upp, är naturligtvis stor i de områden där vi nu börjar få en väldigt stark utveckling inom näringsliv och offentlig sektor. Det är klart att det kommer att visa sig bli svårigheter att rekrytera lärare till de allra hetaste områdena, eftersom näringslivet naturligtvis kan betala helt andra löner. Men högskolan har en stark fördel - åtminstone en - i den konkurrensen, och det är att det är en värld som kan erbjuda en väldigt utvecklande miljö och en miljö där jobbet kan kännas som väldigt meningsfullt och viktigt. Kombinerat med möjligheter till egen forskning blir det en ganska stark konkurrenskraft.

Herr talman! Jag uppskattar det här svaret. I min interpellation pekade jag på det långsiktiga problemet om man inte åtgärdar någonting nu. De frågor som vi har tagit upp här under debattens gång har handlat om att man långsiktigt kan lösa ut delar genom att vara medveten om de faktorer man rör sig med. Jag tror att det är bra om man uppmärksammar friheten för lärosätet vid lönesättning men också att lätta upp arbetsvillkoren, så att det inte blir pålagor utan man får uppleva den autonomitet som många behöver inom högskolan, inte minst forskare, och att man också inom ramen för sitt läraruppdrag kan få uppleva en autonomitet och en frihet i sin tid. Jag tror nämligen att det är också på de villkoren som vi har en chans att konkurrera på en bred arbetsmarknad om de goda krafterna. Jag har också funderat på en annan del, och jag har inget svar men vill ändå lyfta fram den i debatten. Det är tilltron - tilltron från omvärlden till att lärarna på våra lärosäten är goda och ambitiösa lärare, att de forskare som har arbetat med forskarutbildning och annat är goda forskare och att de inte befinner sig inom ett universitet därför att de inte har fått jobb någon annanstans. Jag tror att vi alla kan hjälpas åt att skapa en ökad tilltro till den personal som arbetar inom de olika lärosätena för deras ambitioner. Alla behöver vi vara uppskattade i de uppgifter som vi har. Jag hoppas att det vi har tagit upp under den här debatten får leva vidare i de förslag som regeringen och utbildningsministern kommer med. Med det tackar jag så mycket.

Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kvalitetssäkra högskoleutbildningen. Regeringen har för perioden 1997-2003 verkat för en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen genom att tillföra nya permanenta platser till högskolan. Denna utbyggnad har en oerhört stor betydelse såväl för många enskilda människor som för samhället i stort. Utbyggnaden med närmare 100 000 tillkommande platser är fullt finansierad, vilket innebär att anslagen till högskoleutbildningen från 1997 t.o.m. Den kraftiga utbyggnaden av högskolan har genomförts med oförändrade krav på kvaliteten i utbildningen, och viktiga kvalitetsförbättringar har gjorts och görs parallellt med utbyggnaden. I enlighet med förslagen i regeringens proposition om studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan har Högskoleverkets uppdrag att granska kvaliteten i den högre utbildningen utvidgats och omfattar nu alla högskoleutbildningar, inklusive forskarutbildningen. Ämnes och programutvärderingar ska genomföras med en periodicitet om sex år för samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina. Högskoleverkets system för utvärdering ligger på en hög internationell nivå, och verket kommer i ökad utsträckning att bidra till att förbättra kvaliteten i utbildningen. De ökade möjligheterna för studenterna att påverka utbildningens utformning bidrar också till att öka kvaliteten i utbildningen. Studenterna har numera enligt högskolelagen rätt att utöva inflytande över högskolans utbildningar, och universiteten och högskolorna ska verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. En viktig satsning som bidrar till att långsiktigt höja kvaliteten och stärka forskningsanknytningen i högskolans grundutbildningar är de ökande resurserna till grundforskning och forskarutbildning. Under perioden 2000-2003 tillförs dessa verksamheter sammanlagt 1,3 miljarder kronor i höjda anslag. Under 1990-talet fördubblades det årliga antalet forskarexaminerade i Sverige, och regeringens ambition är att fortsätta denna utbyggnad. Därigenom läggs grunden för en ökning av antalet forskarutbildade lärare i högskolan Jag vill i detta sammanhang påpeka att Kristdemokraterna vill att utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen minskas med 3 000 platser per år de närmaste åren. Kristdemokraternas förslag för den högre utbildningen innebär att universiteten och högskolorna fråntas 119 miljoner kronor för grundutbildningen och dessutom 150 miljoner för forskning och forskarutbildning. Jämfört med den beslutade budgeten innebär kristdemokraternas politik att tusentals personer inte får den utbildning som de behöver och att resurserna till högskolan sänks.
Herr talman! Jag får först tacka för svaret. Jag har interpellerat kring de problem som finns genomgående i Sverige på universitet och högskolor, nämligen brist på resurser. Jag har själv rest runt en del och fått mig det medskickat. Det visar sig att alltfler studenter får allt färre undervisningstimmar. På många håll är det så lite som tre timmar lärarledd tid per vecka. När man bygger ut högskolan, som ministern tydligt har angivit i sitt svar, ska man samtidigt hålla hög kvalitet, anser vi. Det innebär att man ibland får rätta mun efter matsäcken, nämligen inte bygga ut så mycket att kvaliteten blir lidande. Den snabba utbyggnaden är inte förenlig med välutbildade lärare, om kvaliteten ska höjas. Ministern säger i sitt svar att man har byggt ut högskolan med krav på bibehållen kvalitet. Det säger egentligen ingenting om hur kvaliteten har varit. Att kvalitetssäkra en utbildning handlar för mig om att man anger den kvalitet som de blivande studerande ska kunna möta. Man varudeklarerar helt enkelt utbildningen genom att garantera att kvaliteten hålls. Statsrådet berättar om allt man gjort inom utbildningen. Det är mycket bra. Men min fråga rör hur man visar vilken kvalitet som finns och hur man håller den. Vad är det studenterna möter? Den här interpellationen är fokuserad kring vad studenterna faktiskt har rätt att kräva, vad de blir lovade och om det löftet håller. I sitt svar talar också ministern om den nedskärning som han påstår att kristdemokraterna gör och om hur många som skulle bli utan utbildning. Det är inte alls på det sättet. Vi vill förhindra det segregerade samhället och ge de 60-70 % av ungdomarna som inte söker till universitet en utbildning med studiefinansiering. Där talar vi om olika saker. Vi talar inte om att alla ska gå till universitet och högskolor. Vi vet att många inte orkar med det eller inte väljer det av andra anledningar. Vi vill ha en yrkeshögskola som inte nödvändigtvis behöver ha allmän, generell behörighet till högskolan som inträdesport. Därmed blir resonemanget annorlunda när det gäller vilka pengar man ger till högskolor och universitet. Sammantaget skulle jag önska att ministern delar sina tankar med oss omkring kvalitetssäkring för studenten när studenten ska söka en utbildning och ett lärosäte. Vad kan studenten kräva? Är det t.ex. rimligt att söka sig till en annan bostadsort och söka annan lägenhet, om man vet att man på lärosätet enbart får tre timmars lärarinteraktion per vecka? Jag vet att utredningen Högskolans styrning visar att man kunde få fem-sex timmar per vecka. En del lärosäten tar undan tid för mer krävande handledning i samband med uppsatsarbete. Det skulle vara intressant att höra.

Herr talman! Det är ett viktigt ämne. Vi har diskuterat det förut. Vi har haft tidigare interpellationer i samma ämne. Det gäller kvaliteten på högskolan och hur vi kan kombinera en hög utbyggnadstakt med bibehållen eller mer utvecklad hög kvalitet. Det finns en formulering i utbildningsministerns svar som är oklar eller rentav missvisande. Utbildningsministern säger att 100 000 nya platser tillkommer och att de är fullt finansierade. Det vore klarare om utbildningsministern erkände att platserna kostar mindre per person än för sju åtta år sedan. Pengarna till grundutbildningen räknat per student har minskat kraftigt. Även om det inte finns något självklart samband mellan antalet kronor och kvalitet i en utbildning är det väl ändå värt att föra en diskussion om hur den kraftiga resurssänkningen i form av studentpengen påverkar kvaliteten på utbildningen. Det finns en hel del oroande tecken. Utredningen Högskolans styrning konstaterar att det går ungefär 20 % för lite resurser per student till humaniora och samhällsvetenskap. Riksdagens revisorer konstaterar att undervisningstimmarna minskat drastiskt, så att studenter på A-nivå nu har ungefär lika lite lärartimmar som man tidigare hade på C-nivå. Under hösten har det kommit preliminära rapporter om flera studiemisslyckanden än tidigare i humaniora och samhällsvetenskap. I ESO-rapporten Utbildningens omvägar konstaterar man att svenska studenter tar ovanligt lång tid på sig genom utbildningssystemet. Man har svårt att komma in på en utbildning, man önskar läsa och man byter ofta utbildningsväg och tar i snitt flera år längre tid på sig än i motsvarande europeiska länder. Från Folkpartiets sida har vi konstaterat att vi inte kan upprätthålla kvaliteten med motsvarande prislapp. Vi föreslår att priset ska skrivas upp redan nästa år med ungefär 400 miljoner totalt. Det skulle innebära en höjning på 15 % i snitt per student. Det gör vi till priset av att vi föreslår en minskad utbyggnadstakt. Också vi vill ha flera tusen nya utbildningsplatser om året men inte lika många. Vi tycker att diskussionen om förhållandet mellan kvantitet och kvalitet behöver föras. Även om vi kan ha olika uppfattningar om hur mycket pengar det behövs till högskoleutbildningen tycker jag att det vore intressant att utbildningsministern någon gång i en allmän debatt ville beröra hur han ser på problemet kvantitet-kvalitet och hur han ser på risken för att ett ökat genomströmningskrav ska sänka kvaliteten på utbildningen på högskolorna.
Herr talman! Det är roligt att Ulf Nilsson engagerar sig i frågan om kvalitet i högre utbildning. Jag hoppas att man tänker vidare när det gäller kvalitetsutvärderingen, för där har Folkpartiet än så länge varit verkligen snett ute. Jag noterar att Per Bill - och jag är verkligen glad för det - har sett vilket arbete som Högskoleverket nu inleder. Det vi gör är någonting väldigt viktigt som jag tror att vi har anledning att känna stor stolthet över, att vi får ett kvalitetsutvärderingssystem för svensk högre utbildning som står sig väldigt väl internationellt, där samtliga utbildningar återkommande ska utvärderas av likar som bedömer likar, forskare och lärare som ska bedöma. Vi lägger en hög ribba för att se till att vi alla når till den. Och, vilket också är nödvändigt i alla kvalitetsutvärderingssystem, om man trots kritik inte rättar till brister riskerar man till slut att förlora rätten till att ge examen i just det ämnesområdet. Vi kommer att få en väldigt fin dynamik tack vare detta. Det är roligt att se att Per Bill uppskattar det. Jag tror att det här är fundamentalt. Ulf Nilsson har ännu inte gjort det. Han har i många debatter visat att det system som han förespråkar inte alls hänger ihop där en ska utvärdera, en annan ska avgöra om man ska ha examensrätten och en tredje ska sammanställa resultaten. Jag har aldrig riktigt fått grepp om Folkpartiets syn på kvaliteten i högre utbildning. Jag tycker också som Per Bill att det är väldigt bra med flera aktörer. Jag läser också tidningar som kommer med sina utvärderingar med stort intresse. Jag tror att det behövs många sådana. Men ska man koppla det till rejäla incitament och också till beslutsmakt att frånta examinationsrättigheter måste det naturligtvis vara en oberoende expertmyndighet som möter stor trovärdighet i högskolevärlden. Benchmarking på EU-nivå är ännu en sådan fråga som det är roligt att höra att Per Bill engagerar sig i. Också jag tycker att det är viktigt. I det arbetet fortskrider vi nu i EU-arbetet med Sverige som ordförande, att komma vidare i att kunna mäta oss med varandra. Det är bra att se att det finns en samhörighet i kammaren kring att det är viktigt. Min bedömning är, liksom Yvonne Anderssons, att vi måste komma vidare när det gäller att höja kvaliteten i högre utbildning, inte minst när det gäller humaniora och samhällsvetenskap. Det har naturligtvis sparats på högskolan. Det finns en historia som vi alla i denna kammare på ett eller annat sätt har deltagit i. Det började i början av 90-talet med den stora högskolereformen där högskolorna fick en väldigt stor överproduktion. Man byggde ut utbildningen i humaniora och samhällsvetenskap utan att få betalt för det. Man satt med en utbildning som kostade 1 miljard mer än vad man fick resurser för från staten. På Uppsala universitet var summan för vad vi brukar kalla för överproduktion på 150 miljoner kronor i mitten av 90-talet. Där kom den första orsaken till att det blev fler studenter än vad man fick betalt för. Det är klart att det försämrade kvaliteten. Sedan kom den stora budgetsaneringen efter den Unckelska perioden med överproduktionen, där naturligtvis också utbildningssidan var med och drog ned på resurserna. Fram till 1997 minskade ersättningen per student med ungefär 17 %, men det är då utbyggnaden kom i gång. Därefter har vi sett en ökning av ersättningen per student på 10 %. Jag är inte nöjd med detta, jag vill gå vidare. Men det är viktigt att konstatera att besparingarna kom de tunga år i början av 90-talet under Unckel och sedan under en socialdemokratisk regering då man helt enkelt såg sig tvungen att dra ned ersättningen per student. Men nu är vi inne i en period där ersättningen per student ökar. Jag arbetar gärna för att ytterligare förstärka detta. Då är det särskilt humaniora och samhällsvetenskap som jag tycker att det är viktigt att lägga in en extra insats i.
Herr talman! Det är intressant när vi lyfter upp olika aspekter kring detta, och jag kan sälla mig till skaran när det gäller benchmarking på EU-nivå och Högskoleverkets stora arbete. Men jag skulle vilja lägga fokus på en annan del i det här som jag inte känner att vi har berört hitintills i just den här debatten. Jag ursäktar mig, herr talman, men jag vill gärna säga att det blir många interpellationer av olika anledningar vid ett enda tillfälle, men de har alla skrivits vid olika tillfällen efter olika frågor, besök och studiebesök som jag har varit med om. Sedan har jag skrivit frågor. De är ärliga varenda interpellation i meningen att jag vill ha en diskussion kring innehållet i dem. Den del jag är intresserad av är studenterna och varudeklarationen, egentligen inte nödvändigtvis kvalitetsaspekten efteråt. Jag tycker att Högskoleverket gör ett strålande arbete på flera punkter. Vi gjorde ett besök där från utskottets sida för bara någon vecka sedan. På vilket sätt kan vi varudeklarera våra högskoleutbildningar så att studenterna, när de söker, vet vad de får? De ska inte behöva bli förvånade över någonting. Då är jag inne på något som faktiskt är relativt oberoende ekonomin. Vi vet i dag att flera av våra studenter söker sig utomlands. De tar noga reda på vad de får, hur det fungerar på det lärosätet osv. Jag skulle vilja ha en tydlighet åt min kvalitetssäkring som jag har skissat här. Den bygger på att vi faktiskt kan varudeklarera en utbildning och att studenterna på något vis kan avläsa i den varudeklarationen vilken kvalitet de får. Sedan kommer nästa steg när Högskoleverket kan granska vilken kvalitet som ges, när studenten kan utvärdera och följa upp vad de faktiskt får när de satsar sin tid och sina pengar och söker studiemedel till en utbildning. Den delen skulle jag vilja uppmärksamma. Hur kan vi hitta de kriterier som ger en kvalitetssäkring för studenterna när de ska söka sig till en utbildning?

Herr talman! Utbildningsministern har naturligtvis inte möjlighet att ta del av och höra allting som sägs av enskilda riksdagsledamöter, men jag har faktiskt vid ett flertal tillfällen - bl.a. i kammardebatter - sagt att jag verkligen sätter stort värde på de initiativ som har tagits av Högskoleverket när det gäller återkommande kvalitetsutvärdering och granskning av examinationsrätter. Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ som har tagits, och jag uppskattar det arbetet. Sedan är det en annan sak att det förs en diskussion bland människor som är experter på uppföljning och utvärdering om att man bör skilja mellan den utvecklande rollen och den utvärderande rollen. Det är bra i utvärderingssammanhang att man inte utvärderar sig själv och att samma organ som jobbar med utveckling inte ska jobba med utvärdering. Sedan kan man säkert ha många olika uppfattningar om hur denna renodling ska ske, men jag tycker att det är synd att utbildningsministern inte erkänner att det finns någonting att diskutera här och att man - om man tog upp den diskussionen - skulle kunna förbättra utvärderingsfunktionen i framtiden. Det som Per Bill sade om studenternas fria val har mycket med kvaliteten att göra, även om jag inte uppfattar det som dagens ämne. Men jag tror att väldigt mycket skulle vara vunnet om vi i mycket större utsträckning än nu anpassade utbildningsutbudet, både kursinnehållsmässigt och geografiskt, efter vad studenterna väljer. Herr talman! Hur som helst kvarstår frågan. Utbildningsministern säger att vi har sparat och att det har medfört problem, men i de budgetförslag vi har sett hittills har det inte funnits några förslag om att höja studentpengen. Med den utbyggnadstakt som regeringen föreslår blir resurserna desamma. Hur kommenterar utbildningsministern de negativa rapporterna som jag tidigare räknade upp om lång studietid för enskilda studenter, minskade resurser och minskat antal lärartimmar?
Herr talman! Jag tror inte att Ulf Nilsson riktigt lyssnade på mitt inlägg. Det var ett försök på den korta tid som står till förfogande att ärligt och seriöst diskutera de frågor som bl.a. Ulf Nilsson tar upp. När det gäller frågan om kvalitet och ersättning per student konstaterar jag att efter den Unckelska perioden med stora besparingar och efter de besparingar som den socialdemokratiska regeringen var tvungen att genomföra på grund av saneringspolitiken vänder det nu beträffande ersättning per student. Från 1997 och framåt har vi sett en ökning på 10 %. Jag ser det som väldigt viktigt - framför allt när det gäller humaniora och samhällsvetenskap - att se till att stärka den utvecklingen. Jag vet inte om man kan vara så mycket tydligare än så. Kvaliteten är naturligtvis också kopplad till resurser, men den är också kopplad till att vi har ett bra utvärderingssystem för kvaliteten. Det är här som Ulf Nilsson lite förtvivlat försöker att komma ifrån det som han har sagt tidigare. Han har inget genomtänkt system, och jag har aldrig fått svar på frågan hur han tänker sig att det ska fungera. Ulf Nilsson har alltid sagt att det ska finnas ett oberoende organ - helst stiftelse eller något liknande, gissar jag - som ska vara kvalitetsgranskare. Sedan ska Högskoleverket vara den statliga myndighet som har hand om examinationsrättigheterna. Så ska man då kunna skapa ett system av detta. Hur ska man göra med privata utvärderingar som säger att kvaliteten inte är tillräcklig? Ska det statliga verket då ta detta ad notam och dra undan examinationsrättigheterna eller ska också det statliga verket självt göra en utvärdering? Jag hoppas att det är det som Ulf Nilsson menar, därför att detta måste vara sammankopplat. Det är detta som är vår tanke med Högskoleverkets ställning som en oberoende myndighet, som genomför utvärderingar på bredden och som också har sanktionsinstrumentet i sin hand. Jag vågar nästan sätta en liten slant på att Ulf Nilsson, innan mandatperioden är slut, kommer att ställa upp på det här systemet. Det går sakta men säkert åt det hållet. Jag är väldigt glad över att Per Bill ställer sig bakom det. När det gäller studietidens längd vet jag att prestationsgraden - dvs. hur stor del av studenterna som tar poäng under den tid de pluggar - i princip har varit oförändrad under hela 90-talet. Jag måste säga att jag blev förvånad när jag såg dessa siffror. Högskoleutbildningen har utökats med 60 %. Prestationsgraden i den tekniska term som den mäts med är i princip oförändrad. Det är ett väldigt fint betyg till våra högskolelärare som har jobbat mycket bra i perioder med stor dynamik med mycket mer resurser, men också med en ersättning som har skurits ned per student. Sammantaget har det skett en enorm utveckling av högskolornas ekonomiska möjligheter. Man har lyckats bra. Att man har fått längre studietider, Ulf Nilsson, har varit en önskvärd effekt av riksdagens arbete. Vi har infört magisterexamen, och den har blivit väldigt populär. Många läser mycket längre. Jag tycker inte att det hade varit bättre - så ekonomistiskt kan man inte se på det hela - om studenterna hade nöjt sig med en fil. kand. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att studietiderna har blivit längre. Yvonne Andersson tycker att utbildningarna ska varudeklareras. Det ordvalet kanske vi inte skulle använda om vi hade tänkt efter, men jag tycker att det ligger mycket i detta. Varje universitet bör varudeklarera sina program. Det är viktigt också i förhållande till de grundliga utvärderingar som ska göras av läroforskare. Vad vill man nå med utbildningen? Det måste finnas sådana programförklaringar på universiteten för varje utbildning som är möjlig att utvärdera. Jag hoppas att vi ser en utveckling, när vi nu sätter i gång med systemet med Högskoleverket som kvalitetsgranskare, med tydligare varudeklarering. Det är en spännande tanke.
Herr talman! Jag tycker att detta var intressant, alldenstund som ministern nästan gör den sammanfattning som jag själv hade tänkt göra. För att man ska ha möjlighet att fritt få välja sin utbildning krävs det också en varudeklaration så att man vet vad man ska välja. Har man då gjort sitt val är det upp till studentens ansvar att veta om han har fått det som han har valt. Då behöver det inte bli något gnäll över utbildningar som man redan från början visste att man hade valt. Studenter, liksom vi alla, är människor och kan göra felaktiga val. Det behöver inte vara fel på utbildningen, men den kan mycket väl vara så att utbildningen inte har lett till det som man har tänkt att ägna sitt liv åt, men det är en annan sak. Det är viktigt att ha en bra varudeklaration. Det begreppet är inte bra, men jag kunde inte komma på något bättre för att förtydliga vad jag menade. Det är viktigt med en varudeklaration som ger möjlighet att göra egna val där också studenten får ta ansvar för sitt val, medan lärosätet får ta ansvar för den utbildning som erbjuds i förhållande till den programförklaring som har lämnats. Här verkar vi vara överens, och då kan man börja uppmärksamma den här frågan. Kvaliteten bör också kopplas till resurser och till uppföljning, som också ministern sade. Men kvaliteten måste dessutom kopplas till planeringen och genomförandet. Det är då som vi kan se att planering och kvalitet hör ihop. Sedan kommer resten efteråt. Kanske kan den här debatten ha bidragit till en fokusering på den kopplingen.
Herr talman! Jag instämmer i Yvonne Anderssons bedömning. De stora och viktiga diskussioner som vi har framför oss gäller kvalitetsfrågorna, den pedagogiska förnyelsen, resurserna, men också granskningen utifrån, så att vi verkligen vet att de resurser som riksdagen anslår används på bästa sätt. Den akademiska friheten är central. Möjligheterna till den egna kreativiteten lokalt på högskolorna är själva drivkraften. I utbildningssystemet finns det nu nästan inga regleringar kvar. Alla möjligheter finns lokalt på högskolorna. Men då blir det också viktigare att vi har information om kvaliteten. Särskilt nu när vi har starka högskolor i varje län över hela landet måste vi ha ett allomfattande kvalitetsutvärderingssystem. Det går sedan att koppla till att man lokalt är mycket tydlig med vad man vill uppnå med utbildningen och att informationen till studenterna kopplas till detta. Vad man vill uppnå och vilket resultatet är ska studenterna vara medvetna om när de gör sina val. Studenternas val blir allt viktigare, inte minst i ett läge där högskolorna framöver verkligen måste se till att arbeta med rekryteringsfrågor. Då kommer det naturligtvis att märkas att studenternas val också innebär starka ekonomiska drivkrafter för högskolorna. Lyckas man inte att attrahera studenter, får man heller inte resurser. Det är ett system som Per Unckel införde och som jag faktiskt tycker är ett rimligt system. Det fungerar förhållandevis väl. Men det får inte ersättas av ett system där det inte är möjligt att bygga nya, starka utbildnings och forskningsmiljöer. Vi hade aldrig fått Mälardalens högskola, Högskolan Luleå osv. om vi inte hade kunnat ta politiska initiativ för att bygga upp starka högkvalitativa och kreativa miljöer som efter hand blivit oerhört attraktiva på grund av att de har goda resurser. Det system vi har nu tycker jag är en ganska bra blandning av de här ambitionerna.

Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa en rak utbildningsväg för dem som vill lära sig ett praktiskt yrke. Vidare anför Yvonne Anderson i sin interpellation att det finns en ovilja hos regeringen att skapa vad hon kallar en högre yrkesutbildning. Jag skulle tvärtom vilja hävda att det finns en mycket stark vilja hos regeringen att göra just detta, och det är en vilja som också uttrycks i handling. Frågan i interpellationen bygger på ett resonemang som utgår från att satsningen på utbyggnad av högskolan är ensidigt inriktad på s.k. teoretisk utbildning. I högskolan finns det dock många utbildningar som är yrkesutbildningar och flera av dessa syftar till att förbereda för yrken som har en mera praktisk karaktär. I Sverige har vi till skillnad från några andra länder samlat all högre utbildning i en organisation, högskolan. Det innebär att de utbildningar som i andra länder organiserats i en särskild yrkeshögskola i vårt land finns inom högskolans ram. Vid sidan av högskolans utbildningar har det utvecklats en ny form av yrkesutbildning på eftergymnasial nivå inom försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning. Denna försöksverksamhet startades den 1 juli 1996 och är avsedd att den 1 januari 2001 en proposition till riksdagen som innehåller förslag som rör införandet av den kvalificerade yrkesutbildningen. Försöksverksamheten, som har varit framgångsrik i flera avseenden, omfattar i dag 12 000 utbildningsplatser. Regeringens avsikt är att dimensioneringen av utbildningsvolymen under de kommande åren ska ta sin utgångspunkt i en klar efterfrågan från arbetslivet. En viktig del i den kvalificerade yrkesutbildningen är arbetslivets medverkan i planering och genomförande av utbildningen. Det finns en tydlig koppling mellan efterfrågan i arbetslivet på en viss form av utbildning och möjligheterna för utbildningen att godkännas för statligt stöd som en kvalificerad yrkesutbildning. Omkring en tredjedel av utbildningstiden består av lärande i arbete på en arbetsplats. Efterfrågan identifieras främst genom att arbetslivet är med och utformar förslag till utbildningar. Utbildningsanordnare kan vara statliga universitet och högskolor, enskilda utbildningsanordnare, kommuner och landsting. En viktig avsikt med försöksverksamheten har varit att pröva möjligheterna att ta till vara en utbildningskapacitet som finns i olika delar av samhället. I förhållande till högskolan har försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning i högre grad rekryterat studerande från gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar. Den kvalificerade yrkesutbildningen är ett bra alternativ för den som vill gå en kortare utbildning på eftergymnasial nivå med klar yrkesprofil. Det betyder inte att ansträngningarna för att rekrytera bredare till högskolan får stanna av, eller att ambitionen att högskolans utbud ska möta arbetslivets efterfrågan får sänkas. Den kvalificerade yrkesutbildningen är en del i en strategi som syftar till att ge flera möjlighet till en bra utbildning efter gymnasiet. En annan del i denna strategi är att förbättra och bredda rekryteringen till högskolan. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om detta under 2001. Den 25 januari 2001 lämnades dessutom ett uppdrag till en särskild utredare som innebär att utreda vissa frågor om kortare yrkesutbildningar inom högskolan. Utredaren ska vid sin översyn utgå från den yrkestekniska högskoleutbildningen, YTH, samt utröna om den kan utvecklas mot nya områden utanför det tekniska området och anpassas för nya studerandegrupper. Utredaren ska också undersöka behovet av andra kortare yrkesutbildningar i högskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december
Herr talman! Jag vill först tacka så mycket för svaret som jag har fått. Jag måste få nämna att den här interpellationen skrevs och lämnades in den 24 november. Det har hänt en hel del på departementet just när det gäller yrkesutbildningar sedan dess, och det har vi fått höra i svaret här. Bl.a. har regeringen skrivit en proposition om en kvalificerad yrkesutbildning som just nu motionsbehandlas av oss i partierna, och den utredning som är beställd har också gjorts. När jag skrev den här interpellationen handlade det om att man från näringslivet och arbetsmarknaden generellt inte upplevde att man kunde få försörjning på de yrkesuppgifter som faktiskt fanns. Vidare har jag i interpellationen skrivit om alla de ungdomar, faktiskt 60-70 %, som inte har ambition, vilja eller ork att gå vidare till högre utbildning på universitet och annat. Jag tycker att det är väldigt bra att regeringen har tagit tag i frågan om yrkesutbildning, inte enbart som en arbetsmarknadsutbildning som den var under en period, utan nu som en kvalificerad yrkesutbildning direkt efter gymnasiet. Men nu kommer jag in på det som jag tycker är ett problem, nämligen de uppemot 20-30 % ungdomar som inte har allmän behörighet till högskolan. Vart ska de ta vägen? Det är ofta de som faktiskt hamnar i dessa yrken. Jag besökte mjölkföretaget Arla i Linköping och ställde då frågor om företaget osv. Jag frågade också vad som är den största svagheten i företaget, vad som är mest sårbart för företaget.

Helt plötsligt blir skolor, dagis, sjukhus och annat utan mjölk. Jag tar detta som ett exempel på sårbarheten om det inte finns kunnigt folk att få till dessa yrken. Om de här yrkeschaufförerna dessutom kan ta ett enkelt laboratorieprov eller liknande, kan man snabbt se om mjölken är duglig för mejeriet. Om chaufförerna inte klarar det utan enbart kör mjölken, innebär det att ett helt lass från kanske fem sex gårdar går till spillo om t.ex. någon liten kossa har blivit penicillinbehandlad. Jag funderar vidare på hur vi människor är funtade när det gäller lärandet. Så här dags på dygnet kan man väl ändå få unna sig en och annan utvikning. Jag undrar om vår utbildningsminister är särskilt intresserad av att höra hur det är att vara tonårsförälder. Det brukar vara något som man inte känner sig motiverad av förrän man har fått tonåringar. Men jag tror att han är väldigt intresserad av mer kunskap om hur det är att vara småbarnsförälder. Man är ju vid olika tillfällen i livet olika motiverad till saker. Ibland tycker jag att vi måste tillåta våra gymnasieelever som kanske inte har nått högskolebehörighet att vara det också.
Herr talman! I svaret på Yvonne Anderssons interpellation talar utbildningsministern nästan uteslutande om kvalificerad yrkesutbildning. Det tycker jag är bra. Det är en verksamhet som har fungerat mycket bra på försök och som kommer att permanentas efter ett beslut här i riksdagen om ett par månader förhoppningsvis. Den bygger på en utredning som gjordes av en Volvoanställd, en man som heter Rolf Nordanskog. Han arbetade med utbildning på Volvo under många år. Han var med och startade industrigymnasiet där och hade då mycket stor erfarenhet av vad som krävs både praktiskt och teoretiskt för att jobba kvalitativt i industrin och företagsamheten. Vi ska alltså fatta ett beslut här i riksdagen om någon månad. Regeringen har något föregripit detta beslut. Jag såg i ett pressmeddelande att man redan har förlagt den nya myndigheten till Hässleholm. Det stod t.o.m. i perfekt: Myndigheten har förlagts till Hässleholm. Det är lite tveksamt konstitutionellt eftersom beslut inte är fattat i riksdagen än, men jag gör ingen stor affär av det. Vad gäller dimensioneringen kan jag säga att utbildningsministern skriver att utbildningsvolymen under de kommande åren ska ha sin utgångspunkt i en klar efterfrågan från arbetslivet. Denna efterfrågan finns i dag, och den är mycket stor. Den är större än de 12 000 platser som anslås just nu. I ett gemensamt uttalande från LO, TCO, SACO, SAF och alla fackliga organisationer på båda sidor har man sagt att det behövs 25 000 platser redan om några år. Jag vet att det är en ganska dyr utbildning, och man har inte råd med allt. Men om dessa jobb är nödvändiga för tillväxt i samhället tror jag att det är viktigt att volymen ökar ganska snart från dessa Utbildningsministern säger att en större andel i denna utbildning kommer från de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan, och det är ganska självklart. Det vore väldigt konstigt om det inte vore så. Utbildningsministern säger också att detta kommer att bredda rekryteringen till högskolan, och det är bra. Jag skulle vilja fråga hur utbildningsministern ser på denna KY-utbildning - om den nu kommer att heta så. Vi har ju inte beslutat det heller i riksdagen. Är det ett första steg i en högskoleutbildning? Kan man tillgodoräkna sig högskolepoäng på denna utbildning på en del ställen, även om det inte gäller alla? Det är många ungdomar och äldre också, för den delen, som är intresserade av att man kan räkna högskolepoäng så att man inte får börja från början om man vill skaffa sig en mer kvalificerad högskoleutbildning. Problemet som finns i dag berörde Yvonne Andersson. Det gäller att det finns en hel del som inte kvalificerar sig för kvalificerad yrkesutbildning och som inte klarar av att gå igenom gymnasieskolan med godkända betyg så att de får allmän högskolebehörighet. Det är ett jätteproblem i många gymnasieskolor med t.ex. industriprogrammet, där man har haft 1-2 förstahandsansökningar då man borde ha haft 20. Det finns en industri på orten; alla kan få jobb meddetsamma. Vi har i dag egentligen ingen lärlingsutbildning värd namnet. Det är en väldigt låg volym på den. De ungdomar och andra som är intresserade av en sådan utbildning bör också ha ett alternativ, så att de får ett bra jobb som de kan leva på och försörja sig och sin familj på. Jag har en kort fråga som jag berörde. Är det inte dags att redan nu titta på om man kan ge denna utbildning en större volym, eftersom vi vet att den fungerar och att det finns en efterfrågan?
Herr talman! Det är uppenbart så att alltfler är i behov av utbildning efter gymnasieskolan. Det är också uppenbart att det blir fråga om alltmer skilda typer av utbildningar. I verkligheten finns det en hel del kvalificerade utbildningar där man egentligen inte har direkt forskarkontakt eller i varje fall inte behöver ha det. Det finns social utbildning, omsorgs och medieutbildningar och olika tekniska utbildningar, osv. Nästan alla dessa utbildningar ryms i dag i en standardhögskolemodell. Därför är detta första steg till kvalificerad utbildning som regeringen nu förelår ett steg i rätt riktning. Men som det ser ut nu är den kvalificerade yrkesutbildningen ett litet undantag i svenskt utbildningssystem. Det är 12 000 platser, och det bygger på att medel söks vid varje tillfälle. Man ska som sagt också ha uppnått samma behörighetskrav i sin tidigare gymnasieutbildning som om man ska söka till den akademiska utbildningen. Jag tror - vi ifrån Folkpartiet är övertygade - att det behövs en helt ny eftergymnasial utbildning som ligger någonstans mellan gymnasieskolan och högskolan. Jag skulle vara intresserad av att höra om utbildningsministern har möjlighet att kommentera om det finns några diskussioner inom regeringen om att utveckla en sådan skolform.

Är utbildningsministern och regeringen intresserade av att utveckla en ny utbildningsform någonstans mellan gymnasieskolan och högskolan?
Herr talman! Om jag börjar med Ulf Nilssons fråga är svaret nej. Vi arbetar just med - det ligger en proposition på riksdagens bord - denna form. Vi tänker inte lägga fram en proposition om en ny form av eftergymnasial utbildning, utan vi har lagt fram en proposition om kvalificerad yrkesutbildning som jag menar kan bli ett väldigt fint instrument för att fånga upp just dem som Yvonne Andersson talar om, dvs. väldigt många inte minst ungdomar som har en drivkraft när det gäller att studera vidare för att få ett intressant arbete och som inte primärt kommer att söka sig till högskolan. Den kvalificerade yrkesutbildningen, som i praktiken är ett slags mellanform, innebär att man får den extra kicken för att söka sig vidare. Man går en eftergymnasial utbildning med hög kvalifikationsgrad och det finns, som det ser ut under försöksperioden, mycket goda möjligheter att få ett bra arbete. Det är dessutom en kvalificerad yrkesutbildning som är väldigt flexibel, som kan samverka med många olika aktörer och som till stor del samarbetar med högskolan. Om det är högskoleutbildning får man också tillgodoräkna sig poäng. Som svar till Lars Hjertén kan jag säga att man naturligtvis inte får göra det om det inte är en högskoleutbildning. Men dörren till senare högskoleutbildning öppnas därmed. Företagsamhet, där en tredjedel är förlagd till företagen, ingår. Det finns andra typer av utbildningsformer som gör att man kan få en mix som ger ett väldigt fint djup, som ger en väldig närhet till arbetsmarknaden och som förbereder en för att senare i livet kanske återkomma till högre utbildning. Så någon ny form, Ulf Nilsson, förutom den som vi nyss har presenterat i en proposition till riksdagen, ska jag ärligen säga att vi inte planerar. Ulf Nilssons inlägg antyder att det är ett antal utbildningar som nu ligger på högskolenivå som Ulf Nilsson skulle vilja ta därifrån. Det antyds också i det högskolepolitiska program som Folkpartiet har lagt fram. Vad är det för utbildningar som skulle tas bort från högskolan? Jag tycker att det finns mycket goda exempel - t.ex. sjuksköterskeutbildningen, som ligger inom högskolefamiljen och snart tar steget till att bli helt statlig men som har vandrat vägen in i den akademiska familjen och därmed också har fått en väldigt fin kvalitetshöjning under 90-talet. Det är en behövlig kvalitetshöjning, skulle jag vilja säga. Det återstår fortfarande en del, men det har varit en formidabel utveckling under 90-talet på sjuksköterskeutbildningarna. Det grundar sig i en praktiskt verksamhet som blir alltmer kompetens och kunskapstung. Det kommer nya kunskaper och nya insikter, både av teoretisk och praktisk art, som en blivande sjuksköterska måste ha. Det är ett bra exempel på att vårt grundläggande system med att högre utbildning finns inom högskolan är ett väldigt fint system. KY blir ett komplement som jag tror har väldigt fina utsikter att fungera väl. Jag tycker att Yvonne Andersson har en viktig poäng när det gäller frågan om kraven på allmän behörighet till kvalificerad yrkesutbildning. Det kan naturligtvis vara så att man inte har allmän behörighet men ändå skulle vara väl lämpad och egentligen har kompetensen för en KY-utbildning. Det finns också möjlighet att göra undantag om bedömningen görs att den person som söker har kompetensen, vilket egentligen också finns för högskoleutbildning. Högskolan har ju möjlighet att själv göra en bedömning av om den sökande har skaffat sig den kunskap som behövs på annat sätt än via den formella utbildningsvägen. Det är riktigt. Vi får följa detta för att se om det finns för mycket rigiditet eller inte. Jag tycker liksom Yvonne Andersson att det måste finns en öppen väg in i kvalificerad yrkesutbildning.
Herr talman! Det sista gladde mig oerhört. Jag har läst mig till att det ska gå att hitta vägar att validera kunskap. För att knyta ihop Arlas behov av yrkeschaufförer med utbildningsministerns kanske inte jättestarka intresse för kunskaper när det gäller att vara tonårsförälder just nu skulle jag vilja säga att det ytterst handlar om att möta samhälleliga behov med möjligheter för individen att vid lämplig tidpunkt i lämplig form kunna förkovra sig allteftersom kunskapen behövs. Jag tror att många som skulle börja på denna kvalificerade yrkesutbildning kanske inte tycker att namnet är det allra viktigaste utan formen, vilken har visat sig vara väldigt framgångsrik. Möjligtvis kan vi se att det blir för få platser jämfört med behovet. Jag tror att många skulle kunna inhämta kunskap därför att de blir så motiverade. När de är ute på sina olika arbetsplatser och tränar på ett visst moment i utbildningen inser de att det behövs mer kunskaper i engelska, svenska osv. Vad jag skulle vilja skicka med och som jag tycker är den springande punkten är att porten till den kvalificerade yrkesutbildningen inte blir så snäv att unga människor som vill komma någonstans med sitt liv, som alltså vill hitta den raka väg som jag frågar efter i interpellationen, stängs ute. Priset på inträdesbiljetten till den kvalificerade yrkesutbildningen får inte bli högre än att de allra flesta har råd att betala den, för att använda en annan metafor. Detta skulle jag vilja skicka med redan nu när man kanske gör de slutliga direktiven. Jag hoppas naturligtvis att regeringen och ministern tar hänsyn till de motionssvar som vi kommer att skicka. Jag hoppas att man kanske ser över frågan om behörighetsvillkoren när det gäller den kvalificerade yrkesutbildningen och inte gör inträdesbiljetten dyrare än att unga människor har råd att betala när de har kompetens och förmåga att klara utbildningen på ett gott sätt. Tack för debatten.
Herr talman! Det är en positiv debatt. Vi är i stort sett överens, åtminstone om principerna. Det gläder mig som moderat och borgerlig företrädare, därför att när denna utredning lades fram var socialdemokraterna mycket kritiska. Sedan bytte den socialdemokratiska regeringen fot, vilket jag tycker är jättebra. Man har lanserat en försöksverksamhet som nu kommer att permanentas. Om den är vi i stort sett överens. Vi ska inte diskutera detaljerna här, eftersom vi ska fatta beslut om några veckor, och därför är det inte någon större idé att gå in på alla detaljer. Utbildningsministern säger att denna utbildning ska vara flexibel. Det är riktigt. Den kan anpassas efter elevernas behov och efter arbetsmarknadens behov. Den kan startas och läggas ned beroende på ett behov vid ett visst tillfälle. Det står att den ska vara tvåårig. Det är inte nödvändigt att man ska följa det strikt, utan den kan vara något längre eller eventuellt något kortare. Hur praktiken ska bedrivas får avgöras från fall till fall. Det är inte säkert att praktiken ska vara vid ett tillfälle. Det är förmodligen bättre om man har praktik varvad med teoretisk utbildning. Det enda som utbildningsministern inte gick in på var volymen. Och jag har viss förståelse för att vi inte kan få något löfte från regeringen om en högre volym. Men nog vore det bra att redan nu säga att behovet finns för en betydligt högre volym. Det är alla inom arbetsmarknaden verksamma parter överens om.
Herr talman! Utbildningsministern gav ett rakt besked när det gällde huruvida man ska utveckla den kvalificerade yrkesutbildningen i den riktning som jag föreslog, nämligen att det inte var aktuellt. Jag tycker att det är synd. Visserligen har det beslutats om en ny utbildning, och Folkpartiet är till 80-90 % positivt till detta förslag, men samtidigt vill vi ta flera steg till en utveckling av den här mellanutbildningen som vi är övertygade om behövs, nämligen en svensk collegevariant. Jag tycker att det är glädjande att utbildningsministern har hunnit läsa Folkpartiets högskolepolitiska program, och vi kanske kan få fler tillfällen att komma tillbaka och diskutera förslag i det. Men utbildningsministern frågade vilka nuvarande utbildningar som Folkpartiet skulle kunna tänka sig att lägga ut på en sådan här icke forskningsanknuten mellanutbildning. Jag tror att det vore bra om många utbildningar inte hade krav på sig att vara forskningsanknutna. Jag tror också att det vore bra om människor kunde välja mellan en yrkesutbildning och en utbildning som ger möjligheter till att fortsätta att forska. Och det finns faktiskt flera utbildningsområden där man kan tänka sig både-och. Det finns t.ex. i dag en utmärkt journalistutbildning på folkhögskolan i Skurup. De journalister som utbildas där har lika lätt att få jobb som de journalister som har gått på Journalisthögskolan. Men de har inte möjlighet att forska utan att först gå på högskolan. Och jag tror att vi behöver den här variationen av olika mer eller mindre akademiskt anknutna nivåer där båda har hög status. Det kan gälla många andra områden också, vård, omsorg, osv. Herr talman! Sammanfattningsvis hoppas jag att vi kommer att återkomma till denna diskussion om en ny svensk utbildning som har beröringspunkter med gymnasiet med möjlighet att komplettera och som är en inkörsport i högskoleutbildning.
Herr talman! Det är roligt att det är en så pass god uppslutning kring formen kvalificerad yrkesutbildning. Det är egentligen bara Folkpartiet som har idéer om något annat. Vad är inte lätt att utröna. Om jag ska vara ärlig så är det inte det heller när man läser hela det högskolepolitiska programmet som Ulf Nilsson antagligen står bakom. Det handlar om privatiseringar av högskolor och om minskat allmänt inflytande på högskolan. Jag är inte så imponerad. Den volym på den kvalificerade yrkesutbildningen som vi har föreslagit i budgetpropositionen och i KY-propositionen är den volym som vi bedömer är rätt i det här läget. Jag tror att det är klokt att inte expandera den för hastigt, så att den får chansen att nu verkligen etablera sig som en permanent utbildningsform. Men jag vill säga att jag ser en väldigt fin potential för den i framtiden så väl som den har fungerat. Man kan säga att det är ett exempel på hur det kan komma goda saker ur flera regeringars initiativ och engagemang.

Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att lärarledd undervisning ges i tillräcklig omfattning vid universitet och högskolor. Yvonne Andersson har samtidigt i en annan interpellation frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att kvalitetssäkra högskoleutbildningen. I mitt svar på denna interpellation pekar jag bl.a. på det omfattande kvalitetssäkringssystem som finns i högskolan. Riksdagens revisorer har emellertid i rapporten Resursanvändningen inom högskolans grundutbildning framhållit att regeringen inte har formulerat något mål för undervisningstätheten och att det saknas enhetliga mått för att följa upp denna. En viktig fråga vid uppföljning och utvärdering av utbildningen är vilka nyckeltal som bör användas. Mot denna bakgrund har regeringen valt att låta några universitet och högskolor ingå i en försöksverksamhet under 2001, och därefter ska de till Regeringskansliet redovisa förslag till nyckeltal avseende den grundläggande högskoleutbildningen. Nyckeltalen ska bl.a. ge ett mått på undervisningstiden per helårsstudent på olika utbildningsnivåer och inom olika utbildningsområden. Olika beräkningssätt ska analyseras, och för och nackdelar med olika nyckeltal bör anges. Resultatet av denna försöksverksamhet kommer att ligga till grund för ett ställningstagande till om krav på redovisning av undervisningstid ska införas. angav 1989 års högskoleutredning beräkningsschabloner för antalet timmar per grupp och vecka inom grundutbildningen. Basnivån föreslogs vara nio timmar per grupp och vecka. Det bör observeras att detta var ett utredningsförslag som aldrig genomfördes. Beroende på ämnets karaktär och nivå har utbildningar vid universitet och högskolor olika uppläggning och pedagogik. Vissa utbildningar har en stor andel bunden undervisning, medan andra utbildningar till en större del består av självstudier. En modell för kvalitetssäkring i högskolan med centralt fastställda minsta antal undervisningstimmar i olika ämnen vore inte bra. Riksdag och regering har inte heller ställt sig bakom ett sådant synsätt på kvalitet i högre utbildning. Kvaliteten i högskoleutbildningen är ett ansvar för lärare, studenter och lärosätet och säkras ytterst genom den nya struktur där Högskoleverket ska utvärdera all högskoleutbildning. Utredningen om högskolans styrning har nyligen lagt förslag om en justering av ersättningsbeloppen per student inom olika områden. Då detta utredningsbetänkande för närvarande remissbehandlas är jag inte nu beredd att ta ställning till förslaget.
Herr talman! Tack utbildningsministern för svaret. I den här frågan fokuseras faktiskt den låga tilldelningen i fråga om studentpengen. Den har sjunkit, och vi har tidigare i debatten här i kväll hört att dessa ersättningsnivåer möjligtvis kan ökas på och möjligtvis kan förändras i kommande budgetarbete, och det är glädjande. Vad vi också har lyft fram här, och det gör också ministern i sitt svar, är att det finns väldigt mycket variation i hur man lägger upp undervisningen på kurser. En del har mycket lärarbunden tid med interaktion mellan studenter och lärare. Andra har mindre. En del har laborationer, andra seminarier, föreläsningar etc. Jag tror att det är en frihet som är väldigt viktig. I frågan i min interpellation lyfter jag fram studentpengen och hur liten den är. Men jag frågar också vilka åtgärder utbildningsministern kan tänka sig att vidta för att säkerställa att det finns tid för interaktion mellan studenter och lärare. Det här tror jag är viktigt i ett sammanhang där vi också talar om distansutbildning i rätt hög grad. Var går smärtgränsen mellan distansutbildning och fast utbildning på orten? När är det dags för en student att bestämma sig för att flytta? När kan man lösa det här via Internet? Det finns många meningar om detta, men en sak är säker. Det är att de människor som arbetar på lärosätet vet hur mycket de behöver erbjuda i t.ex. interaktionstid för att känna arbetstillfredsställelse. De har ofta ett mått för det här. De känner vad som behövs i fråga om kontakter, i föreläsningar, seminarier och kontinuerliga kontakter med studenterna för att undervisningen ska gå hem. Vi vet av bl.a. amerikanska utredningar och av forskning att det finns en nivå av lärarinterakation som måste till för att den enskilde studenten ska lära optimalt och utveckla kunskaper. Den nivån vill vi väl upprätthålla? Nåväl, jag frågar utbildningsministern om åtgärder, men jag gör ju inte det utan att ha funderat ut en tänkbar åtgärd själv. Den vill jag nu lyfta fram. Kan ministern tänka sig att lärosätena får ha t.ex. ett eget kapital för att få möjlighet att finansiera det här och öka sin frihet? Jag funderar lite grann på den erfarenhet som jag mötte när jag var i Australien. Där betalades det ut pengar från den statliga myndigheten redan i förskott för att kapitalet skulle kunna ge en viss avkastning. Så fanns det frihet för lärosätet att bestämma när under året pengarna skulle användas samt hur mycket som skulle användas och var. Vad jag egentligen är ute efter är alltså huruvida det kan finnas en möjlighet - det gäller även funderingar om att det, som jag har förstått, finns en möjlighet med vissa restriktioner - att på något vis tillskapa en egen bas som genom att det finns disponibla medel kan påverka möjligheten att förbättra kvaliteten vid olika tillfällen när så behövs.

Herr talman! Det här var två inlägg som jag känner stor respekt för. De gäller inte minst detta att utbildningen inom högskolan naturligtvis är av en annan karaktär än den utbildning som vi har på gymnasienivå. Här måste vi tillåta en helt annan variation. Ibland blir beskrivningen sådan, det blir ofta så i debatter som blir aktuella, att man skapar bilder som inte alls stämmer överens med verkligheten. Grundbulten gjorde 1992 en undersökning om hur det verkligen stod till i början av 90-talet. Ibland låter det som att vi i början av 90-talet hade lektioner åtta timmar om dagen fem dagar i veckan i humaniora. De beskriver: För närvarande är resurserna i undervisningen så små att man högst kan erbjuda studenterna 4-5 timmar per vecka. Det var alltså 1992. Det påminner väldigt mycket om situationen i dag. Det har varit besparingar och det är fortfarande få timmar per vecka. Det är också ett sätt att lära sig, ett sätt att hantera kunskap, som det handlar om. Ibland hör jag några säga att det har införts lärarlösa timmar på högskolan. Vi måste alla hjälpas åt att beskriva en utbildning som det den verkligen är. Det ligger ett stort ansvar på de enskilda individerna att själva lära sig att skaffa kunskap. Det ingår i själva utbildningsformen. Jag håller helt och hållet med Yvonne Andersson om vikten av lärarkontakten. Det kan ske på olika sätt. Beträffande storföreläsningen kan sägas att om det är 250 som lyssnar eller 350 som lyssnar är det ingen stor kvalitetsskillnad. Möjligheten till interaktion med läraren är väldigt liten i vilket fall som helst. Däremot blir möjligheten att vid uppsatsskrivande eller i samtal med lärarna få vidareutvecklas som student i det egna arbetet väldigt viktig. Seminarieformen är ett väldigt viktigt sätt att utveckla sina egna kunskaper. Resurserna är alltså viktiga. Det är viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att kunna bedriva utbildning i den här varierade formen. Men man ska inte göra detta genom att fastställa miniminivåer i form av ett visst antal timmar. Då kommer vi alltför mycket bort från den högre utbildningens idé och metod. Här tror jag att vi är ganska överens. Vi har ju i en tidigare debatt också noggrant diskuterat resursutvecklingen. Vi kan konstatera att vi är inne i en glädjande period av ökade resurser per student. Jag kommer att arbeta för att fortsätta öka dessa resurser per student för att kvaliteten ska sättas i främsta rummet.
Herr talman! Jag vill gärna säga att egentligen ligger det här i linje med det som vi tidigare debatterade om den s.k. varudeklarationen. Det här vill jag gärna uppmärksamma. Om tre timmar, som var det som kom fram, kunde vara en kritisk gräns så vill jag uppmärksamma den debatten. Jag vill också uppmärksamma debatten omkring det här med tiden för den fasta undervisningen kontra distansutbildning. Jag tror helt och fullt på att inte lagstifta om något tak. Däremot ska man vara tydlig med friheten och acceptansen för att det kan skilja sig åt på olika håll. Med det tycker jag att vi har lyft de här frågorna på det sätt som jag hade hoppats. Jag tackar så mycket.

Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig om jag avser att ändra nuvarande regler så att svenska universitet får möjlighet att ta emot avgifter från utländska studenter som inte kommer från EU-länder. Det finns många och starka skäl att öka rörligheten för studenter. Ett ökat internationellt samarbete är en förutsättning för att underlätta lösningar på globala problem. Universitet och högskolor har en central roll i detta sammanhang, både som skapare och förmedlare av kunskap och kompetens och som centrum för värderingsdiskussioner. En ökad mobilitet ger studenterna nya kunskaper och erfarenheter, en förståelse för andra kulturer och inte minst en vidgad framtida arbetsmarknad. Utbytet fyller också en viktig funktion i kvalitetsutvecklingen av högre utbildning genom att studenter och lärare som en tid byter lärosäte kan jämföra intryck och överföra nya idéer och sätt att arbeta. Den svenska högskolan har ett omfattande internationellt samarbete och utbyte inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Antalet svenska studenter som studerar utomlands med studiemedel har tiodubblats på tio år tack vare de generösa regler för studiemedel som numera gäller vid studier utomlands. Jag anser att det är viktigt att intensifiera detta samarbete och utbyte och att öka andelen utländska studenter i den svenska högskolan. Utländska studenter har mycket att erbjuda den svenska högskolemiljön, bl.a. när det gäller förståelse för andra kulturer och att främja kvaliteten i undervisningen. Det är också värdefullt för Sverige att unga människor från andra länder får goda kunskaper om och kontakter med vårt land. Den svenska arbetsmarknaden har i dag ett stort behov av att rekrytera välutbildade personer, inte minst personer med stor kännedom om internationella förhållanden och marknader. Utredningen Advantage Sweden - Insatser för ökad rekrytering av utländska studenter till den svenska högskolan har genomfört ett omfattande arbete för att undersöka förutsättningarna för att öka antalet studenter från andra länder i Sverige. Utredningen konstaterar bl.a. att Sverige har goda förutsättningar att ta emot fler utländska studenter. Vi har en väl utbyggd högskola och ett gott rykte som utbildnings och forskningsnation. Svenska universitet och högskolor har stor erfarenhet av internationellt samarbete, och undersökningar visar att de utländska studenterna uppfattar mottagandet, studieformen och kvaliteten i den svenska utbildningen mycket positivt. Att avgiftsbelägga studierna för studenter som kommer från länder utanför EU riskerar för det första att motverka syftet att öka andelen utländska studenter i Sverige. Många av de utländska medborgare som studerar i Sverige kommer dessutom från de öst och centraleuropeiska länder som just nu förhandlar om medlemskap i Europeiska unionen. När dessa länder blir EU-medlemmar, vilket jag hoppas ska ske inom en snar framtid, skulle det mot bakgrund av EG:s förbud mot diskriminering på grund av nationalitet inte längre vara tillåtet att ta ut avgifter av dessa studenter. För det andra skulle en avgiftsbeläggning av vissa utländska studenter innebära en uppdelning av studenter i olika kategorier med svårbedömda effekter för studenter och lärosäten. Det är därför inte aktuellt att bryta principen om att utbildning vid svenska universitet och högskolor är avgiftsfri för studenterna.
Herr talman! Vad jag pekar på här är att det finns många studenter som läser utomlands och som får låna av svenska staten. Det finns också många studenter från andra länder som läser här, precis som utbildningsministern på ett bra sätt har beskrivit i sitt svar. Men vad jag försöker se är hur det blir framöver. Jag ser det som orimligt att ett litet land som Sverige ska kunna stå för utbildning till alla, till hela världen. Vi befinner oss på en global utbildningsmarknad, skulle jag vilja säga, där det handlar om att svenska lärosäten helt enkelt ska ges möjligheter att konkurrera på lika villkor. Inom EU är inte detta aktuellt. Där finns redan överenskommelser som säger att ingen från ett EU land ska behöva betala mer än vad det egna landets studenter betalar. Som vi vet är all utbildning avgiftsfri i vårt land. Jag funderade på de här frågorna under min studieresa till Australien och Nya Zeeland. Där fanns det väldigt många människor från främst Ostasien som sökte sig till lärosäten för att få utbildning därför att de olika utbildningarna saknades i det egna landet. Herr talman!

Många av de här länderna är mycket kapitalstarka. Jag fick själv en förfrågan vid ett tillfälle om vi kunde ta emot 200 kineser. Ni får betalt vad ni än önskar om vi får dem utbildade, hette det. Då får man naturligtvis säga som Linköpings universitet fick göra vid en förfrågan för en tid sedan: Nej, vi kan inte det. Taket var redan nått, och det fanns studenter. Vad jag talar om är det som egentligen redan är tillåtet i vårt land på olika sätt, nämligen uppdragsutbildning - att ha möjlighet att erbjuda andra länder som inte har moderna utbildningssystem en utbildning för sina ungdomar som sedan kan användas till förmån för de länder som behöver utveckla sina system. Men det handlar faktiskt också om vad vi behöver i vårt land. Vi har numera inte särskilt mycket stål och järn som kan säljas och exporteras till andra länder. Vad har vi som kan göra att vi får ett ökat flöde av intäkter till landet? Jo, vi har, precis som ministern sade tidigare, oerhört god utbildning och god forskning. Kunskap är i dag en kapitalvara, och då tror jag att vi ska erkänna det - utan att för den skull göra våld på tanken att våra och EU:s invånare ska få den avgiftsfritt. Där finns andra avtal om utbyte och annat, men det är inte det detta handlar om. Jag får återkomma till det, men jag skulle ändå vilja ha en reaktion på detta.

Herr talman! Jag vill börja med att slå fast att jag tycker att det är oerhört berikande när studenter från olika länder och kulturer möts. Det är naturligtvis värdefullt om alltfler utländska studenter väljer att läsa i Sverige. Det är också väldigt glädjande att det är så många som 27 000-35 000 - vi vet inte riktigt - svenska studenter som har valt att läsa kortare eller längre tid utomlands - mycket tack vare ett generöst studiestödssystem. Jag är glad över att utbildningsministern så klart har markerat att han inte är villig att rucka på den viktiga principen, nämligen att grundutbildning och forskarutbildning i Sverige ska vara avgiftsfri. Det är en svensk tradition som jag är både glad och stolt över. Jag tror att man måste tänka sig för när alltfler områden i människolivet görs tillgängliga för marknadskrafterna. Det kan få konsekvenser som kan vara mycket olyckliga på sikt. I stället för att kapitulera för de intressena ska vi försöka hitta andra vägar, nämligen att försöka verka genom t.ex. Europeiska unionen för att alltfler länder i stället gör som Sverige, dvs. erbjuder undervisning och utbildning på högskolenivå till alla utan avgifter. Det är också möjligt att vi på sikt kan få olika avtal mellan olika universitet, t.ex. med USA, men också nationella avtal där vi kan lösa frågorna på andra sätt än att kapitulera för krafterna. Det skulle bli oerhört svåra avgränsningsproblem. Jag vet att Yvonne Andersson har missat siffran; det är inte fråga om 50 000 utan det är 13 000 med utländsk härkomst som läser och studerar på universitet och högskolor i Sverige. Av dem har drygt 8 000 bott en längre tid i Sverige men är utländska medborgare. Det skulle vara svårt att hantera den gruppen. Dessutom är vi glada för att ta emot studenter från de nordiska länderna, vilket är en ganska betydande del av de utländska studenter som finns här. Det skulle bli ett stort problem med vårt grannland Norge. Av de 2 800 studenter som detta skulle vara tänkbart för kommer de flesta från vårt närområde. Det är länder som Ryssland, Polen, de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Det är oerhört viktigt att de får tillgång till utbildning, bl.a. för demokratiutvecklingen. Det är en viktig del i Sveriges biståndspolitik, dvs. att vi kan erbjuda detta utan kostnad. En stor grupp kommer också från Kina. Jag tror att det är 800-900 studenter som kommer från Kina. Jag kan inte se att Sverige skulle bli en attraktivare nation för studier för kineserna med avgifter, snarare tvärtom. Det är fråga om fattiga länder. Det skulle vara olyckligt om vi på något sätt trodde att vi skulle kunna finansiera vår verksamhet i ett ganska rikt land med hjälp av att lägga på avgifter för den fattiga delen av världens studenter, som så väl behöver sina studier och den insats som Sverige kan göra.

Herr talman! Cristina Husmark Pehrsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera en tillsyn värd namnet och om jag ämnar lägga fram förslag till ett samordnat tillsynsansvar. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ansvar för att insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att ett fortlöpande arbete bedrivs för att utveckla och säkra kvaliteten. Detta ansvar gäller oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal regi eller av en privat entreprenör. En av de åtgärder som vidtogs inom ramen för Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken var en satsning på förstärkt och intensifierad tillsyn av vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade. Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens anslag tillfördes sammantaget ytterligare 20 miljoner kronor. Utvärderingar visar att förstärkningen av länsstyrelsernas tillsynsansvar har möjliggjort en fördjupad verksamhetstillsyn i både särskilda boenden och hemtjänsten i ordinärt boende. Samarbetet med Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter har utvecklats. Flera länsstyrelser har genomfört uppföljningar av tidigare tillsyn, och detta visar att synpunkter och kritik har tagits emot av kommunerna och att aktuella problem har rättats till. remiss till Lagrådet angående förslag till en ny socialtjänstlag. När det gäller tillsyn över socialtjänsten föreslår regeringen dels förtydliganden av tillsynsbegreppet, dels utökade tillsynsinstrument. Det är regeringens bedömning att en utökad samordning och samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna i deras tillsynsfunktion är angelägen. Det pågående samarbetet mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna i syfte att stärka tillsynsarbetet och utveckla tillsynen mot en större samordning och enhetlighet i tillsynen bör fortsätta. I övrigt hänvisar jag till den kommande propositionen om ny socialtjänstlag som kommer att överlämnas till riksdagen i slutet av mars. Mot bakgrund av det redovisade anser jag att regeringen tydligt markerat att tillsynen av vården och omsorgen av äldre och funktionshindrade är ett prioriterat område och att Socialstyrelsen och länsstyrelserna bör fortsätta att utveckla samarbetet för att uppnå bästa resultat i sitt tillsynsarbete.
Herr talman! Tack så mycket för svaret. Jag kan bara beklaga att det i svaret framgår ingenting om att kunna slå samman de två tillsynsmyndigheterna eller att titta på de två lagarna. Det framgick en del om vad som kan komma angående socialtjänstlagen, men det framkom inte mycket om hälso och sjukvårdslagen. För något år sedan hade jag en interpellationsdebatt med socialministern angående tillsynen av äldreomsorgen i Östergötland. Trots extra pengar sade länsstyrelsen att man inte hann med. Nu har det hänt igen. Den senaste tiden har vi kväll efter kväll kunnat följa de kommuner som inte utövat den lagstiftade rätten och skyldigheten att utöva tillsyn. Tillsynsmyndigheterna har kommit alltför sällan. I en kommun, socialministern, berättade en medicinskt ansvarig sköterska för mig att Socialstyrelsens enhet inte har varit ute på nio år. Vare sig det är fråga om en verksamhet inom kommun, landsting eller stat eller i alternativ regi är vi i alla fall överens om att det måste ske tillsyn. Det är dags, anser jag fortfarande, att ta den här tillsynen och lägga över den på en enda myndighet, en fristående myndighet. I dag har vi Socialstyrelsen och länsstyrelsen som var och en har tillsynsansvar. Man har visserligen påbörjat en samordning, men det behövs någonting mer, någonting tydligare och någonting mycket kraftfullare. HSU:s förslag att utreda tillsynen och slå ihop de bitar från Socialstyrelsen och länsstyrelsen som handlar om tillsyn av äldreboende? Att Socialstyrelsen inte heller ser på patientperspektivet i sina granskningar visar rapporten Vårt perspektiv på Socialstyrelsen, som nyligen har presenterats av en grupp brukare och anhöriga. Där framför man skarp kritik och menar att patientperspektivet har brustit. Det är bra när sådan här kritik får framföras, och Socialstyrelsen lovar nu bot och bättring. Men det hade inte behövt hända om vi hade haft en fristående myndighet, som haft klara direktiv om kontroll och uppföljning. Socialministern har tidigare gång på gång talat om att han haft stort förtroende för Socialstyrelsens tillsynsarbete, men det var innan den här rapporten kom som visar att man inte har det patientperspektiv som man borde ha. Wigzell, menar också att patienter bör vara vårdens revisorer. Hon anser att det är nödvändigt att vårdinrättningar öppet och ärligt nu måste börja redovisa sina resultat så att patienter, äldre och handikappade får en chans att jämföra och välja. Samma generaldirektör uttalar också att detta är nödvändigt, om man ska tala om valfrihet och patientinflytande. På frågan om inte en mer transparent verksamhet och ett kvalitetssystem som öppet redovisas kan komma att gynna de mest talföra och starka svarar Kerstin Wigzell att hon inte tror att man hjälper de mest utsatta genom att sträva emot den här utvecklingen. Hon tror i stället att denna utveckling snarast kommer att föda en positiv utveckling för alla. Det tackar jag för. Varför då inte, socialministern, ge makten och möjligheten åt envar, i stället för att förbjuda och ifrågasätta? Vårt förslag heter äldrepeng, som gör det möjligt att välja och välja bort. I kombination med ett nationellt kvalitetsinstitut skulle det bli både en god tillsyn och en kvalitetssäkring.
Fru talman! Alldeles i slutet på sitt inlägg kommer interpellanten in på det som jag anar finns bakom frågeställningen, nämligen om vi ska ha den här typen av samhälleligt ansvar för äldreomsorgen eller inte. Jag menar att vi ska ha det. Jag menar att en idé om en sorts äldrepeng och en tanke om ett marknadssystem för att lösa problemen inom äldreomsorgen inte leder till någon bättre äldreomsorg. Det som interpellanten uppmärksammar är ju frågan om vilken tillsyn vi ska ha. Jag är övertygad om att det system vi har, med ett delat tillsynsansvar mellan länsstyrelsen och Socialstyrelsen, mycket väl kan fungera. Jag skulle vilja upplysa om att inom de närmaste dagarna genomförs i Stockholms län ett fantastiskt möte. Länsstyrelsen har tagit initiativ till att samla samtliga kommuner för att gå igenom de påpekanden som länet har haft de senaste åren, diskutera gemensamt hur man ska lösa de brister som har påpekats och hur man gemensamt ska utarbeta ett program inom länet för att komma till rätta med bristerna. Det gör Länsstyrelsen i Stockholms län. Jag skulle tro att Cristina Husmark Pehrsson kan få plats på denna konferens om hon talar med landshövdingen i Stockholms län om hur länsstyrelsens tillsyn kan fungera när den är som bäst. Jag tror alltså inte att vi behöver ett nytt tillsynssystem, men vi behöver däremot en bättre samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Det arbetet är i full gång. En helt annan debatt är om vi ska ha den här typen av äldreomsorg, men det är en debatt vi får föra i ett annat sammanhang.
Fru talman! Jag beklagar att socialministern nu lämnar tillsynsdiskussionen och i stället går över på den moderata äldrepengen. Vad jag sade var att det som framfördes av bl.a. generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell, om en öppenhet och en ökad valfrihet var helt i linje med den äldrepengen. Vi återgår till tillsynsansvaret igen. Jag kan konstatera att länsstyrelsens tillsynsansvar vittnar om en god vård men väldigt många brister. Det är vissa brister inom organisationen, tristess inom äldreboenden, brister i dokumentation och handläggning samt svårigheter att bedöma hjälpinsatser. Vi vet att det är bara en tredjedel av de äldre med depression som får hjälp, att det saknas specialistläkare - jag talar då om geriatriker och psykiatriker - och att äldres integritet och oberoende inte bejakas. När jag tittar på länsstyrelsens tillsynsrapporter ser jag att i topp i en kommun ligger de demenssjuka, som man säger inte får omsorgen och som t.o.m. kan få ett bemötande som är nonchalant. Rena misstag kan drabba både gamla och anhöriga. Vad gör man då som anhörig? Jo, man vänder sig till en förtroendenämnd som består av politiskt tillsatta, som gärna värnar kommunens goda namn och rykte. Ett exempel på detta är lex Sarah. Den gäller personer och personal verksamma inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Där ska man anmäla fysiska och psykiska övergrepp, ekonomiska oegentligheter och sexuella övergrepp, men anmälan ska göras till socialnämnden, till de politiker som sitter och ska ansvara för den egna vården och omsorgen. Om missförhållandet inte har rättats till ska det anmälas till länsstyrelsen. Det kan inte vara riktigt att det är till dem som sitter och ansvarar för omsorg och vård som klagomålen ska gå. I regleringsbrevet för 1999, då man fick extra medel, står det att man ska värna en förstärkt tillsyn över vården av äldre och funktionshindrade. År 2000 står det i regleringsbrevet till länsstyrelsen att man ska redovisa hur de här resurserna har använts. Men i regleringsbrevet till länsstyrelsen 2001 finns det, enligt uppgifter från Finansdepartementet, inget uttryckligt uppdrag att redovisa tillsynen av äldreomsorgen. Varför nämns inte tillsynen av äldreomsorgen i regleringsbrevet till länsstyrelserna, socialministern, om nu regeringen prioriterar tillsynen av äldreomsorgen?
Fru talman! Svaret på den sista frågan är mycket enkelt, nämligen att när det anslogs extra medel var det rimligt att begära en redovisning av hur de användes. I länsstyrelsens normala uppdrag ingår faktiskt tillsynsuppdraget. Det vet varenda länsstyrelse. Vi förväntar oss naturligtvis att länsstyrelserna redovisar hur de lever upp till sitt tillsynsansvar. Det tror jag inte är några bekymmer för någon enda länsstyrelse. Grundfrågan om huruvida man ska vända sig till kommunerna om man är missnöjd, handlar egentligen om vi ska ha en socialtjänstlag och ansvaret hos kommunerna. Jag menar att kommunerna ska ha ett ansvar, precis som det regleras i nuvarande socialtjänstlag och som det kommer att regleras i det förslag vi lägger. Det är kommunerna som är ansvariga för en väl fungerande äldrevård. Det betyder att den medborgare som inte är nöjd med hur kommunen lever upp till detta ansvar ska utnyttja sin rätt som medborgare att diskutera detta i kommunen. Det är en grundläggande fråga om demokrati. Jag skulle vilja fråga vad det är för system som skulle kunna ersätta detta. Vad är det för föreställning om äldreomsorgen som gör att vi ska ersätta detta? Jag förstår att det finns tankar om en sorts äldrepeng och liknande, men hur ska det fungera om man är missnöjd? Vem ska man vända sig till om det inte fungerar? Vem ska se till att pengen kan användas rätt om man inte är nöjd med det? Det finns bara ett sätt som kan fungera, och det är att lagstifta om kommunens skyldigheter, att se till att staten har instrument nog att följa upp att kommunerna lever upp till sina skyldigheter. Det gör länsstyrelsen och Socialstyrelsen, och det gäller att de två statliga myndigheterna samverkar. Vi har många bra exempel på att det fungerar. Stockholms län är, som sagt var, ett exempel där vi kan se att samverkan mellan de två tillsynsmyndigheterna utvecklas och att vi får en bra statlig tillsyn. De exempel som Cristina Husmark pekar på, nämligen brister som länsstyrelserna eller Socialstyrelsen har påpekat, är en del av det tillsynsarbete vi talar om. Det vore egendomligt ifall länsstyrelserna eller Socialstyrelsen sade att allting var perfekt. Då kanske vi inte behöver någon tillsynsmyndighet. Vi konstaterar att tillsynsmyndigheterna ska peka på bristerna och kommunerna ska leva upp till kraven. Vi vet vart man ska vända sig ifall kommunerna inte lever upp till dem. Jag vill måna om ett system där socialtjänstlagen anger kommunens skyldighet. Oavsett ifall kommunen driver verksamheten själv eller ifall verksamheten drivs i entreprenadform är kommunen den som är ansvarig för att leva upp till socialtjänstlagens krav.
Fru talman! Vi har sett många exempel på hur fel det blir med delat huvudmannaskap och olika tillsynsmyndigheter. Skolan har Skolverket. Varför kan inte medicin, omsorg, hälso och sjukvården få sitt skolverk. Vi vill ha en övergripande tillsynsmyndighet som garanterar att kommunerna gör det de ska. Varför behövde annars socialministern driva igenom vitesföreläggande mot kommuner som inte gör vad de ska? Det är bara ytterligare ett bevis på att kommunerna inte alltid gör det de ska. I det fall jag tog upp handlade det om handikappade. Det är precis det som inte får hända. Vi måste ha ett delat ansvar. Även om kommunens politiker har ett ansvar för äldreomsorgen och handikappade ska de inte utöva tillsyn över den egna verksamheten. Det är det vi vänder oss emot, socialministern. Jag har tittat på tillsynsrapporterna och sett vad som står i dem. Jag har rekvirerat rapporter från flera länsstyrelser. Jag har läst och förfasats. Problemet är inte att man inte skriver ned vad som har hänt utan att man tar för lindrigt på det. Det är för dålig uppföljning. I en kommun har Socialstyrelsen inte varit ute på nio år och gjort någon uppföljning. I en studie som har gjorts i ett län presenteras kvaliteten i demensvården. Den bygger helt på personalens uppfattning. Man erkänner i rapporten från länsstyrelsen att det kanske hade sett annorlunda ut om man hade vänt sig till de äldre eller anhöriga. Var finns patientperspektivet? Återigen, socialministern: Tänker socialministern göra någonting med anledning av HSU:s förslag om en gemensam tillsynsmyndighet? Tycker socialministern att det är rimligt att man ska anmäla lex Sarah-fall till socialnämnden, till politikerna i den egna kommunen? Det kanske är därför vi får så få anmälningar.
Fru talman! Jag har redan svarat på frågan. Jag tänker inte lägga fram något förslag om att skapa en tillsynsmyndighet. Jag är övertygad om att den ordning vi har kan utvecklas och ge den tillsyn vi talar om. Cristina Husmark växlar mellan en allmän kritik mot hur omsorgen fungerar och en diskussion om hur tillsynen fungerar. Jag vill inte hävda att tillsynen fungerar perfekt. Men jag kan inte se något annat system som skulle göra den bättre än en samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen där man hittar ett sätt att arbeta tillsammans. Vi får den tillsyn vi behöver. En bra tillsyn kommer att peka på brister. Min fråga var vem som ska ansvara. Vilken samhällsorganisation ska ansvara för att vi får en bra äldreomsorg? Jag menar att det är kommunerna. Det är viktigt att det är så. Det är därför vi har infört möjligheten att förelägga kommunerna vite. De ska leva upp till det ansvar som finns. Vem ska vi annars förelägga vite, om det inte finns en lagstadgad skyldighet för kommunerna att svara för en god omsorg? Det är grundläggande. Socialtjänstlagen ger kommunerna ansvar. Vi måste se till att de lever upp till det. Vi diskuterade tidigare handikappomsorgen. Om det blir ett påpekande om att kommunen inte lever upp till de krav lagstiftningen anger, ska man kunna förelägga kommunen vite. Det är alldeles självklart. Det är så vi kan se till att kommunerna lever upp till kraven. Kommunerna måste ha det övergripande ansvaret. Jag har svårt att tänka mig något annat system, såvida man inte tänker sig en helt annan ordning där vi betraktar äldreomsorg som vilken marknad som helst, där kommunen inte har något ansvar. Det vill vi inte ha.

Fru talman! Tack till skolministern som har gett ett väldigt utförligt och bra svar. Jag vill först säga att anledningen till att jag ställde interpellationen till utbildningsministern var att kanske han ser behovet av att lyfta upp lärarutbildningen, därav denna adressat. Men jag är glad för den här debatten. Jag håller med om mycket av vad skolministern har sagt i sitt svar men vill naturligtvis lyfta fram en del saker. Visst var det väl så att när Arbetslivsinstitutets rapport kom förvånade sig många av oss att återigen få höra: Vad ska vi göra? Vad är det för situation som framträder allt tydligare? Hur kan vi lyfta fram det? Jag tror inte att vi, vare sig vi i riksdagen eller regeringen, kan råda bot på alla de frågor och problem som kan finnas. Alla frågor är inte lagstiftningsfrågor, men det hindrar inte att vi kan aktualisera dem så att de finns med i beslutsfattande. Arbetsbördan, att man saknar feedback på det man gör, att man själv har möjlighet att påverka vardagen, tilliten från det omgivande samhället är fyra delar där vi kan spåra att problem finns. Jag vill säga att alla de här delarna kanske vi inte lagstiftningsmässigt inte kan göra så mycket åt, men vi kan lyfta fram dem. Det jag närmast funderar på är arbetsbördan. Lärare har många fler uppgifter i dag än tidigare och dessutom en del uppgifter som de inte får adekvat utbildning för. Det tynger naturligtvis. Jag funderar då mycket på när skolministern i sitt svar anger det avtal som nu är tecknat: Kommer det att lätta arbetsbördan? När man resultatknyter viss löneökning, kommer det att påverka arbetsbördan ytterligare? Det här är funderingar som jag har haft. Att själv ha möjlighet att påverka vardagen är en annan sak. organisationen framöver? Kan man förändra den så att den blir flexiblare för eleverna och för lärarna? Kan man påverka t.ex. intag när barn ska börja skolan från sex år? Skulle man kunna få in en mer individualiserad utbildning redan från början? Då tänker jag på det som jag är helt övertygad om att vi alla är införstådda med, Nya Zeeland där jag mötte lärare under mitt studiebesök och där många lärare tyckte att det var mycket bekvämt att ta emot de nya barnen vid olika dagar. Man kunde möta varje barn utifrån det barnets behov. Det fanns redan ett etablerat socialt klimat i klassen. Det var inte alla som var nya vid samma tillfälle. Tillit från det omgivande samhället är en annan faktor. Ibland är jag också orolig för att ett kritiskt förhållningssätt till skola och lärare gör att man inte alla gånger blir riktigt säker i sin yrkesroll ens en gång. Finns det funderingar från skolministern kring de här frågorna är jag glad för ett svar.
Fru talman! Frågan om lärarnas arbetsmiljö, miljön i skolan, är intressant, och den har vi diskuterat många gånger här i kammaren i interpellationer, i frågestunder och i samband med behandlingen av motioner och utskottsbetänkanden. Jag har inte särskilt mycket att erinra mot vad skolministern skriver i sitt svar. De skillnader vi har mellan socialdemokrater och moderater framgår här. Det är inte mycket att diskutera just nu, utan jag tycker att det är viktigt att se till skolan utifrån perspektivet arbetsplats för lärare - det är det vi diskuterar just nu - och för elever och övrig personal. Samtidigt som svaret kom kan vi läsa i tidningarna att sjukskrivningarna ökar bland lärare. Antalet har ökat med över 3 000 om man ser till de lärare som är sjukförsäkrade i lärarförsäkringen. Antalet långtidssjukskrivna lärare är i dag 7 700. Det är ganska mycket. Lägger vi därtill att väldigt många lärare har bett att få bli pensionerade i förtid med avtalspension eller liknande är det väldigt många välutbildade lärare som i dag inte finns i skolorna på grund av sjukskrivning, förtidspension. Då måste man fundera på: Vad beror detta på? Pengar är det alltid möjligt att tillföra. Men om man ska se till sjukskrivningarnas ökning har den sammanfallit med att de s.k. Perssonpengarna har betalats ut. Nu är jag inte någon elak person, så jag vill inte dra en parallell däremellan, även om det sammanfaller i tiden. Däremot bör vi fundera på om det kanske inte är riktigt rätt metoder som man tillgriper när lärarna upplever situationen så besvärande på många skolor. Vi fick en ESO-rapport i dag. Bl.a. skrevs det om den på DN Debatt, där alla viktiga frågor numera debatteras. Den tar upp friskolorna. Man säger att de är bra för alla, för eleverna och för lärarna. Friskolor är bra både för kommunala skolor och för friskolor, de höjer kvaliteten. Då är det viktigt att vi går vidare med friskolor och inte stoppar dem, som vissa socialdemokrater är så intresserade att göra i dag. Widar Andersson, som är ordförande i Friskolornas riksförbund, skriver att det finns ett uppdämt behov att starta eget framför allt bland lärare och rektorer. Det måste betyda - han känner situationen ganska väl - att det är många lärare som inte nöjda med den kommunala skolan. De vill fortsätta som lärare, men de vill fortsätta med en annan huvudman. Det är nog kruxet med kommunerna. Det är en väldig skillnad på hur kommunerna sköter skolorna. Efter kommunaliseringen av skolan för tio år sedan kan vi se att vissa kommuner satsar 35 000-40 000 kr på en grundskoleelev, andra ungefär dubbelt så mycket. Det går inte att hänföra bara till att det är små skolenheter och långa skolskjutsar. Tiden rinner i väg, och jag ska bara kommentera något mer som skolministern säger i sitt svar. Det här med attraktiv skola är bra. Det viktiga är att man har ett underifrånperspektiv, man utgår från skolan där lärarna har sin arbetsplats. Det är inte alldeles säkert att man alltid gör det. Skollagskommittén är intressant. Rektorsfrågan tas upp i svaret också. Rektors arbetsuppgifter och ledarskap är väldigt viktiga i dag och i morgondagens skola. Det är inte nödvändigt att en rektor ska vara både pedagogisk ledare och administrativ och ekonomisk ledare. Många rektorer klarar av en uppgift väldigt bra. Det vore bra om Skollagskommittén skiljer ut de olika uppgifterna så att det finns en duktig person för varje uppgift.
Fru talman! I samband med min roll som ledamot i Gymnasiekommitté 2000 är jag ute och möter elever, lärare, skolledare och andra grupper. Lärare vill bevara och utöka sin kompetens. Det är viktigt att lärarnas professionalitet betonas. En lärare har förhoppningsvis en gedigen utbildning. Lärarens roll är mycket betydelsefull för varje enskild elev. Den elev som inte trivs med sin lärare hämmas att i skolan ge sin maximala kapacitet. Läraryrket är i grunden attraktivt, men störs av faktorer som stora grupper, en ryckig skolpolitik, samhällsproblem som läggs på skolan, en försvagad föräldraroll osv. Därför saknar jag de elevvårdande yrkesgrupperna i ministerns svar. En ständig nedtrappning av den elevvårdande personalen ökar samtidigt lärarnas arbetsbörda. Skolan är en av landets största arbetsplatser. Den bild som väldigt mycket ges av skolan i dag är skolans misslyckande, elever som inte fått betyg. När bilden av skolan blir negativ försvagas också lärarens stolthet över sin profession. Det är allmänt vedertaget att läkare flyr till nya jobb om ett sjukhus får dålig renommé. Det finns inte samma förståelse för en lärare som lämnar en skola. Föräldrarna har inte heller helt förstått att lärarna är deras förlängda arm för skolan och utbildningen. En lärare har inte ett stödteam omkring sig. En lärare arbetar ofta ensam och har ett stort ansvar. Den offentliga debatten har kantrat till att handla om politisk-administrativ styrning. Trots detta har den inte fokuserat den rimliga tidsgräns som måste sättas också för en lärares arbetsbelastning. Fru talman! Lärarna i grundskolan är äldre i Sverige jämfört med genomsnittet i OECD och EU. De rekryteringsproblem som kommunerna står inför gör att yngre lärare snabbt kan få högre löner än lärare som varit en skolas stöttepelare under en lång följd av år. Det gäller från kommun och riksdag att visa att lärarnas arbete är värdefullt. Det kan närmast kännas som en skymf att endast 86 % av lärarna 1999/2000 En lärare som får fyra studenter som arbetskamrater får förutom färre att dela den pedagogiska diskussionen med som ett brev på posten mera arbete att konsultera och leda dessa. Jag har mött en sådan lärare. För att göra läraryrket attraktivt igen, måste den pedagogiska diskussionen stimuleras. Förr stod skolan alltid i blickfånget som kulturförmedlare och kulturskapare. Det är en utmaning för skolministern att ge skolan tillbaka den kulturskapande rollen. Skolan ska vara en auktoritet att sortera, analysera och diskutera kunskaper och sätta in dem i sitt sammanhang. Den som sökt till lärarutbildning har en stark vision om att överföra kunskaper. Det är oftast också personer som vill arbeta med människor och skapa goda relationer. Det krävs då en rektor som har kompetens och tid för pedagogiskt ledarskap för verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö. Då måste en strategi utvecklas för att vi ska kunna behålla lärarna i skolan. Ofta handlar debatten om rekrytering av nya lärare, men det saknas uppmuntrande och värderande ord om de lärare som trots allt är trotjänare i skolan. Mellan 1993 och 1997 fördubblades procentandelen kvinnliga lärare som varje vecka kände olust inför att gå till arbetet. Vi borde också dela upp frågeställningen: Hur ska vi göra lärarjobbet attraktivt för kvinnor och män? Jag är glad över att Yvonne Andersson har framställt den här interpellationen.
Fru talman! Jag tänker använda min talartid till att närmare gå in på vad projektet Attraktiv skola innebär, eftersom alla tre som deltar interpellationsdebatten har berört delar av projektet. 115 kommuner var med och sökte om att få delta i utvecklingsprojektet Attraktiv skola. Det visar att det finns ett mycket positivt intresse för ett förändringsarbete i förskolan och skolorna. Kommunerna samlar nu sina utbildningsinsatser för att se dessa i helhetsperspektiv och för att stärka arbetet med att skapa så goda betingelser som möjligt för att främja barns och ungdomars möjligheter att tillägna sig kunskaper. Skola och kommuner ser nu över sin verksamhet och formulerar de problem som det är viktigast att arbeta med för att utveckla förskolan och skolan. Attraktiv skola är alltså ett nationellt femårigt skolutvecklingsprojekt. Skolministern har alltså tagit initiativ till projektet. Det drivs av Utbildningsdepartementet tillsammans med Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges skolledarförbund och Svenska Projektet består av ett sammanhållet nationellt samarbete och har olika projekt i de kommuner som deltar. Projektets syfte är att säkra kvaliteten i skolan och göra läraryrket mer attraktivt. Huvudmålen är att - som tidigare har nämnts - skapa arbetsorganisationer som stöder utveckling och kvalitetsarbete, att finna nya utvecklings och karriärmöjligheter för lärare samt att främja skolutvecklingen genom samarbete med högskola och näringsliv. Läraryrket ska vara ett framtidsyrke och skolan en lärarorganisation där skolledare och lärare tillsammans tar ansvar för skolans och läraryrkets utveckling. Landets kommuner har inbjudits att delta, och det är många som har ansökt om att få vara med, och nu har vi gjort ett urval av de som ska vara med i projektet. Kommunerna har fått lämna en avsiktsförklaring där de också har ställt upp på de krav som vi har riktat. Dessa avsiktsförklaringar har undertecknats av - vilket är viktigt - politisk ledning, förvaltningsledning och fackorganisation. Alla parter måste alltså vara involverade om vi ska kunna nå resultat. Erfarenheterna av det nationella projektet ska dokumenteras och spridas till andra förskolor och skolor. Arbetslivsinstitutet, som Yvonne Andersson nämnde, är också med i projektet Attraktiv skola, och dess roll kommer att vara forskning. Jag tror att det var Lars Hjertén som nämnde att det var väldigt viktigt att det kommer impulser underifrån. Det är också en del i avsiktsförklaringen att arbetet måste bygga på ett underifrånperspektiv. Det är inte någon som kommer och talar om hur det ska vara. Att vi har valt att ha denna samverkansform med alla dessa parter är unikt. Anledningen är att alla parter som är med såväl jag som minister inser att det måste bli en samverkan om vi ska nå det goda resultatet. Det fungerar inte att en enskild part gör en del, utan det är denna helhetssyn som är så oerhört viktig. Den är unik eftersom det är första gången som vi har den här typen av samverkan. Vi har också valt den långa tiden av fem år eftersom vi vet att processer tar tid, särskilt som det ska vara ett underifrånperspektiv. Det är många människor som ska påverkas för att attitydförändringar ska kunna växa fram. Jag har stora förhoppningar på det här projektet. Jag vet också att man känner en mycket positiv tilltro till möjligheterna att verkligen få vara med och påverka en förändring i framtiden.
Fru talman! Det här är ett intressant projekt, det inser jag även om jag inte har vetat så mycket om det tidigare. Jag måste ändå fråga om det frigörs tid för dem som deltar i projektet. Det som upplevs som väldigt arbetsamt för de lärare enligt den rapport som jag nämnde i interpellationen var just att de inte orkade med både en ökad arbetsbörda och ett deltagande i förändringsarbetet. Vidare vill jag återkomma till frågan: I hur hög grad kan det skapas frihet för lärare och den egna skolan för att utveckla idéer kring organisation osv. för att bättre passa in? Det är den ena delen. Den andra delen gäller arbetsvillkoren för lärare och deras lönesättning. Om vi ska höja statusen och öka deras karriärmöjligheter lär man väl behöva genomföra vissa förändringar som vårt folk här i riksdagen har anledning att bry sig om.
Fru talman! Det är väl viktigt att vi kommenterar det som sägs från talarstolen. Jag tycker att projektet Attraktiv skola verkar intressant och positivt. Jag har hört väldigt lite om det förut. Jag vet lite mer om det nu. Har vi en kommunaliserad skola gäller det ju att kommunerna är aktiva. Jag har tidigare påpekat att vi har mycket mera skoldebatt här i riksdagen än vad man har i kommunerna, trots att det är en kommunal skola. Vi diskuterar pedagogik, ämnen och allt möjligt annat medan man i kommunerna envisas med att diskutera ekonomi och en budget i balans. Håller skolan sin budget är det jättebra, och den får en klapp på axeln. Men man diskuterar väldigt lite om pedagogiken. Det gör man inte ens i utbildningsnämnderna där man borde göra det - det finns några få undantag. Lokaler är en annan fråga som man är väldigt intresserad av. Här borde Skolverket påverka kommunerna att verkligen ta upp och diskutera det arbete som bedrivs i skolan av lärare och elever tillsammans. Kan projektet Attraktiv skola leda till någonting positivt är det väldigt bra. Jag är intresserad av att följa projektet och så småningom besöka någon kommun som är med i samarbetet. Problemet är ju att det kommer att finnas en lärarbrist framöver. Vi fick en larmrapport i går om att det saknas många förskollärare redan i dag. Införs det en maxtaxa byggs förskolan säkerligen ut, och då kommer det att bli en ännu större brist på lärare. Jag är inte så positiv till den nya lärarutbildningen som skolministern säkert är. Jag tror inte att den kommer att skapa så många nya lärare som vi behöver. Här behövs en mycket öppen attityd, att man ser att andra yrkeskategorier som har en bra utbildning med en pedagogisk utbildning kan bli lärare, att de inte som tidigare är lärare hela livet ut utan går mellan olika yrken. Att det är naturligt för väldigt många att välja läraryrket är väldigt viktigt.
Fru talman! Projektet Attraktiv skola är väldigt bra, och jag vet skolor som har ansökt. Men problemet är ju de skolor som inte kommer med i projektet. Det är så få skolor som kommer med. Vad ska alla de andra göra under tiden? Hur ska man göra för att de också ska få känna sig attraktiva, få vara kulturbärare och föra den pedagogiska diskussionen? Jag tycker att vi måste fördjupa den pedagogiska diskussionen. Lärare med forskarutbildning är en bristvara. Vi måste få många fler lärare med forskarutbildning. Att vi inte får fördjupa den pedagogiska diskussionen leder ju till att det går troll i ordet forskning. Nu är det nioåringar som springer runt och forskar om blommor och djur. De sitter på biblioteket och forskar om Norges karta. Vi politiker använder det här ordet för slarvigt. Vi tror att när eleverna lämnas ensamma att söka information handlar det om forskning. Lärande på egen hand är positivt, och det är det vi måste ha, men det kräver mycket tid, handledning och kompetens. Det här måste lärarna få stöd i. Jag undrar vilka åtgärder som kan vidtas för att öka den pedagogiska debatten i hela landet. Samtidigt kan projektet Attraktiv skola vara ett led i detta. Men jag tror att huvudfrågan för att göra läraryrket attraktivt är att man får fördjupa sig i hur eleverna bäst ska kunna inhämta kunskaper, hur man kan skapa en sådan skolmiljö att eleverna går till skolan med lust att lära, att det blir intressant och viktigt. Då har rektor också en mycket viktig roll. Det är så mycket som är okänt i dag. Det finns skolor där man inte vet att eleverna lyder under arbetsmiljölagen i dag. Här måste vi gripa in.
Fru talman! Jag går tillbaka lite grann till projektet Attraktiv skola för att informera om vad det handlar om.

Projektet är alltså verkligen detaljerat och ger en unik möjlighet. Det står också: Om vi förväntar detta av deltagande kommun, vad kan då deltagande kommun förvänta sig att få tillbaka? När det gäller de kommuner som inte kom med - i projektet deltar 34 kommuner - är tanken att Skolverket ska kunna söka upp kommunerna i samverkan med Kommunförbundet, så att de får ett stöd att fortsätta eftersom de har visat ett positivt intresse, även om de formellt inte kommer att ingå i själva projektet. Frågan om möjligheten till forskning tog Thomas Östros och jag upp som en av våra huvudfrågor när vi hade ett gemensamt ministerrådsmöte i Uppsala för utbildnings och forskningsministrarna. Vi sade att om vi ska få forskningen närmare människor, mer tillgänglig i skolan, måste vi ha en samsyn. Det var oerhört intressant att följa ministrarnas diskussion om hur man stimulerar barn från förskolan och hela vägen upp för att sedan kanske komma in i högskolans eller universitetets forskning. Att vi vid mötet uppnådde en samsyn om vikten av att tidigt ge denna möjlighet till barnen är oerhört positivt. Det var faktiskt en bred samsyn mellan alla EU-ministrarna. Personligen kände jag att här har vi kommit en bra bit på väg. Det som är bra med den nya lärarutbildningen är just att den är meriterande och ger möjlighet att forska inom t.ex. utbildningsvetenskap. Där har vi också tagit ett steg framåt. Tidigare har ju inte lärarna haft den möjligheten, utan de har fått bygga på sin utbildning. Nu har vi tagit det här steget. Jag ser också positivt på de projekt som jag har tagit del av, senast ett i Umeå där forskare vid fysikinstitutionen samverkade med förskollärare ute i praktisk verklighet för att kunna möta barnens behov. När vi talar om attraktiv arbetsmiljö och stimulans tror jag att forskningen också är ett sätt att ge lärare med många års erfarenheter en bekräftelse på sitt eget arbete genom att de blir delaktiga i forskning. Framför allt tycker jag att de själva ska vara med och utveckla synen på sitt eget lärande och se skolan som en lärande organisation. Här är nästa steg oerhört viktigt.

Fru talman! Det är ett par frågor som jag visserligen inte har fått svar på ännu. De gällde graden av möjlighet till frihet och handlingsutrymme för lärare att påverka sin arbetssituation. I övrigt tycker jag att det var intressant att få lyfta frågorna och få information om det här projektet. Jag hoppas att vi får kontinuerliga rapporter om vad som händer med projektet och vilka nya erfarenheter som det ger.

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat om regeringen avser att verka för att en internationell skatt på valutatransaktioner införs och om regeringen avser att kompensera fattiga länder för de uteblivna investeringar eller dyrare lånekostnader som i så fall skulle uppstå. Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av ekonomisk stabilitet, inte minst på de finansiella marknaderna. Instabilitet och osäkerhet skapar ett ogynnsamt investeringsklimat och sämre tillväxtförutsättningar. För att förbättra det finansiella systemet krävs en fortlöpande reformering av lagstiftning och en debatt om behovet av nya åtgärder. En sund nationell ekonomisk politik, som främjar starka statsfinanser och låg inflation, utgör en grundläggande förutsättning för stabilitet. Med en sådan inriktning på politiken löper ett enskilt land avsevärt mindre risk att utsättas för internationell spekulation mot sin valuta. Detta visar inte minst de svenska erfarenheterna under 1990-talet. Regeringen anser att det finns behov av att stabilisera den internationella valuta och kapitalmarknaden. Många viktiga insatser görs redan i dag för att öka stabiliteten. Bl.a. diskuteras i EU och den s.k. Baselkommittén nya kapitaltäckningsregler för banker och värdepappersbolag. Det pågår ett arbete världen över och i olika fora, inte minst inom IMF, med att förbättra samarbetet och kvaliteten beträffande tillsynen av finansiella institut och marknader. Den s.k. Tobinskatten är ett av de instrument som livligt diskuteras. Den förs av flera fram som ett instrument för att åstadkomma en ökad stabilitet. Tobinskatten kan beskrivas som en skatt på finansiella transaktioner. Skatten har flera syften. De viktigaste är att minska kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna och att finansiera olika insatser som beslutas gemensamt av världssamfundet. Tobinskatten är en sympatisk idé. En av de fördelar med Tobinskatten som lyfts fram i debatten är att den hårdare belastar kortsiktiga och spekulativa transaktioner jämfört med långsiktiga kapitalplaceringar. Samtidigt finns det invändningar mot förslaget. En skatt på valutatransaktioner ger, vilket är en del av syftet, försämrad likviditet och dyrare riskhantering. Transaktioner i samband med utrikeshandel skulle bli dyrare genom att skatten drabbar alla valutatransaktioner oavsett syfte. Effektiviteten när det gäller att förhindra spekulation har ifrågasatts. Vidare är den naturliga vägen att gå när det gäller finansiering av biståndsinsatser att industriländerna - liksom Sverige - lever upp till sina biståndsåtaganden. Invändningar av detta slag är ett skäl till att den globala enighet som krävs för införandet av en sådan skatt inte är sannolik på kort sikt. Man ska ha klart för sig att en grundläggande förutsättning för att en Tobinskatt ska bli verkningsfull är att den genomförs globalt. Det är viktigt att vara medveten om dessa nackdelar och försöka nyansera debatten om skattens effekter. Även om den skulle genomföras i flertalet länder, inklusive de största, är risken stor att några ställer sig utanför. De finansiella marknaderna skulle därmed tendera att flytta från de ekonomier där övervakningen och kontrollen fungerar bra. Regeringen stöder ansträngningarna att uppnå ökad stabilitet i det globala finansiella systemet och är angelägen om att medverka till effektiva lösningar. Därför ser vi positivt på en fortsatt öppen debatt. Regeringen vill förutsättningslöst göra en samlad värdering där inte bara Tobinskattens olika effekter och för och nackdelar utan också andra möjliga lösningar prövas och värderas.
Fru talman! Jag ska be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. I många delar tycker jag att det är ett nyanserat svar där finansministern också resonerar om de sidor av valutatransaktioner och internationella valutaflöden som jag tycker att det är viktigt att resonera om. Jag tycker att det är bra att finansministern lyfter fram vikten av att man når en stabilitet genom att stärka finansiella institutioner på den internationella nivån. Jag tycker också att det är bra att finansministern pekar på risken när det gäller vad ökade transaktionskostnader kan innebära. Men det är just därför jag tycker att det är lite underligt och värt att debattera och diskutera att finansministern, trots den skepsis som faktiskt finns i svaret, väljer att säga att Tobinskatten är en god idé. Nu kan man säga att det inte spelar så stor roll, för det är egentligen ingen som riktigt tror att skatten kan bli genomförd. Det är inte realistiskt att tro att man kan få ett tillräckligt antal länder att vilja genomföra den. Men i debatten om Tobinskatten förs också en underliggande debatt som har att göra med vår syn på globaliseringen och internationella valutatransaktioner som i sin tur kan påverka andra delar av det politiska beslutsfattandet och som jag är rädd för kan påverka inte minst den fattiga världens befolkning på ett negativt sätt. Jag ska ta min utgångspunkt i en mycket enkel fråga som jag tycker bör prägla debatten om Tobinskatten, och det är denna: Vem drabbar den? Vem eller vilka drabbar Tobinskatten? I detta fall, liksom när det gäller alla andra typer av tullar - Tobinskatten är egentligen en tull - tror jag att det egentligen blir konsumenterna eller kunderna som drabbas. Vilka är konsumenterna eller låntagarna? Det är uppenbarligen de som behöver låna från någon annan, dvs. inte de besuttna. Inom den rika världen drabbar självfallet Tobinskatten låntagarna både genom den kostnad som den i sig innebär och genom att den bygger upp ett slags tullmur som gör det lättare att sätta högre räntor än vad som annars vore fallet. Men när det gäller den fattiga världen, som ju är nettolåntagare i förhållande till den rika världen, blir effekten ännu större. Om Tobinskatten får en effekt blir den att lån blir dyrare eller att det blir svårare att få lån. I båda fallen drabbar det den fattiga världens ansträngningar att bygga upp eget företagande, egen industri och egna verksamheter på samma sätt som tullar alltid har gjort. Detta är inte så underligt. Om vi ser tillbaka på vår historia och 80-talet kan vi se att vi hade ryckigare kapitalrörelser innan de internationella finansmarknaderna började utvecklas med den fart som de gjorde. Vi hade högre räntor. Fru talman! Även om man rensar bort andra förändringar som har skett sedan 80-talets början - vi har lägre inflation i världsekonomin och mindre av regleringar - är det likväl bestickande att ränteläget både i euroområdet, USA och Sverige var dubbelt eller tre gånger så högt som det är i dag. Det är klart att det faktum att vi har haft en utveckling av internationella valutamarknader som har gjort att det finns större tillgång på kapital och mindre transaktionskostnader bidrar till att hålla nere räntorna. Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern för att vi ska kunna föra denna diskussion vidare. Är det finansministerns och regeringens bedömning att Tobinskatten påverkar räntorna och tillgången på kapital? Om man bedömer det så att den ger lägre räntor, vilket jag inte tror att man gör, förstår jag att man tycker att det är en sympatisk idé. Men om man ser att den leder till högre räntor och mindre tillgängligt kapital är det svårare att förstå. Den diskussionen tycker jag att vi skulle kunna föra här i kväll.
Fru talman! Ni som lyssnar uppe på läktaren och nere i salen! Gunnar Hökmark tar upp Tobinskatten i en interpellation. Det är intressant. Det visar att även moderater är lite oroliga för att det ändå kanske blir någonting av detta, vilket jag tycker är väldigt bra. Jag tycker att ATTAC är en väldigt viktig och bra rörelse. Det är inte heller så att Tobinskatten drabbar långsiktiga seriösa investeringar, utan den drabbar kortsiktig spekulation. Bosse Ringholms svar tycker jag också är intressant på många sätt. Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av ekonomisk stabilitet, och Tobinskatten är en sympatisk idé. Jag och Gunnar Hökmark tar detta på precis motsatt sätt. Jag tycker att det är väldigt bra att säga att Tobinskatten är en sympatisk idé. Därmed kommer också frågan upp om finansministern avser att ta upp frågan om Tobinskatt i samtal med EU:s övriga finansministrar. Jag tror att det är intressant och viktigt. Jag tror att det finns ett läge för att göra det nu när det finns ett rödgrönt bälte inom EU som är ganska starkt. Ska dessa frågor diskuteras någon gång är det kanske just nu, med de majoriteter som finns i olika länder. Min och Miljöpartiets syn på Tobinskatten är denna: Vi har sett att en utveckling som kan liknas vid kapitalets anarki har fått breda ut sig väldigt mycket de senaste åren. Det är snarast en ny religion som har invaderat oss, nämligen ekonomismen, där alltmer underkastas en enda sak, nämligen förräntning av pengar. I detta samhälle och i denna globala värld kan kapitalet rusa på tillväxtjakt varhelst det vill. Vi har en situation där ungefär 90 % av alla kapitalrörelser över nationsgränser inte har med handel av varor och traditionella tjänster att göra utan faktiskt är någon form av spekulation. Vi har haft en avreglering av denna marknad. Tidigare tvingades man anmäla när man skulle föra ut pengar, och det var självfallet inget hållbart system. Men när man plockade bort valutaregleringen ersatte man den inte med något annat. Någonstans på vägen har det inträffat någon sorts statskupp - en oblodig statskupp, visserligen, men den har drabbat demokratin och kapitalet och den s.k. marknaden har tagit över alltmer. Det är en farlig utveckling. Jag ser Tobinskatten som ett sätt att återdemokratisera världen och samhället när det gäller just de finansiella sfärerna. Jag tror att Tobinskatten är att se som en stabiliserande åtgärd - en liten pusselbit på vägen mot att försöka vinna demokratin, helt enkelt. En valutaavgift på det sätt som har diskuterats har Miljöpartiet diskuterat ända sedan 1994 när vi kom in i riksdagen. Den diskuteras och stöds av alla gröna partier i Europa och Sydamerika. Det behövs spelregler för marknaden. Tobinskatten är en sådan spelregel. Vi har väldigt många regler för oss människor i samhället. Vi har hastighetsbegränsningar på vägarna för att vi inte ska köra ihjäl varandra och för att vi inte ska förstöra miljön. Jag tror att det behövs hastighetsbegränsningar också när det gäller valutatransaktioner. Det behövs sans och måtta, och Tobinskatten är ett sätt att återfå lite grann sans och måtta, precis som när man sätter en gräns på 50 eller 100 kilometer i timmen på vägarna. Man får inte köra fortare. Det är ett bra system. Det jag skulle vilja fråga är om finansministern tänker ta upp frågan i samtalen med övriga finansministrar inom EU.

Fru talman! Det vi har sett under senare år är att det har skett en oerhörd internationalisering av vår ekonomi. Oavsett om man deltar i olika internationella sammanslutningar eller inte påverkas ländernas ekonomiska förhållanden mer och mer av den växande världshandeln och det växande antalet internationella transaktioner. Därför är det en intressant diskussion att föra på vilket sätt länderna, alltså de demokratiskt valda regeringarna och parlamenten i länderna, kan medverka till att de också dels kan få ett inflytande över den internationella ekonomiska process som blir mer och mer omfattande, dels naturligtvis kan hålla tillbaka olika typer av spekulationer som uppenbarligen förekommer i internationell ekonomi. Ibland hamnar debatten ganska förenklat i att om man bara vidtar den ena eller andra åtgärden så löses alla problem. Jag tror inte att det är så enkelt att det är vitt eller svart utan att det faktiskt handlar om ett ganska komplicerat förhållande. Som framgår av mitt interpellationssvar är Tobinskatten en av många idéer som diskuteras för att just motverka kortsiktig spekulation. Och om man ska vara framgångsrik med att utifrån det demokratiska perspektivet kunna påverka den internationella ekonomin så gäller det ju att få en samverkan med andra länder, och Sverige har i mycket stor utsträckning anledning t.ex. i EU att samverka med andra länder för att åstadkomma förändringar. Vi har ett sådant samarbete som är ganska omfattande. Och det finns ett antal aktuella förslag till ett sådant ökat internationellt ekonomiskt samarbete som bl.a. kommer att diskuteras i samband med toppmötet här i Stockholm om ett par tre veckor. Min utgångspunkt är därför, för att svara på den sist ställda frågan, att det är rimligt att Sverige för fram idéer som vi tror att vi kan vinna stöd för hos andra länder, t.ex. i EU-kretsen. Tobinskatten har ju diskuterats under en mycket lång tid, men den har inte fått vare sig det fotfäste eller det stöd som skulle kunna behövas för att man ska kunna aktualisera en sådan diskussion. Därför tycker jag att man hela tiden måste pröva alternativa idéer och andra vägar som kan nå precis samma syfte som det som Tobinskatten är ute efter, nämligen att försöka skapa en större finansiell stabilitet och försöka motverka olika typer av spekulationer. Jag har i mitt svar också redovisat några av de vägar som regeringen har använt sig av för att nå dessa syften. Och det framgår också av bl.a. det arbete som nu sker i Ekofin, dvs. ekonomi och finansministrarnas möten, under våren under svenskt ordförandeskap, där jag själv har tillfälle att leda mötena, och inför förberedelserna inför toppmötet att det är väldigt många andra finansiella instrument som kan utnyttjas. Och det finns ett stort intresse t.ex. från EU länderna att dra nytta av den typan av finansiell reglering som vi har i vårt land och som kan användas också i andra länder. Därför är mitt svar också till Gunnar Hökmark att man inte ensidigt bara kan se fördelar i globaliseringen och internationaliseringen. Det finns faktiskt ett antal invändningar och ett antal saker som hänger ihop just med debatten om Tobinskattens bakgrund, nämligen att det finns valutaspekulationer och valutatransaktioner som vi på olika sätt bör motverka. Och i Gunnar Hökmarks redovisning saknade jag lite grann någon ny tanke om hur man skulle kunna medverka till att skapa ett sådant mer finansiellt stabilt system utöver det som regeringen själv har redovisat.
Fru talman! Allra först är det viktigt att se till att vi på internationell nivå får de olika instrumenten för stabilitet som också nu är på väg. Det handlar om bättre kapitaltäckningskrav men också om ökad transparens i världsekonomin. För att anknyta både till vad finansministern sade men också till vad Birger Schlaug sade tidigare är det faktiskt när det finns regleringar som man öppnar upp för spekulation. Det är de låsta systemen, de reglerade systemen eller de olika typerna av påfund av skatteslag som skapar spekulation. En företrädare till finansministern införde en gång i tiden valpskatten, vilket inte bara ledde till att handeln flyttade ut utan också skapade just spekulation i var handeln med aktier skulle kunna finnas. När vi diskuterar själva sakfrågan tror jag att en viktig sak att slå fast är om det är bättre eller sämre för de internationella valutamarknaderna och för att motarbeta och motverka spekulation om man har mer eller mindre regleringar. Jag tror att all erfarenhet som vi har i världsekonomin och i de nationella ekonomierna visar att när vi bygger upp regleringar så ökar också utrymmet för dem som vill bedriva spekulation. Om vi tar den grundläggande frågan som interpellationen handlar om, nämligen synen på om Tobinskatten är en god idé eller ej, så tycker jag att det kunde vara på sin plats om finansministern gjorde en bedömning. Innebär Tobinskatten, som alltså är en kostnad på valutatransaktioner och därmed också på lånetransaktioner, högre eller lägre räntor, eller vilken riskbedömning gör finansministern? Innebär det inte i själva verket att man på nytt skapar den typen av tullmurar som präglade de reglerade kapitalmarknaderna fram till 80-talet och som ledde till både högre räntor men framför allt att stora delar i den fattiga världen hade svårt att få tillgängligt kapital? Jag tror, fru talman, att globaliseringen har en mängd olika fördelar. Och vi ser också att det är de länder som tar del i den internationella handeln som har den snabbaste välfärdstillväxten. Där har Birger Schlaug ett problem med sin verklighetsbeskrivning som jag inte tror att finansministern riktigt har med den syn som han i dag har redovisat. Men om vi bygger in nya regleringar så skapar vi en risk för att man i den globala ekonomin öppnar för den typen av spekulationer och den typen av begränsningar som leder till att fattiga länder får betala mer för de lån som de så väl behöver. Låntagare världen över får betala mer för de lån som faktiskt är en viktig del i välfärdsutvecklingen. Därför tycker jag att man måste komma tillbaka till kärnan. Om det är så att regeringen gör analysen att Tobinskatten skulle ge högre räntor, är regeringen då likväl beredd att se den som en god idé? Det tror jag inte. Därför skulle jag vilja ställa en fråga till finansministern. Finns det någonting som ger finansministern skäl att tro att räntorna skulle bli lägre och kapital mer tillgängligt för fattiga länder med ett införande av en Tobinskatt? Finns det någonting som innebär att man skulle kunna tro att om vi kommer tillbaka till 80-talets finansmarknader, som var trögrörligare och som var ryckigare, skulle det gynna globaliseringen? Tvärtom tror jag att det skulle föda fler negativa fenomen och fler negativa effekter. Men som sagt, frågan bör diskuteras här. Vilken är finansministerns syn på Tobinskattens effekt på räntor och tillgång på kapital i de delar av världen där det behövs allra mest?
Fru talman! Det som Gunnar Hökmark talar om är någon sorts regellöst samhälle, och det brukar på traditionellt politiskt språk kallas för anarki. Och det är den bilden som jag får när Gunnar Hökmark talar om dessa marknader. Regleringar hämmar och låser in. Men det är väl så att utan regleringar så fungerar väldigt lite? Det måste finnas spelregler för allting. Spelregler innebär regler. Att säga att en Tobinskatt på en mycket blygsam promille eller procent skulle innebära att fattiga länder inte får investeringar osv. är ju en skrämselpropaganda och en mytbildning utan like som jag har hört från väldigt många. Långsiktiga och seriösa investeringar hotas inte, utan det är den snabba spekulationen med pengar fram och tillbaka, där kapitalet går på tillväxtjakt några timmar här och några timmar där, som man kommer till rätta med, eller som man åtminstone försöker komma till rätta med. Och jag tror också att man kan göra det på ett visst sätt. Sedan vill jag vända mig till Bosse Ringholm. Tänk om många finansministrar inom EU säger som Bosse Ringholm, att detta egentligen är en ganska sympatisk idé men att de andra nog inte tycker att den inte är lika sympatisk och att det därför är fel tid att ta upp den. Hur vet Bosse Ringholm att de andra finansministrarna tycker att det är en osympatisk idé? Vet Bosse Ringholm det? Har Bosse Ringholm tagit upp detta på ett sådant sätt? Det är intressant. Men uppenbarligen vet Bosse Ringholm det. Och vilka finansministrar tycker då att det är en osympatisk idé?
Fru talman! Om man ser på den globaliserade ekonomin så är det lätt att se både förtjänster och nackdelar med den. När jag lyssnar mycket noga till Gunnar Hökmark har jag svårt att se att han kan upptäcka en enda nackdel med en globaliserad ekonomi. Han ser enbart fördelar. Och det är klart att om man har ett sådant snävt eller enkelriktat perspektiv så är det inte lätt att få till stånd en diskussion, eftersom det då mer är en propagandabild som man häver ur sig och vill få bekräftad eller motsagd på något vis. Det vore naturligtvis mer intressant om Gunnar Hökmark, vilket jag efterfrågade i mitt förra anförande, kunde framföra någon enda liten kritisk synpunkt mot globaliseringens effekter. Om han inte kan upptäcka en enda sådan synpunkt är det mer tro än diskussion det handlar om i det här fallet. Jag efterlyste också om Gunnar Hökmark kunde se några andra typer av metoder än just Tobinskatten, som han själv har tagit upp, som verkningsfulla instrument för att skapa finansiell stabilitet på den internationella marknaden. Jag fick inget svar på den frågan heller. Därför blir det bara enkelriktad propaganda från Hökmarks sida i det här fallet. Det är naturligtvis så, Birger Schlaug, att mina kolleger både i EU-världen och annorstädes inte med entusiasm omfattar Tobinskattens idé. Hade de gjort det hade debatten för längesedan handlat om på vilket sätt EU-länderna, eller länder i andra forum, kunde föra vidare diskussionen. Det behöver inte vara så att man ogillar idén på det där extrema sättet som Birger Schlaug talar om. Det är bara ett faktum att de inte tror att det är rätt idé för att nå det syfte som alla, eller i alla fall väldigt många, ändå vill nå, nämligen att skapa ett större mått av stabilitet och undvika olika typer av spekulationer. De tror i likhet med mig att det finns många andra idéer som man kan föra fram och pröva i det här sammanhanget. När jag har sagt i mitt frågesvar att jag tycker att Tobinskatten är sympatisk är det för att själva syftet bakom Tobinskatten trots allt är att förhindra olika typer av spekulation i den internationella ekonomin. Jag tycker naturligtvis att det är bra om man kan motverka spekulation. Samtidigt inser jag också att när idén har funnits under så pass lång tid och inte vunnit någon anslutning i olika ekonomiska forum och samarbetssammanhang finns det inte heller någon möjlighet att den vägen vinna förståelse för det som är motivet bakom Tobinskatten. Då får man söka sig andra vägar. Jag har pekat på ett antal sådana vägar i diskussionen här och i mitt interpellationssvar. Det är egentligen så, för att sammanfatta, att vi har ett intresse av att man får till stånd en ökad internationell handel, ett ökat internationellt ekonomiskt samarbete. Det är inte minst därför vi är med i Europeiska unionen. Sverige har just nu ett stort ansvar i och med ordförandeskapet i Ekofin för att föra vidare diskussionen om hur man kan skapa en vettig internationell finansiell ordning. Vi börjar utifrån det europeiska perspektivet. Det gör vi för att det gynnar alla länder. Det gynnar inte bara EU-länderna. Det gynnar de fattiga länderna också. De kan ge utrymme för växande handel för deras del. Samtidigt får man känna respekt för att den ordning som vi har, och som vi gärna vill påverka på olika sätt måste påverkas på ett sådant sätt att det finns en realism i de åtgärder som föreslås. Jag tror att med många av de åtgärder som jag har pekat på i mitt interpellationssvar finns realistiska möjligheter att öka samarbetet - inte minst mellan EU-länderna.
Fru talman! Först vill jag säga något till Birger Schlaug. Jag påpekade mycket noga att det finns internationella regler och regelverk som vi behöver. Det gäller bl.a. kapitaltäckningsregler för att stärka de finansiella institutioner som kan ge stabilitet i världsekonomin och de finansiella transaktionerna. Hade finansministern hört det hade han också hört att jag redovisade vad som kan göras. Ser jag då inga risker eller problem med globaliseringen? Jag ser inga problem med att man har fri och öppen handel. Problemet är att vi inom många områden har regler för världshandeln som missgynnar fattiga länder. Där kan jag gärna säga en sak eftersom finansministern bjuder upp till den frågan. Jag tycker att ni låg för lågt och betedde er fegt när det gällde att driva frågan om hur de 48 fattigaste länderna skulle kunna få tillträde till Europamarknaden. De gällde mycket marginella produkter som lätt hade kunnat drivas in. Ni låg för lågt, och ni skötte inte er plikt att driva på i den frågan. Detta leder till att vi nu har en global ekonomi där fattiga länder kommer att vara i underkanten. Jag säger detta eftersom finansministern själv efterlyste ett exempel på negativa konsekvenser. Ert ledarskap i Europeiska unionen gav inte den förändring och den styrkraft som hade varit bra. Ni tog inte striden för fattiga länders möjlighet till frihandel som ni kunde ha gjort. Fru talman! Jag har i den här debatten försökt sätta fokus på det som är ett konkret förslag som det debatteras om, nämligen Tobinskatten. Det jag tycker är frapperande, även om finansministern kan falla tillbaka till allmänna påstående om vad motståndaren har sagt oavsett vad han faktiskt har sagt, är att finansministern inte tar ställning till frågan om man kan bedöma huruvida en Tobinskatt skulle ge högre eller lägre räntor. I detta ligger faktiskt också ett grundläggande krav om man ser det här som en sympatisk idé. Det är självfallet att en skatt och en tull som gör lånen dyrare för fattiga länder inte är någon sympatisk idé. Därför tycker jag att idén bör föras bort.
Fru talman! Sverige har under sitt ordförandeskap i EU under handelsministerns ledning kunnat lotsa EU-länderna fram till ett mycket viktigt beslut. Det gällde just att ge ett antal fattiga länder, närmare 50 fattiga länder, chansen till ökad handel med Europa. Det har varit ett beslut som har diskuterats och förberetts under mycket lång tid, och det är glädjande att Sverige har fått denna framgång under sitt ordförandeskap. På så vis har handelsministern kunnat visa att vi från svensk sida har ett mycket stort mått av solidaritet med fattiga länder och ger dem en chans att komma in i en vidgad handelsgemenskap. Jag förstår att denna svenska framgång stör Gunnar Hökmark väldigt mycket. Gunnar Hökmark försöker nu baktala den här svenska framgången. Men jag tror att han har ringa möjligheter att vinna något stöd eller sympati bland de närmare 50 fattiga länder som ser det som en framgång att de nu kommer att få ett ökat samarbete med de 15 länderna i Europa och de förhoppningsvis ännu fler länder i Europa som kommer under åren framöver. Jag inser att det är ännu surare för Gunnar Hökmark att konstatera detta när han vet att många av dem som har gjort motstånd mot detta ökade samarbete mellan EU och de fattiga länderna är just Gunnar Hökmarks partivänner ute i Europa, i konservativa och liberala partier.

Fru talman! Birger Schlaug har frågat mig om diskrimineringen av flyktingar i den nya lagstiftningen om vissa skattelättnader för utländska experter, forskare, företagsledare och andra nyckelpersoner, den s.k. expertskatten, som trädde i kraft den 1 januari i år. Att mer permanent bo och verka i vårt land medför både rättigheter och skyldigheter för den enskilde. Vid beskattningen innebär detta t.ex. att en enskilds samtliga inkomster, både svenska och utländska, måste tas upp till beskattning. Det finns många utländska medborgare - både flyktingar och andra - som av olika skäl bor stadigvarande i Sverige och som på ett mycket positivt sätt bidrar till utvecklingen och välståndet i vårt land. Detta är inget skäl att låta dessa personer omfattas av några särskilda lättnader vid beskattningen. Enligt regeringens uppfattning bör personer som mer permanent bor i Sverige också beskattas här enligt vanliga regler. För en utländsk medborgare gäller detta oavsett om han kommit hit som flykting eller av något annat skäl. I lagen finns en särskild femårsregel som innebär att en utländsk medborgare som inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det år då arbetet påbörjas kan komma i fråga för denna särskilda skattelättnad. Enligt min uppfattning föreligger inte någon diskriminering mot flyktingar i denna lagstiftning. Personer som bor eller har bott i Sverige under denna femårsperiod - oberoende av skälen för vistelsen - kan inte enligt lagstiftningen och bör inte heller komma i fråga för denna skattelättnad. Jag ser i dagsläget inte något skäl att initiera någon särskild uppföljning om hur företagen rekryterar utländska experter och andra nyckelpersoner. Jag avser inte heller att nu ta något initiativ till att särbehandla flyktingar i skattelagstiftningen. Däremot avser jag att följa utvecklingen och om så bedöms påkallat återkomma i frågan.
Fru talman! Bosse Ringholm avslutar med att säga att han avser att följa utvecklingen och om så bedöms påkallat återkomma i frågan. Då blir min fråga: Hur avser finansministern att följa utvecklingen, och vad är det som ska hända för att finansministern ska återkomma i frågan? Jag tror inte att någon utanför riksdagen kan tänka sig att regering och riksdag anser att frånvaron av begreppet "flykting" i skattelagstiftningen är skäl för att diskriminera flyktingar. Jag har svårt att tro det. Jag undrar också om någon utanför regering och riksdag kan anse det hedervärt och i samklang med demokratiska värden att flyktingar som har kämpat för mänskliga rättigheter i sitt hemland ska diskrimineras jämfört med dem som stött förtryck och diktatur. Jag tror inte det. De som har varit snälla mot regimen, de som varit medlöpare - det kan vara en religiöst fundamentalistisk regim, det kan vara kommunism eller fascism - kan komma hit som experter och få sänkta skatter. Men en person som har flytt och råkade fly till Sverige och var här i tre månader för fem år sedan kan inte åtnjuta det här systemet. Tänk om den här lagstiftningen hade gällt på 70 talet under Chileperioden, när det kom många chilenska flyktingar hit. Hur hade vi sett på det då? Eller ta de få ryska flyktingar som kom, var här ett litet tag och sedan stack till USA eller något sådant. Hur hade vi sett på det? Och hur hade vi sett på det under 40 talet - en lagstiftning som faktiskt gör att medlöpare har chansen att få skatteförmåner i Sverige, medan en flykting som varit här i tre månader för fyra fem år sedan inte får den möjligheten? Jag förstår inte detta. Det handlar inte om att flyktingar generellt diskrimineras. Det var inte det jag frågade om. Jag frågade varför de flyktingar som har råkat komma hit till Sverige ska diskrimineras jämfört med andra som kanske har varit medlöpare i ett land som inte har mänskliga rättigheter m.m. Det är alltså det frågan handlar om. Men jag vill ändå ha ett svar när det gäller slutmeningen i Bosse Ringholms svar, dvs. att han avser att följa utvecklingen och om så bedöms påkallat återkomma i frågan. På vilket sätt ska han följa utvecklingen, och vad krävs för att han ska återkomma i frågan? Och hur får han veta att det är problem? Två rader ovanför säger han ju att han inte avser att initiera någon särskild uppföljning om hur företagen rekryterar utländska experter och andra nyckelpersoner. Men företagen kommer ju i själva verket inte att kunna rekrytera dem som har varit flyktingar här i Sverige för fyra år sedan, då de inte omfattas av denna skattenedsättning. Hur ska finansministern kunna följa detta?
Fru talman! Varför har Sveriges riksdag beslutat om att införa en s.k. expertskatt? Varför har vi en expertskatt? Jo, skälet är att Sverige ville att de svenska företag som arbetar i vårt land inte skulle ha sämre villkor än vad företagen har i exempelvis Danmark och andra länder i Europa som har s.k. expertskatt. Hittills har det varit en konkurrensnackdel för svenska företag att man inte haft det arrangemang med expertskatt som sedan en tid tillbaka har funnits i exempelvis Danmark, Holland och andra länder ute i Europa. Det är helt enkelt för att ge svenska företag samma justa konkurrenssituation som deras konkurrenter ute i Europa som vi har infört expertskatten. Jag har väldigt svårt att förstå Birger Schlaugs argumentering när han säger att detta är en diskriminering mot den som har varit flykting och vistats en viss tid i vårt land. Det är ju inte det problemet vi diskuterar, utan vi diskuterar hur man kan skapa en likställighet för svenskt näringsliv i förhållande till andra länders näringsliv. Vi behandlar alla medborgare lika i det här fallet. Det sker ingen diskriminering av någon medborgargrupp. Utgångspunkten är helt enkelt att det företag som av något skäl behöver använda sig av en utländsk expert som kommer till Sverige inte ska ha sämre förutsättningar än sin konkurrent i låt säga Danmark eller Holland att anställa den här utländske experten. Det handlar i högsta grad om en just konkurrenssituation. Jag tror att det problem som Birger Schlaug här försöker måla upp för det första är ett problem som knappast ens existerar. För det andra, om det till äventyrs skulle gå att finna en sådan situation, är det egentligen inte det som diskussionen handlar om. Slutligen kan jag säga till Birger Schlaug att när jag i svaret på interpellationen säger att jag avser att följa expertskatten är det rimligt därför att det är en alldeles ny typ av skatt. Vi har gjort ett antagande om hur många personer som kommer att omfattas av detta och hur vi tror att regelverket kommer att utformas, men självfallet har vi inte med säkerhet kunnat förutsäga det exakta antalet och hur utformningen av skatten kommer att tillämpas av de olika företagen. Därför tycker jag att det är rimligt att vi följer upp detta efterhand. Visar det sig att det finns skevheter i lagstiftningen eller tillämpningen måste man vara beredd att diskutera hur man i så fall kan förändra situationen. Det är dock lite väl tidigt att diskutera det innan vi ens har sett det rent praktiska genomförandet. Detta trädde ju i kraft först vid årsskiftet, så än så länge har inte så mycket kunnat hända på området.
Fru talman! Det var en genomgång av varför lagstiftningen om expertskatten finns: av konkurrensskäl. Det var inte så roligt att tvingas införa detta; det tycker kanske inte finansministern heller egentligen. Riksdagen har t.o.m. bett regeringen att försöka verka för att konkurrenspåverkan genom expertskatter osv. ska motarbetas i EU som en del av samarbetet där. Men det finansminister Bosse Ringholm här gör är att se det enbart ur ett företagarperspektiv och inte ur ett individperspektiv. Politik måste alltid ses ur ett individperspektiv. Vi har i den här församlingen hört väldigt vackra ord om hur vi ska hjälpa och stötta människor som arbetar för mänskliga rättigheter, mot fascism, mot kommunism och inte minst mot nazism i samband med Förintelsekonferensen osv. Då blir detta väldigt konstigt. Jag har ännu inte fått något svar, men jag tror att finansministern ändå förstår frågan. Jag vill att finansministern ger mig ett svar på varför det är så här och även om han tycker att det är rätt: Ta en person som har kämpat för mänskliga rättigheter i ett fascistiskt, kommunistiskt, nazistiskt eller religiöst fundamentalistiskt land och har tvingats fly. För fem år sedan hamnade den personen i Sverige i tre månader innan han eller hon flyttade vidare till England eller någon annanstans. Varför ska den personen inte ha samma rätt och möjlighet som någon som inte kämpade för demokrati och mänskliga rättigheter i det land som flyktingen hade flytt ifrån? Förstår finansministern vad jag menar? Ur individperspektiv är det väldigt konstigt. Det handlar alltid om detta så fort vi börjar tala om mänskliga rättigheter och solidaritet och allt sådant. Det är så lätt retoriskt. Men sedan kommer man ned till de praktiska handlingarna, vad man gör. Då handlar det om individperspektivet - inte om företagsperspektivet utan om individperspektivet. Om det så bara är en enda flykting som har kämpat mot fascism, kommunism eller något annat och som blir utestängd på grund av att han eller hon har varit här för fem år sedan i tre månader tycker jag att det är grundläggande fel. Även om det bara är en enda person är det en signal som inte är acceptabel. Ur ett individperspektiv är det inte acceptabelt. Jag vill veta om finansministern tycker att det är acceptabelt ur ett individperspektiv. Vi vet nu också att det är väldigt många fler som har ansökt om detta än vi trodde från början. Det kommer att bli ett större omfång, fler utländska experter. Då ökar troligheten att det bland dem som egentligen skulle kunna vara lämpade för detta också finns någon som har varit flykting i Sverige för ett antal år sedan och sedan flyttat vidare.

Fru talman! I ett avseende är det Birger Schlaug pekar på riktigt, nämligen att EU vill att man i de 15 EU-länderna ska undvika vissa inslag i skattelagstiftningen som skapar skadlig skattekonkurrens. Det görs nu inom EU ett stort arbete i den s.k. Primarologruppen - den leds av en engelsk biträdande minister som heter Primarolo - för att just identifiera de skadliga skattelagstiftningar som finns i ett antal EU-länder. Gruppen har hittat ett sextiotal skadliga lagar i olika EU-länder - ingen i Sverige - som gruppen vill ska tas bort. EU är enigt om att de ska tas bort de närmaste åren. Det är viktigt att göra påpekandet att vi bör undvika skadlig skattekonkurrens av något slag. Regeln kan alltid diskuteras utifrån den aspekten. Nu har EU godkänt att man har den här typen av expertskatt. De länder som inte utnyttjar den möjligheten försätter sin egen industri och sitt eget näringsliv i en sämre situation. Därför har vi i Sverige valt att ha konkurrens på lika villkor, och därför har vi infört expertskatten. Det finns inget hittills, Birger Schlaug, som pekar på att det blir så många fler än vad vi trodde. Birger Schlaug åberopar i sin interpellation en tidningsuppgift som säger att man tror att det kommer att bli många som söker. Det finns inget faktiskt belägg för att det är fler som söker. Det är en ren spekulation. Med tanke på den förra debatten där Birger Schlaug och jag var överens om att vi ska motverka spekulation vore det bra om vi inte brydde oss om spekulationerna om antalet. De är inte belagda. Birger Schlaug vänder sig mot att det finns en femårsregel. Det är ganska enkelt. Om det inte fanns en femårsregel skulle företag kunna sätta i system att hämta in experter utifrån som vistas under lång tid i Sverige. Sedan skulle de efter en kort tid på nytt ta in dem i Sverige och på nytt få skattefrihet. Då skulle de få en evig skattefrihet. Det är därför femårsregeln har tillkommit. Den femårsregeln gäller alla. Det är inte någon speciell skillnad på om personen har en bakgrund med en viss politisk aktivitet. Femårsregeln är generell för alla. Jag kan inte få det till att man diskriminerar någon speciell grupp. Regeln är generell och avser inte någon speciell person med politisk bakgrund eller speciell aktivitet. Då vore det snarare märkligt om vi skulle göra undantag och säga att femårsregeln visserligen gäller men att för vissa grupper tillämpas inte femårsregeln. Det är något slags omvänd diskriminering som skulle användas i det fallet. Jag går tillbaka till grundfrågan. Vi har likställt svenskt näringsliv med näringslivet i många andra länder när det gäller konkurrensneutraliteten mellan företagen. Det är naturligtvis intressant från regeringens synpunkt, och för övriga partier, att se hur detta utvecklas, dvs. hur många som söker, vilken omfattning det får, om problemet är stort eller litet och om det över huvud taget dyker upp någon form av problem. Då ska vi vara beredda att med öppna ögon diskutera om det finns konsekvenser som ingen hittills har kunnat förutse.
Fru talman! Det finns konsekvenser. De konsekvenser jag pratar om har många förutsett. Det gäller samtliga miljöpartister i kammaren. Vi fick stöd av samtliga kristdemokrater, samtliga vänsterpartister och samtliga folkpartister. Det finns många som förstår att det här är ett problem och som tittar på detta från ett individperspektiv och inte bara ur ett företagsperspektiv. Visst har vi femårsregeln. Det är självklart så.

Men en person från det land där den jag först talade om flydde från, som var medlöpare, som inte offrade sitt liv, som inte kämpade, ska kunna komma hit som expert. Är det rimligt? Jag tycker att man ska se över femårsregeln. Femårsregeln bör har ett undantag för flyktingar. Vi har fått stöd för det från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Alla vi inser att detta är ett problem. Allt tal om mänskliga rättigheter, stöd osv., faller platt när det kommer ned till konkreta åtgärder. Då heter det att vi tyvärr inte kan ta denna hänsyn därför att flyktingbegreppet inte finns i skattelagstiftningen. Men se då till att föra in det dit.
Fru talman! Jag är ganska övertygad om att Birger Schlaug förstår att han jämför äpplen med päron, dvs. han jämför två inte relevanta situationer. Vi har en femårsregel. Syftet med femårsregeln är att företagen inte systematiskt ska kunna utnyttja skattefriheten för experter genom att folk kan vandra ut och in i vårt land på det sättet. Jag tror att Birger Schlaug förstår att denna femårsregel måste omfatta alla. Det går inte att göra undantag och säga att vissa inte omfattas av detta. Det är det som ska jämföras. Ska vi då säga att vi har en femårsregel, men att den gäller bara dem som inte kan påvisa att de har varit politiskt aktiva på det ena eller andra sättet i sitt hemland? Då skulle Birger Schlaug i så fall förorda en omvänd diskriminering. Nu vill jag inte på något sätt påstå att det är det han syftar till. Jag uppfattar det snarare så att Birger Schlaug har rört ihop två olika begrepp. Vi har en femårsregel som ska gälla alla. Personer som har varit politiskt verksamma eller annat behandlas som alla andra personer i femårsregeln. Att göra en särskild undantagsregel, att göra en särskild bedömning av en person som har varit politiskt aktiv, för att få dispens från femårsregeln är lite märkligt. Först inför vi en dispens från skattelagstiftningen för att ta bort en viss del av skatten för den typen av experter, sedan ska det vara ytterligare en dispens för en viss typ av personer. Det är verkligen inte att jämföra rätt saker. Jag tror att Birger Schlaug i det här fallet är mycket medveten om att han jämför olika saker som inte alls stämmer med varandra. Argumentationen hänger inte riktigt ihop.

Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att gåvor till s.k. 90-konton och gåvor till andra typer av organisationer, exempelvis kyrkor, ska bli avdragsgilla. Frågan ställs mot bakgrund bl.a. av att frivilligbranschens insamlingsråd, FRII, har uttalat att det borde göras möjligt för medborgare att göra avdrag för gåvor till välgörande ändamål i fråga om organisationer som har 90-konton. Jag besvarade så sent som den 15 december 2000 en fråga av Marie Engström om skatteavdrag för gåvor till godkända insamlingar. I mitt svar avvisade jag tanken på att införa avdragsrätt för gåvor. Det kan tilläggas att skatteutskottet vid upprepade tillfällen, senast i betänkandet 1999/2000:SkU13, har avstyrkt motionsyrkanden med den inriktningen. Utskottet har hänvisat till att en avdragsrätt för gåvor skulle utgöra ett allvarligt brott mot principerna för 1990 års skattereform och leda till ett kraftigt skattebortfall. Betydande problem skulle uppkomma såväl i tekniskt som i principiellt hänseende. För egen del vill jag också tillägga att en avdragsrätt skulle innebära att riksdagen i viss mån frånhänder sig beslutanderätten i fråga om vilka ideella ändamål som ska stödjas med skattemedel. Det är inte rimligt och det är tveksamt om en sådan ordning är fullt ut förenlig med vår grundlag. Mitt svar blir alltså även denna gång att jag inte tänker vidta några åtgärder för att införa en avdragsrätt för gåvor.
Fru talman! Jag börjar med att tacka för svaret. Låt mig först få säga att för mig är den ideella sektorn något mycket värdefullt och något som bör stödjas. Många ideella organisationer gör en fantastisk insats i Sverige. Det är Rädda Barnen, Frälsningsarmén, BRIS, Röda korset, scouterna och idrottsrörelsen - för att nämna några namn. Det är dock inte lätt att bedriva ideell verksamhet i Sverige. Många föreningar och organisationer dras med dålig ekonomi samtidigt som de ser ett skriande behov. Att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle definitivt öka föreningslivets och den ideella sektorns möjlighet att öka i omfattning.

På detta sätt skulle givandet öka och oseriösa insamlingar kunna konkurreras ut. Jag tycker att deras förslag är mycket bra. Dock tycker jag att man bör utvidga förslaget. I våra grannländer Norge och Danmark har man ett system som tillåter avdrag även för gåvor till olika typer av ideella föreningar och kyrkor. Detta är ett stort stöd för denna typ av organisationer, eftersom deras verksamhet till stor del bygger just på frivilligt givande från medlemmar. Fru talman! I finansministerns svar säger han att riksdagen i viss mån frånhänder sig beslutanderätten i fråga om vilka ideella ändamål som ska stödjas med skattemedel om man inför det här systemet. Precis så är det. Men ser inte finansministern någonting positivt i detta? Vi kristdemokrater ser det som positivt att fler medborgare engagerar sig och att riksdagen inte alls tar alla beslut om vad som ska stödjas och vad som inte ska stödjas. Nu har jag några frågor som jag skulle vilja få svar på. För det första: Har de 14 EU-länder som har detta system helt fel? För det andra: Tanken med förslaget från FRII, skatteförvaltningen, Finans och Kulturdepartementen och Ekobrottsmyndigheten var dels att givandet skulle öka, dels att de oseriösa organisationerna skulle sållas bort. Om finansministern säger nej till detta förslag, har han då ett eget förslag till hur man skulle kunna komma till rätta med problemet? För det tredje: Finansministern har ju i dag sagt att han kan tänka sig att sänka olika skatter och att öka en del bidrag. Kan man inte tänka sig att avdragsgilla gåvor skulle kunna vara ett alternativ? Kan man åtminstone inte tänka sig att tillsätta en utredning för att titta på den här saken?
Fru talman! Det var mycket avslöjande att Mikael Oscarsson erkände att en avdragsrätt för gåvor skulle inskränka riksdagens beskattningsrätt. Det var precis vad jag sade i mitt svar, att det kan förmodas leda till den konsekvensen. Jag tackar Mikael Oscarsson för det erkännandet; därmed har han underkänt hela sin tanke. Det är riksdagen ensam som har beskattningsrätten, och det ska inte vara någon annan. Jag tackar för detta självmål som Mikael Oscarsson åstadkom här i talarstolen. Jag behöver inte upprepa argumentationen eftersom jag har gått igenom den i mitt svar och vi nyligen har haft den här debatten i kammaren.
Fru talman! Jag noterar att jag inte får några svar. Finansministern säger ingenting om han kan tänka sig en utredning. Han säger ingenting om de andra 14 länderna har helt fel i sitt system. Han har inte heller något förslag vad gäller hur de oseriösa organisationerna ska sållas bort. Staten skjuter över alltfler samhällsuppgifter på den civila sektorn. Då bör den också uppmuntras, enligt mitt sätt att se, inte i första hand genom fler bidrag utan genom att man underlättar medborgarnas engagemang. Sverige har en fin tradition med många engagerade samhällsmedborgare, t.ex. i olika nykterhetsorganisationer, frikyrkor, fackföreningar osv. Det finns pensionärsföreningar som ser till att äldre får komma ut. Frivilliga vuxna finns till hands på skolorna. LP-stiftelsen tar hand om alkoholister. Frälsningsarmén och Stadsmissionen tar hand om uteliggare. Är vi överens om att dessa organisationer gör en fantastisk insats, som samhället inte kan klara sig utan? Ser inte finansministern något positivt i att den ideella sektorn på detta sätt kan stärkas? Jag undrar också: Är det så att finansministern inte alls håller med sitt eget folk, som var med i utredningen som lade fram förslaget om att man borde införa avdragsrätten för gåvor till 90-kontot?
Fru talman! Det är ganska enkelt att besvara frågorna. Om jag inte tycker att idén med avdragsmöjlighet är bra, varför ska jag utreda idén? Jag tycker att frågan egentligen inte behöver ställas, men för säkerhets skull säger jag att jag är emot både idén och att utreda idén. Det ena följer av det andra. Den frågan var egentligen en överloppsgärning. Jag vill också dementera det påstående som nu har upprepats två gånger, att arbetsgruppen för frivilligorganisationerna skulle ha haft ett understöd av företrädare från olika departement. Det är ingen korrekt uppgift, och det är synd att den används gång på gång. Den har dementerats ett stort antal gånger, och det borde Mikael Oscarsson respektera. Min uppfattning är att ideella organisationer ska ha ett rejält stöd för sitt frivilligarbete, som är oerhört viktigt. Antingen det gäller frivilligarbete i kyrkliga organisationer, idrottsorganisationer, humanitära organisationer, internationellt biståndsarbete eller vad syftet är, är det oerhört viktigt att dessa organisationer får ett stöd. Det får de naturligtvis också via samhället, via riksdagen och via andra samhällsorgan som fattar beslut om stöd till dem. Det är viktigt att det också finns en demokratisk process, som bestämmer hur det stödet ska se ut och att det inte avgörs av enskilda personers förmögenheter, förmåga och vilja att bidra till olika organisationer. Det är någonting som vi fattar beslut om i vanlig demokratisk ordning. Det var väldigt bra att Mikael Oscarsson i klartext sade att det här var ett sätt att kringgå svenska riksdagens rätt att själv besluta om sina skatter.
Fru talman! Jag har i den här debatten velat lyfta fram det som jag tycker är en viktig sak. Jag tycker att de frivilliga organisationerna gör en viktig insats. Jag tycker också att det system som finns i 14 andra EU-länder är någonting positivt, och vi borde på det här området EU-anpassas. Jag beklagar att finansministern inte vill ta till sig de här argumenten. Som jag sade förut tycker jag att det är någonting positivt att vi här i riksdagen inte ska ta alla beslut om vilka organisationer som ska stödjas, utan att vi låter människor själva satsa på olika organisationer som de tycker gör ett bra arbete och som på så vis får ett bra stöd. Det har visat sig fungera väldigt bra i våra grannländer och vara ett värdefullt tillskott till de frivilliga organisationerna. Det duger inte att säga att de gör ett bra arbete och att de ska få stöd. Jag är inte emot det bidragssystem som finns, men detta är ett fint komplement och skulle kunna vara en injektion i föreningslivet. Det skulle kunna innebära att de här organisationerna gjorde ett ännu bättre arbete. Jag hoppas att vi kan fortsätta att debattera detta och att vi kan ta till oss erfarenheterna från de andra europeiska länderna.
Fru talman! Betydelsen av frivilligorganisationernas arbete har vi inga delade meningar om. Som socialdemokrat är jag i allra högsta grad en del av denna frivilligrörelse och denna folkrörelse, som ju är en del av ursprunget till arbetarrörelsen. Det är oerhört viktigt att vi från samhällets sida värdesätter det arbete som sker i folkrörelser och olika frivilligrörelser. Det finns ingenting i dag som förhindrar att den enskilde själv bidrar ekonomiskt till organisationernas arbete, om han eller hon vill. Det görs redan i dag av många enskilda personer i betydande omfattning. Jag ser också att det finns ett växande intresse för att ställa upp i den typen av frivilligarbete. Jag talar om att vi inte ska ta ifrån riksdagen dess beskattningsrätt på det sätt som Mikael Oscarsson här förespråkar. Jag vill gärna markera att organisationernas arbete värdesätts genom det stöd som riksdagen, kommuner och landsting ger. Mikael Oscarsson har tyvärr ibland lierat sig med moderata krafter. Jag misstror inte Mikael Oscarssons egen vilja. Men moderaterna vill oftast, både här i kammaren och i kommunala församlingar, minska anslagen rätt ordentligt. Vi ser tyvärr en sådan våg i kommun efter kommun, landsting efter landsting och även här i kammaren. Moderata samlingspartiet har föreslagit minskade anslag till olika frivilligorganisationer. Jag inser att det inte är något som Mikael Oscarsson gillar. Men eftersom han samverkar med Moderata samlingspartiet får han tyvärr ta ansvaret för att man i många kommuner har skurit ned stödet till frivilligorganisationerna. Moderaterna har gått i spetsen för det och Kristdemokraterna har hängt om halsen på Moderaterna.

Fru talman! Gunnar Axén har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att bringa klarhet i rättsläget beträffande lotterilagen. Axén ställer frågan mot bakgrund av ett uttalande från Kommerskollegium angående anmälan till Europeiska kommissionen av ändringar i lotterilagen. Grunden för lagstiftningen om spel och lotterimarknaden i Sverige är, liksom i övriga Europa, en strävan att förhindra bedrägerier och sociala problem till följd av spel och att inkomster från spel ska komma allmänna eller allmännyttiga ändamål till godo. Spel på enarmade banditer och liknande automater förbjöds i Sverige fr.o.m. den 1 januari 1979 med undantag för sådant spel som anordnades på fartyg i internationell trafik. Skälen till förbudet var att dessa automatspel som gav vinst i form av pengar inte hade fått en från social synpunkt acceptabel form. Det var också principiellt otillfredsställande och stötande att allmänhetens spelbenägenhet och de sociala problem denna spelform orsakade skulle få utnyttjas i enskilt vinstsyfte, på det sätt och i den omfattning som dåvarande regler tillät. S.k. lyckohjul och varuspel var spelautomater som till stor del påminde om enarmade banditer. Skillnaden var främst vinstutbetalningen. Lyckohjulen betalade inte ut vinsten direkt ur automaten, utan detta sköttes av personal i spellokalen. Varuspelens vinster utvecklades från att ha varit riktiga varor i form av t.ex. teddybjörnar, klockor och choklad till att vara föremål avsedda att lösas in mot kontanter. År 1997 förtydligades lotterilagen så att lyckohjul uttryckligen förbjöds och år 1999 förtydligades förbudet mot att lösa in varuvinster mot kontanter. Dessa lagändringar kan inte anses innebära någon förändring av gällande rätt och har inte heller berört automaternas konstruktion eller vinsternas beskaffenhet. Regeringskansliet ansåg därför inte att lagändringarna var sådana föreskrifter som behövde anmälas till Europeiska kommissionen. Kommerskollegium har i januari i år lämnat ett yttrande till ett privat spelföretag innebärande att ändringarna av lotterilagen 1997 och 1999, enligt kollegiets mening, skulle ha anmälts till kommissionen. Gunnar Axén säger att de privata spelföretagen nu hamnar i en oklar rättslig situation mot bakgrund av Regeringen följer givetvis noga utvecklingen på området. Kommerskollegium har inte beslutanderätt i dessa frågor, vilket också kollegiet självt framhåller i sitt yttrande. Om vi riskerar en bestående osäkerhet som hotar grunden för de lagar riksdagen stiftat kommer regeringen givetvis att agera på lämpligt sätt. I Regeringskansliet pågår ett arbete med en proposition avseende lotterilagen mot bakgrund av den s.k. lotterilagsutredningen och utredningen om föreningslivets ställning på spelmarknaden. Gunnar Axén säger också att idrotts och folkrörelserna drabbas av ekonomiska förluster på grund av de genomförda ändringarna av lotterilagen. Detta påstående är inte riktigt. Ideella föreningar med allmännyttigt syfte har, till skillnad från privata företag som det här är fråga om, rätt att bedriva lotterier efter tillstånd. Ett bra exempel på detta är Bingolotto, som årligen ger ca 1 miljard kronor i överskott till bl.a. Dessutom beslutade riksdagen 1994 om en ny typ av automatspel, de s.k. värdeautomaterna, vars överskott i sin helhet går till föreningslivets lokala barnoch ungdomsverksamhet. Värdeautomaterna som bedrivs av AB Svenska Spel är kringgärdade av en mycket detaljrik reglering i lotterilagen, för att minimera riskerna med spelet. 80 % av överskottet som värdeautomaterna genererar fördelas av Riksidrottsförbundet och 20 % av Ungdomsstyrelsen. Enligt vad jag har inhämtat från AB Svenska Spel kan överskottet för år 2000, vilket ska betalas ut nu i vår, bli uppemot 250 miljoner kronor. Det är mycket glädjande.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
Finansministern har sedan denna frågeställning uppstod med emfas upprepade gånger hävdat att lotterilagen gäller och att den inte behövde anmälas till EG-kommissionen när den infördes, trots att den ansvariga myndigheten Kommerskollegium ansåg att en anmälan till EG-kommissionen borde ha skett. Sedan jag ställde min fråga har lagen för första gången prövats i domstol. Det kanske inte finansministern känner till. Jag har tingsrättsdomen här, ifall finansministern vill titta på den. Frågan rörde huruvida det var olagligt eller ej att anordna spel på s.k. lyckohjul. Kristinehamns tingsrätt skriver i sitt domslut av den 7 februari följande: "Effekten av lagändringen blev därför att en tidigare tillåten produkt förbjöds. Lagändringen utgör sålunda en sådan teknisk föreskrift som avses i 98 EG. Det förhållandet att avsikten med den ursprungliga lagstiftningen var en annan än den som faktiskt kom till uttryck saknar betydelse vad gäller anmälningsplikten. Detta eftersom den enskilde i enlighet med den s.k. legalitetsprincipen, måste kunna rätta sig efter vad som står i lagtexten. Eftersom anmälningsskyldigheten sålunda har åsidosatts vid genomförandet av lagändringen den 1 januari 1997 kan den, i enlighet med de principer som fastslagits av EG-domstolen, inte tillämpas mot enskilda såvitt därigenom lyckohjul kommit att omfattas av förbud enligt lotterilagen. Därav följer att anordnandet av spel på lyckohjul inte kan anses otillåtet och att den aktuella automaten inte kan förverkas såsom föremål för brott enligt lotterilagen." Tydligare än så kan det inte sägas. Domstolen anser att lagen såvitt avser lyckohjul införts i strid med EG-rätten och därmed inte gäller. I sammanhanget kan ju poängteras det pinsamma i att EU:s ordförandeland flagrant bryter mot EG-rätten. Regeringen och finansministern kan nu välja att fortsätta hävda att lagen gäller och låta de juridiska kvarnarna mala vidare intill dess att EG-domstolen slutligen fastslår att lagen inte gäller. Detta betyder att de privata spelanordnarna riskerar att under lång tid inte veta vilken lag som ska gälla. Skadeståndsanspråk kommer att ställas gentemot staten och i likhet med t.ex. Rikta och Medanalys kommer det att handla om hundratals miljoner kronor. För varje dag som går intill dess att rättsläget klargörs kommer skadeståndskraven att öka. Men regeringen och finansministern kan också visa att man har förståelse för näringslivets behov av tydliga spelregler och rättssäkerhet och därmed snabbt klargöra rättsläget och om nödvändigt återkomma till riksdagen med ett lagsförslag som hanterats på ett korrekt sätt. Detta skulle i så fall visa att regeringen inte satt i system att driva privata företag i konkurs genom en rättsvidrig hantering för att därefter utsättas för omfattande skadeståndsprocesser. Jag önskar att finansministern kan visa så pass mycket kurage att han här och nu deklarerar att lagen införts på ett felaktigt sätt och därmed inte är gällande i de delar som borde ha anmälts till EG kommissionen. Detta är vad jag efterlyser i interpellationen, och detta önskar jag svar på nu. Därutöver finns ett antal felaktiga påståenden i interpellationssvaret, bl.a. när det gäller intäkterna från Jack Vegasspelen. I svaret sägs att 20 % går till Av intäkterna går, enligt Lotteriinspektionen, en tredjedel till Svenska Spel, bl.a. till deras aggressiva marknadsföring som vi kan se prov på i dagens kvällstidningar i form av helsidesannonser. En tredjedel av intäkterna går till restaurangägarna och blott en tredjedel av intäkterna går till föreningslivet. Jag får återkomma med mina andra kommentarer angående felaktigheterna i interpellationssvaret. Jag efterlyser ett svar på min fråga.

Fru talman! Gunnar Axén har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att departement och statliga myndigheter ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Han har vidare frågat mig om jag har för avsikt att föreslå en skärpning av LOU och förbättrade tillsynsmöjligheter i syfte att den offentliga upphandlingen ska fungera bättre. Gunnar Axén ställer frågorna mot bakgrund av ett nyhetsinslag i TV 4. I inslaget kommenterade jag kritik som Riksdagens revisorer riktat mot Näringsdepartementets upphandling i ett visst fall. Gunnar Axén påstår att de uttalanden som jag gjorde i detta sammanhang var sådana att de dels sänder ut en signal om att det inte är viktigt att följa LOU, dels reser tvivel kring min vilja att skärpa LOU i syfte att skapa en bättre fungerande offentlig upphandling. Påståendena saknar grund. Det är givetvis angeläget att bestämmelserna om offentlig upphandling följs av alla berörda. För att säkerställa att så sker i största möjliga utsträckning har bl.a. Nämnden för offentlig upphandling, NOU, inrättats. NOU har enligt sin instruktion till uppgift att bl.a. utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt LOU och att lämna information och allmänna råd inom nämndens tillsynsområden. Till nämndens uppgifter hör också att verka för en effektiv offentlig upphandling. Regeringen har i direktiven till Upphandlingskommittén betonat vikten av att det finns en ändamålsenlig tillsynsfunktion på upphandlingsområdet. Regeringen delar också den bedömning som kommittén redovisat i sitt delbetänkande, att det är viktigt att tillsynen över den offentliga upphandlingen är effektiv och ger upphandlande enheter och anbudsgivare vägledning om hur lagen ska tillämpas. De förslag som kommittén i detta avseende hitintills lämnat har emellertid aktualiserat vissa frågor om den närmare utformningen av en stärkt tillsyn. Det gäller såväl regelverket som organisationen. Frågan om vilka befogenheter den myndighet som utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen ska ha liksom frågan om hur tillsynsmyndigheten bör vara organiserad är för närvarande föremål för ytterligare beredning i Regeringskansliet. Vidare kommer naturligtvis de förslag som Upphandlingskommittén inom kort lägger fram i sitt slutbetänkande att övervägas noggrant. Jag följer också med stort intresse det arbete om offentlig upphandling som under svenskt ordförandeskap bedrivs inom Resultatet av det arbete som nu pågår får avgöra om tillsynen över den offentliga upphandlingen behöver förstärkas och vilka eventuella lagändringar som i så fall bör föreslås. Vad jag nu har redogjort för visar med all önskvärd tydlighet att jag anser det mycket viktigt att alla upphandlande enheter följer LOU. Min ambition är att bidra till att skapa en bättre fungerande offentlig upphandling.
Fru talman! Jag hoppas att finansministern inte visar samma prov på feghet och arrogans i denna interpellationsdebatt som i den föregående utan vågar svara på mina frågor i stället för att bara tiga. I sitt interpellationssvar dementerar finansministern att han var överslätande i TV 4:s nyheter då han kommenterade Näringsdepartementets brott mot lagen om offentlig upphandling. För mig och andra som såg inslaget råder det dock ingen tvekan om att finansministern inte såg särskilt allvarligt på att Näringsdepartementet brutit mot lagen om offentlig upphandling. Detta är dock inte den viktiga frågan. I stället tar jag faktiskt tacksamt emot det klargörande uttalande som finansministern gör i sitt interpellationssvar om att det är mycket viktigt att alla upphandlande enheter följer LOU. Bland de upphandlande enheterna återfinns således Näringsdepartementet. Jag litar på att finansministern kommer att vandra runt i Regeringskansliet med ett särskilt vakande öga för att försäkra sig om att inga nya brott mot LOU ska begås. Därmed övergår jag till min andra frågeställning, den om ifall finansministern avser att föreslå en skärpning av LOU och förbättrade tillsynsmöjligheter. Jag hoppas att fegheten hos finansministern inte leder till att också denna fråga får stå obesvarad. I denna del är finansministern i sitt interpellationssvar tyvärr vag i sina formuleringar och nöjer sig med att hänvisa till den pågående utredningen, som redan lämnat ett delbetänkande och som inom en vecka ska lämna sitt slutbetänkande. Finansministern säger att det som framkommer i denna utredning får avgöra om det behövs några eventuella lagändringar. Jag anser att finansministern redan nu borde kunna göra en bedömning om han anser att det krävs en lagskärpning och förbättrade tillsynsmöjligheter. Mot bakgrund av Upphandlingsutredningens delbetänkande och de ofta rapporterade brotten mot LOU, dvs. inte enbart Näringsdepartementets brott mot lagen om offentlig upphandling, borde det kunna gå att komma till slutsatsen att det faktiskt krävs en skärpt lagstiftning. Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster för över 400 miljarder kronor. Nämnden för offentlig upphandling gjorde redan för ett par år sedan bedömningen att en skärpt lagstiftning och bättre sanktionsmöjligheter skulle kunna spara över 20 miljarder kronor åt skattebetalarna. Under de två år som har gått sedan dess har kanske 40 miljarder skattekronor slösats bort, och i år slösas ytterligare 20 skattemiljarder bort. Det är inga små summor. Jag skulle givetvis välja att sänka skatten med hjälp av dessa resurser, men finansministern har säkert något bidrag som han hellre skulle vilja höja. I vilket fall som helst borde det finnas ett intresse av att dessa pengar inte bara kastas i sjön. Varför ska det vara så svårt för finansministern att säga att det behövs en skärpt lagstiftning, bättre sanktionsmöjligheter och bättre övervakningsmöjligheter? Finansministern skulle också kunna säga att ett sådant lagförslag kommer redan i vår så att lagen kan träda i kraft senast vid årsskiftet. Därmed slipper vi att åren går och att tiotals miljarder skattekronor varje år slösas bort enbart på grund av att den offentliga upphandlingen inte fungerar tillräckligt effektivt. Skulle vi nu kunna få ett tydligt uttalande från finansministern om att han snart återkommer till riksdagen med ett förslag om en förbättrad lagstiftning, eller väljer finansministern att tiga även i denna interpellationsdebatt?
Fru talman! Gunnar Axén har uppenbarligen problem med sina interpellationer. Han har ställt en interpellation och fått ett svar. Han gillar inte svaret, men han har ändå fått ett svar. Han försöker nu får en förnyad frågeställning genom att säga att han vill ha ett tydligt svar på det sätt som han önskar. Jag har redovisat att jag har stor anledning att understryka behovet av en effektivt fungerande upphandlingslagstiftning och att jag självklart vill utvärdera de förslag som Upphandlingskommittén kommer fram till. Upphandlingskommittén leds av en mycket skicklig ordförande och kommer säkerligen att ha ett antal mycket intressanta förslag. Det vore utomordentligt märkligt om man tog ställning till förslagen, som Gunnar Axén föreslår, innan de ens är lagda från kommitténs sida. Jag tycker att det kanske visar lite bristande insikt om hur viktig denna fråga är från interpellantens sida.
Fru talman! Jag noterar bara att finansministern, som har så många uppfattningar i många olika frågor, inte vad gäller den här frågan heller vågar uttala sin egen uppfattning utan väljer att mörka. Det hade varit bra för Upphandlingssverige att få klart för sig att det kommer en skärpt lagstiftning och bättre sanktionsoch tillsynsmöjligheter. Men även i den här frågan liksom i den föregående har inte finansministern några besked att komma med. Jag beklagar detta.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa smugglingen av punktskattebelagda varor. Endast den som har rätt att bedriva partihandel enligt alkohollagen får föra in alkoholdrycker för kommersiella ändamål. Den som bryter mot detta gör sig skyldig till varusmuggling. I praxis har personer som upprepade gånger fört in mindre mängder alkohol dömts för varusmuggling, dvs. att vid en helhetsbedömning har gärningarna bedömts som kommersiella. Den 1 januari 2001 trädde en ny lag om straff för smuggling i kraft. Som ett led i kampen mot den grova brottsligheten innehåller lagen en särskild straffskala för grov olovlig befattning med smuggelgods. Med grov olovlig befattning avses bl.a. mottagande och distribution inom landet av smuggelgods. Numer kan alltså även den som tar emot smuggelgodset och säljer det vidare få ett kännbart straff. Lagen innehåller även bestämmelser om kriminalisering av förberedelse och stämpling till alla slag av grova smugglingsbrott. Tidigare var förberedelse och stämpling ej straffbart utom då det gällde smuggling av narkotika. Ändringen gör det möjligt att redan på planeringsstadiet ingripa mot grov smuggling av alkohol. Det går alltså redan i dag att angripa de problem som Maud Ekendahl påtalar. Regeringen är dock medveten om att det behövs ytterligare åtgärder och arbetar därför för närvarande med att skärpa lagstiftningen på området. Riksskatteverket och Tullverket har mot bakgrund av aktuella problem begärt att lagstiftningen på området ändras i syfte att förbättra skatteförvaltningens och tullens möjligheter att bekämpa privatinförsel i kommersiellt syfte. Inom Finansdepartementet utreds för närvarande om det är möjligt att införa strängare straffrättsliga sanktioner mot skatteundandraganden på punktskatteområdet. I arbetet ingår att analysera Riksskatteverkets och Tullverkets förslag till förbättrade kontrollmöjligheter. Utredaren räknar med att presentera en promemoria med förslag till åtgärder runt månadsskiftet maj/juni 2001. Målet är att bestämmelser om nya kontrollåtgärder och strängare straffrättsliga sanktioner ska kunna träda i kraft den 1 januari 2002. Regeringen följer också noga hur privatinförseln utvecklas med anledning av de höjda införselkvoterna. Bl.a. har Centrum för alkohol och drogforskning SoRAD, i uppdrag att ta fram månadsvis statistik över konsumtions och försäljningsutvecklingen. Statistiken ska även inkludera det s.k. mörkertalet. Mot bl.a. denna bakgrund uttalade regeringen i den alkoholpolitiska propositionen att den avser att senare till riksdagen återkomma till frågan om de skattejusteringar som behövs på alkoholområdet. Regeringen har ännu inte tagit ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. Vad gäller frågan om Tullverkets resurser behandlas denna årligen inom ramen för budgetarbetet. Jag vill understryka att det inte ankommer på regeringen att fastställa hur Tullverket ska organisera sin verksamhet. Detta innebär att Tullverket självständigt avgör var de resurser man förfogar över gör mest nytta för att uppfylla de mål för tullverksamheten som riksdagen och regeringen fastställer.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret som jag fått på min interpellation. Jag vill inleda så här: Jag blir tokig som mamma, tullare och skattebetalare, men mest som tullare och mamma, när jag ser hur det går till i Helsingborg. Så uttryckte sig en kvinnlig tullare till mig över situationen när det gäller öl och spritinförseln mellan Storskalig införsel av punktskattebelagda varor tog sin början för ungefär fem år sedan, och efter det har problemen bara ökat.

Okänd är ägaren, trots att det finns tusen liter sprit lastad i bussen. Då ska vi komma ihåg att det bara genom tullfiltret i Helsingborg passerar ca 20 bussar per dag och upp till 30 bussar per dag under veckosluten. Det finns ett nytt sätt att införa stora mängder alkohol till Sverige. Ca 500 personer är involverade i ett system där några åker över till Helsingör, hyr buss eller något liknande fordon, kör ned till Tyskland, tar med sig allt vad man kan, åker tillbaka till Helsingör där allt gods omlastas i personbilar. Där finns en annan grupp av personer som åker i skytteltrafik mellan Helsingborg och Helsingör för att vid varje inresa föra in den mängd som är tillåten. De personer som sysslar med det här gör cirka tio inresor om dagen. Man har räknat ut att det går att klara av 17 inresor om dagen. Men man kan ju inte åka så många gånger varje dag och föra in varor för eget bruk. Det här görs av personer som är bidragsberoende. Det kan röra sig om pensionärer eller arbetssökande. Det är denna nya nisch som jag vill komma åt. Vi måste slå hål på denna bubbla. Vi får inte låta denna organiserade verksamhet få ett fäste. Jag undrar om ministern inte blir lika upprörd som jag och många andra blir över att det förs in så mycket alkohol på det här viset. Hur pass insatt är ministern i den här verksamheten?
Fru talman! Det framgick av mitt svar att jag är lika upprörd som interpellanten över denna smuggeltrafik. Det är skälet till att regeringen har vidtagit en rad åtgärder och skärpt lagstiftningen. Jag markerar också mycket tydligt i mitt svar att vi är beredda att ytterligare skärpa den. Tullverket gör på det här området ett utomordentligt gott arbete, och Tullverkets personal bidrar på alla sätt och vis till att försöka att förhindra trafiken. Men vi är beredda att försöka skärpa de instrument som Tullverkets personal kan behöva för att ytterligare öka effektiviteten i kontrollen. Jag är medveten om att det finns kommersiella intressen som försöker att göra vinster på den här typen av trafik. Därför bör de företag - bussbolag och andra - som medverkar till den här trafiken ta sin del av ansvaret. Jag vet ju att det pågår en omfattande sådan diskussion. Det finns också aktuella fall där det har prövats hur ansvaret ska fördelas. Jag har ingen annan mening än interpellanten, att det är viktigt att vi fortsätter att diskutera hur vi kan skärpa kontrollen och hur vi kan hitta nya lagstiftningsinstrument och ge Tullverket bättre resurser.
Fru talman! Det är helt klart att denna storskaliga smuggling av både alkohol och cigaretter - som jag inte nämnt tidigare - bottnar sig i en sak, nämligen de höga skatterna som vi har i Sverige på dessa varor. Det gör att det är mycket lönsamt att bedriva denna typ av verksamhet. Jag har tidigare ställt olika frågor till ministern om hur man ska kunna komma till rätta med problemet. Men vad jag är mest bekymrad över är det som pågår. Och vilka är mottagarna? Jo, det är ungdomar. De kan på olika adresser, var som helst, dygnet runt hämta dessa varor. Det är detta som är så skrämmande. Vi kan inte bara se på hur denna verksamhet får starkare fäste och hur den förstör fler och fler ungdomar. Regleringsbrevet från regeringen är bra. Där sägs klart och tydligt att tullarna ska bekämpa narkotika. Då kommer inte annan typ av smuggling prioriteras lika högt. Resurserna är ju begränsade. Min vädjan till ministern är att vi nu ska sätta stopp för denna jäkla handel som pågår. Nu är det vår plikt som politiker att göra något, att satsa på ett projekt. Jag vill att regeringen säger: Låt tullen i Skåne få en projekttid på två eller tre år så att man kan snabbutbilda tullare som kan inrikta sig på den här verksamheten. Vi politiker måste visa att vi menar allvar med att få stopp på detta. Tullarna ska ta hand om narkotikabekämpning och sådant. Jag hoppas att finansministern bär med sig detta med riktade projekt vid kommande diskussioner inför budgetberedningen. Jag vet att man välkomnar det här projektet som jag har försökt att hitta på och att man tycker att det finns ett stort behov av det. Därför tror jag inte att tullen kan gå på ministerns linje i svaret, att man får göra vad man vill inom sin egen verksamhet. Det ska man göra, men man har ju inte resurserna. Det är utomordentligt att regeringen kommer med den skärpta lagstiftningen. Men man kan inte ha en skärpt lagstiftning om man inte har resurser att ta fast dem som sysslar med smuggling. Då spelar det ingen roll vilken lagstiftning vi har. Vi måste försöka få resurser till att möjliggöra att de sysslar med detta tas fast. Sedan kan vi döma dem efter den skärpta lagstiftningen. Vi kan inte bara tjusigt tala om att nu ska vi ha den här skärpta lagstiftningen, men sedan inte ha resurser att förverkliga den. Jag vädjar om att ministern ska kunna förstå detta. Ministern säger i sitt svar: "Det ankommer inte på regeringen att fastställa hur Tullverket ska organisera sin verksamhet." Men jag tror att de skulle bli väldigt glada om regeringen sade att nu öronmärker vi i tre års tid en viss summa pengar. Man får då så mycket tillbaka. Av en enda satsad krona kommer sex kronor tillbaka. Det är inte bara jag som säger det. Folkhälsoinstitutet har redan gjort beräkningar på området. Det är därför som jag vill höra vad ministern anser om det här projektet.
Fru talman! Det är naturligtvis oerhört frestande när en moderat riksdagsledamot står och begär mer pengar till den offentliga sektorn att instämma i önskemålet. Jag vill inte på något vis förhindra den entusiasm Maud Ekendahl känner i den här frågan. Jag tycker att den är viktig, och jag delar hennes entusiasm. Jag tror att det är viktigt att både via lagstiftning och via de resurser som Tullverket har kunna agera i den här frågan. Vi har också under senare år försett Tullverket med en del extra resurser. Jag är medveten om att Tullverket inte bara har den här typen av trafik som de ska försöka hantera utan också en del andra mycket grannlaga uppgifter. Det enda avseende som Maud Ekendahl och jag skiljer oss åt är att jag inte tycker att det är nödvändigt att vi detaljstyr Tullverket. Jag tilltror Tullverket all den kompetens de har där, och jag tror att de själva kan värdera och bedöma hur resurserna ska användas i fortsättningen. Däremot är jag beredd att pröva, som jag har sagt i mitt interpellationssvar, att på olika sätt - lagstiftningsvis och på annat sätt - förstärka Tullverkets möjligheter att agera mer kraftfullt. Där har vi en gemensam uppfattning.
Fru talman! Vi är på väg att bli lite överens. Ändå skulle jag vilja ha en modell där vi säger att vi ska genomföra ett projekt. Jag tror att det vore det enda riktiga att göra. Jag hoppas att finansministern kan tänka över det. Nu vill jag i mitt slutinlägg ta upp ett annat synsätt på frågan. De personer som jag tidigare talade om och som far fram och tillbaka på endagsbussturer och som bär allt detta öl är alltså personer som är bidragsberoende. Vad det handlar om är att dessa kanske har svenskt medborgarskap men - och jag säger det - utländska namn. Jag tycker inte att personer som kommer till Sverige och som får förmånen att bli svenska medborgare ska få utveckla den här sysselsättningen eller företagsnischen. Jag tycker inte att vi ska tillåta det. Man kanske inte får säga detta i Sveriges riksdag, men jag vill göra det därför att det inte handlar om vem som helst. Vi måste alltså lära alla att så här får det inte fortgå. Försäkringskassan har stora problem. Varför får försäkringskassan information om att detta försiggår och om vilka det berör? Jo, de får information av sådana som blir förbaskade på att detta försiggår. De ringer och talar om vad herr X eller fru X håller på med. Tipsen kommer från allmänheten, men de är ju en droppe i havet. Det är så få man kommer åt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi slår hål på det här. Man ska inte kunna uppbära bidrag av olika slag samtidigt som man kanske har 800 000 på banken och försörjer sig på denna verksamhet.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Lagrådets yttranden ska ges den vikt de förtjänar och för att Lagrådets yttranden inte ska avfärdas. Han har också frågat om jag kommer att se över möjligheterna att införa en författningsdomstol. Lagrådets granskning av ett lagförslag ska enligt regeringsformen gälla följande: Hur förhåller sig förslaget till grundlagarna och rättsordningen i övrigt? Hur förhåller sig förslagets föreskrifter till varandra? Hur förhåller sig förslagets föreskrifter till rättssäkerhetens krav? Är förslaget utformat så att det kan antas tillgodose de angivna syftena med förslaget? Och slutligen, vilka problem kan uppstå vid tillämpningen? Regeringens och min uppfattning är att Lagrådets granskning är mycket betydelsefull i lagstiftningsarbetet och att Lagrådets synpunkter ska visas stor respekt. Regeringen är visserligen inte skyldig att följa de synpunkter som Lagrådet lämnar på ett lagförslag, men utgångspunkten är att Lagrådets synpunkter ska följas. Det krävs starka skäl för att frångå vad Lagrådet har anfört. Om det finns sådana skäl kan det undantagsvis förekomma att regeringen inte följer Lagrådets synpunkter. Av den efterföljande propositionen måste det då enligt Regeringskansliets riktlinjer för utformning av propositioner framgå tydligt vilka av Lagrådets synpunkter som följts och vilka som inte har följts. I de delar där Lagrådets synpunkter inte följts, måste det föras en tydlig argumentation. Att riktlinjerna följs bevakas av Justitiedepartementets granskningsenhet. Beskrivningen att regeringen vid upprepade tillfällen har avfärdat eller ignorerat Lagrådets yttranden är grovt missvisande. Inte i något fall där Lagrådet kritiserat ett lagförslag har regeringen avfärdat Lagrådets synpunkter eller ignorerat dem. I det fåtal fall där regeringen har bedömt ett lagförslag som så angeläget att det bör läggas fram trots Lagrådets synpunkter, har regeringen i den efterföljande propositionen noggrant redogjort för varför man valt att göra det. Detta har skett på ett sådant sätt att riksdagens ledamöter kunnat väga regeringens skäl för sin ståndpunkt mot Lagrådets yttrande. Riksdagen har på så sätt kunnat bilda sig en uppfattning om huruvida propositionens lagförslag ändå ska antas eller inte. Inom regeringen har jag som justitieminister ett särskilt ansvar för att besluten är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. Det innebär också att jag har ett särskilt intresse av att delta i beredningen av frågor av väsentlig betydelse där Lagrådet haft synpunkter. För att säkerställa att detta sker har det nyligen gjorts ett tillägg till Statsrådsberedningens riktlinjer om den gemensamma beredningen inom Regeringskansliet. Tillägget gäller ärenden där Lagrådet har avstyrkt ett lagförslag i dess helhet eller allvarligt ifrågasatt det. Sådana ärenden ska alltid beredas med Justitiedepartementet. På det sättet kan jag från min sida bevaka att Lagrådets synpunkter inte frångås annat än om starka skäl talar för det. Jag kan också bevaka att regeringens ståndpunkt i så fall motiveras väl. Carl-Erik Skårman har också frågat om jag kommer att se över möjligheterna att införa en författningsdomstol så att rättssäkerheten i framtiden kan vidmakthållas och grundlagens regler följas fullt ut. I sammanhanget vill jag påpeka att arbetet inom regeringen är så fördelat att konstitutionella frågor hör till statsrådet Lejons område. Möjligheterna att införa en författningsdomstol övervägdes av Fri och rättighetskommittén för knappt åtta år sedan. Den kom fram till att en sådan domstol inte borde införas i Sverige. Regeringen har inte heller haft några tankar på att låta utreda frågan på nytt. Enligt min mening innebär den svenska lagstiftningsprocessen kompletterad med lagprövningsrätten enligt 11 kap. 14 § regeringsformen en fullgod garanti för rättssäkerheten. Frågan om en författningsdomstol har i dagarna behandlats i konstitutionsutskottet. Enligt utskottet bör regeringen ges i uppdrag att låta utreda frågor om skyldigheten för domstolar eller andra offentliga organ att i vissa fall inte tillämpa en föreskrift och om undantaget från denna skyldighet, det s.k. uppenbarhetsrekvisitet. Utredningen bör, menar utskottet, omfatta frågan på vilket sätt en förstärkt lagprövning bör kunna utövas. Detta bör enligt utskottet t.ex. kunna innefatta överväganden kring Lagrådets ställning och frågan om det behövs en speciell författningsdomstol eller om prövning bör ske inom det vanliga domstolsväsendet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget. Om riksdagen följer utskottet blir det regeringens uppgift att hantera riksdagens tillkännagivande.

Fru talman! Jag vill gärna tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Fru talman! I den välordnade demokratin är ett av motsatsparen önskemålen att dels se till att demokratins opinionsyttringar slår igenom i statens agerande, dels upprätthålla rättsstatens principer för att garantera medborgarna säkerhet och en rimlig förutsägbarhet i statens handlande. I ett antal frågor har Sverige mer eller mindre kommit att hamna mitt emellan dessa principer. Den kommunala demokratin har inte fått genomslag på samma gång som grundlagens bestämmelser kraftigt naggats i kanten. Internationella juristkommissionens svenska sektion har uppmärksammat frågorna och konstaterat att regeringen bl.a. när det gäller lagen om stopp för utförsäljning av kommunala bostadsföretag, lagen om bostadsförsörjningsfrågor och lagen om stopp för utförsäljning av landstingens akutsjukhus faktiskt har lagt fram förslag som gått emot Lagrådets synpunkter - i vissa delar vad gäller för vårt samhälle mycket väsentliga bestämmelser i grundlagen och de facto den kommunala demokratin. Nu säger statsrådet att regeringen inte är tvingad att följa Lagrådets synpunkter, och dessutom har regeringen talat om varför man inte följer grundlagens bestämmelser. Det tycker jag, fru talman, är en mycket besynnerlig motivering av en justitieminister. Skulle man inte vara skyldig att följa en lagbestämmelse bara för att man talar om varför man inte följer den? Det kan väl inte vara ett rimligt beteende i en rättsstat. Själva poängen är väl den att grundlagen ska vara ett rättesnöre som håller både regering och riksdag till ordningen även om tillfälliga opinioner eller tyckanden griper oss. Den internationella juristkommissionen vill uppenbarligen påpeka att det finns två sätt att upprätthålla respekten för grundlagen. Antingen ska man ha en förhandsgranskning av lagförslagen, eller så får det bli en efterhandsjustering med hjälp av en författningsdomstol. Med hjälp av förhandsgranskningen får man ta intryck som gör att man följer den juridiska sakkunskapens invändningar och rättar till det som inte stämmer med grundlagen. I ett av de exempel som jag nämnde ville regeringen inte ens skicka förslaget på remiss till Lagrådet. Det skulle enligt regeringen vara så ont om tid. Genom bostadsutskottets försorg skedde så i alla fall, och Lagrådets kritiska synpunkter blev dessbättre kända för allmänheten. Sverige har ingen författningsdomstol. Statsrådet säger klart och tydligt att han heller inte har för avsikt att lägga fram något förslag, men då kvarstår endast respekten för Lagrådet. När regeringen nu gång på gång går emot Lagrådets grundlagstolkningar finns det anledning till oro. Det är statsrådet som har ansvaret för detta i regeringen, och det är därför som jag ånyo vill ställa frågan om vad statsrådet vill göra för att stärka Lagrådets ställning, så att oron vad beträffar regeringens förhållande till grundlagen kan stillas hos allmänheten.
Fru talman! Att regeringen gång på gång inte skulle följa Lagrådets synpunkter är direkt felaktigt. Regeringens och min uppfattning är att respekten för grundlagen är en förutsättning för samhällets stabilitet. Det är självklart. Lagrådets granskning av lagförslagen är därför mycket viktig för att upprätthålla denna respekt. Det är också självklart. Som jag nämnde tidigare är utgångspunkten alltid att Lagrådets synpunkter ska följas. Ibland kan dock ett lagförslag vara så angeläget att regeringen väljer att lägga fram det trots kritik från Lagrådet. Om regeringen väljer att inte följa de synpunkter som Lagrådet lämnat ska detta alltid motiveras. Detta gäller oavsett frågans vikt. Även om Lagrådet riktar kritik mot ett lagförslag kan det i många fall vara så att brister som Lagrådet pekat på kan avhjälpas under det fortsatta propositionsarbetet. I många fall där Lagrådet har haft synpunkter på ett lagförslag har frågan varit sådan att det har funnits utrymme för olika tolkningar, exempelvis när det gäller om lagförslaget varit förenligt med regeringsformen. I andra fall har det varit så att Lagrådet har efterlyst djupare analyser på vissa punkter eller ytterligare överväganden innan regeringen går vidare med ett förslag. Sammanfattningsvis anser jag och regeringen att systemet med Lagrådet och respekten för Lagrådet samt lagprövningsrätten är tillräckligt för att respekten för grundlagen och våra lagar ska upprätthållas.
Fru talman! Man kan naturligtvis diskutera vad som är gång på gång, men jag visade faktiskt på tre olika tillfällen då regeringen gått emot Lagrådet. Det menar jag är bristande respekt för de höga juristernas uttolkning av grundlagen. Det gällde lagen om stopp för utförsäljning av kommunala bostadsbolag. Där var man t.o.m. kritisk mot retroaktiviteten i själva lagförslaget. Det gällde lagen om bostadsförsörjningsfrågor. Lagrådet sade att det man från regeringens sida föreslog riksdagen var att staten ska diktera vad som sägs i kommunfullmäktige och vid kommunstyrelsens överläggningar, vilket var att direkt störa den kommunala demokratin. På samma sätt är det när det gäller akutsjukhusen. Detta är grava inslag i den kommunala demokratin, och det har skett tre gånger - två gånger under år 2000 och en gång under 1998. Alltihop har skett under denna mandatperiod. Jag vill påstå att det faktiskt är gång på gång. Nu säger statsrådet i sitt svar att Statsrådsberedningens egen ordningsstadga har gjorts om så att Lagrådets synpunkter inte kan frångås annat än om starka skäl talar för det. Jag kan också bevaka, säger statsrådet, att regeringens ståndpunkt i så fall motiveras väl. Det är ju precis de skäl som har angivits. Det har varit viktiga saker, och man har talat om varför man inte följer grundlagen i dessa tre fall. Men likväl följer man inte grundlagen; likväl skapar det oro när det gäller hur regeringens förhållande till grundlagen faktiskt är i dessa fall. Det är regeringens förhållande till den kommunala demokratin såsom den uttrycks i grundlagen som är oroväckande.